Herr talman! Först vill jag tacka för att jag har fått denna möjlighet att debattera med Per Westerberg. Det är glädjande att känna igen Per Westerberg på alla sätt. Alla de upprepningar som jag tidigare har kunnat höra i näringsutskottet har jag saknat under några år då Per Westerberg varit förvisad till trafikutskottet. Svaret på de frågor som Per Westerberg ställde finns mycket tydligt i den socialdemokratiska politiken. Vi är nämligen pragmatiskt inställda. Vi tar en fråga i taget och diskuterar dem allteftersom det ges nya möjligheter. Sedan säger Per Westerberg att det inte finns ett enda telebolag i Europa som inte har vänt sig till marknaden. Jo, det finns ett telebolag i Europa som har gått ut till den baltiska marknaden, och det tycker jag är ett stort och viktigt steg.
Herr talman! Jag tolkar Birgitta Johanssons svar så, att det är bananskalens väg som styr den socialdemokratiska hanteringen av de statliga bolagen. Det råkade vara ett statligt bolag, och då förblir det ett statligt bolag. Därmed sätter jag etiketten old Labour på socialdemokraterna i Sverige i dag till skillnad från new Labour i Storbritannien och de flesta andra europeiska länder. Även jag skall be att få tacka Birgitta Johansson för lång och trogen debatt och käbbel under många år. Jag tycker att du har gjort ett utomordentligt jobb i näringsutskottet. Framför allt har du varit så vidsynt att det har blivit en mycket bra stämning och öppenhet i debatten, som man ibland kan sakna på en del andra ställen. Tack!
Herr talman! Ja, Per Westerberg, om det är new Labour eller vad det nu är vet jag inte, men det här är en socialdemokrati som finns i Sverige med de verksamheter som vi på olika sätt har upparbetat i Telia och genom samhällelig ägo. Telia blev ett aktiebolag 1993. Vi har en fri telemarknad i Europa. Vi tycker att de här stegen, att Telia nu kommer ut på den baltiska marknaden, är viktiga. Att Telia också får gå in på nya teknikområden på den nya telekommarknaden är tydliga signaler som har getts i propositionen. Sedan får det stå för Per Westerberg om det är ny eller gammal socialdemokrati, men för oss är det en socialdemokrati som känns igen av svenska folket.
Herr talman! Birgitta Johansson upprepar gång på gång i sitt anförande att det grundläggande är att Telia skall ha samma förutsättningar som konkurrenterna. Men problemet är att det blir ju inte samma förutsättningar som konkurrenterna har. De kan få tillgång till nytt riskkapital, kapital för nödvändiga investeringar, men det kan ju knappast det svenska företaget få. Ja, om man med konkurrenter menar det albanska telebolaget så stämmer det naturligtvis. På vilka grunder gör Birgitta Johansson och utskottsmajoriteten en annan bedömning än vad företagsledningen gör? Det som har varit ett bekymmer tidigare i statligt företagande är när vi har trott att vi som politiker är bättre på att följa marknaden och göra bedömningar för företag än vad den operativa företagsledningen är. På vilka grunder kan vi göra en annan och bättre bedömning än den som företagsledningen gör? Till sist en fråga om värdet på Telia, som ju sjunker mycket snabbt. Som jag sade bedöms värdet från 1995 till 1997 ha minskat med i storleksordningen 19 Hur mycket mer av skattebetalarnas pengar är Birgitta Johansson och utskottsmajoriteten beredda att offra genom att vänta ytterligare en tid med att göra något åt ägarfrågan?
Herr talman! Göran Hägglund tar upp frågan om vad Telia skall göra och inom vilka ramar Telia som statligt ägt företag kan arbeta. Vi har sagt både i propositionen och i betänkandet - och jag har hänvisat till det i mitt inlägg här - att Telia skall arbeta på samma villkor som alla andra företag och företagsledningar. De har naturligtvis lättare att göra det eftersom de får finnas inom ett större område just nu. Den diskussion om privatiseringar och annat som förs är liksom inte speciellt konstruktiv. När man inte kan tala om vad man skall ha en privatisering till blir det inte speciellt konstruktivt. Det går självklart bra för olika fondkommissionsfirmor att göra värderingar. Men när man inte vet vilka grunder värderingarna görs på och under vilka förutsättningar man kan mäta den här marknaden, är dessa värderingar ganska ointressanta.
Herr talman! För att inte förspilla min tid på oväsentligheter vill jag börja med att tacka Birgitta Johansson för de här åren tillsammans. Du har som ordförande och människa en förmåga att skapa en avspänd och trevlig atmosfär. Det har varit till väldigt stor nytta i utskottet. Då blir det också mycket effektivt, eftersom man undviker onödiga låsningar. Det är naturligtvis väldigt värdefullt med tanke på det arbete som vi har haft att utföra i näringsutskottet. Du är pragmatiskt, praktiskt inriktad, och du är en väldigt klok person som jag har lärt mig att uppskatta väldigt mycket under de här åren. Tack för dina insatser, Birgitta, och lycka till i fortsättningen! Till sist vill jag säga några ord om Telia. Det är naturligtvis sant att om det bara handlade om beräkningar på en fondkommissionärsfirma så vore det ointressant. Men det intressanta i det här fallet är att de anställda och företagsledningen på Telia gör bedömningen att man behöver nya pengar för att kunna expandera och hålla jämna steg med de konkurrenter som Birgitta Johansson anser att man skall ha samma förutsättningar som. Då är det naturligtvis ett bekymmer när regeringen och vi som politiker gör en annan bedömning och säger: Vi vet bättre. Ni behöver inte alls några pengar. Vad jag efterfrågar är alltså den grund som man står på i det här sammanhanget.
Herr talman! Först får jag naturligtvis tacka Göran för de vackra orden. Jag vill även tacka Per Westerberg för de ord som han sade. När det gäller Telia måste jag ändå upprepa det som står i propositionen om vad Telias inriktning och verksamhet skall leda till. Där sägs det mycket tydligt att de har samma möjligheter att konkurrera på marknaden som andra och att vi har ett professionellt ägande från statens sida. Företagsledningen verkar och arbetar inom de ramar som propositionen har satt upp.
Herr talman! Birgitta Johansson inledde sitt anförande med att mena att den privatisering som den borgerliga regeringen genomförde var vildsint och ideologiskt betingad. Senare i anförandet, och också nu under replikväxlingen, säger Birgitta Johansson att socialdemokratin minsann är pragmatiskt inställd i de här frågorna. Jag skulle vilja problematisera de här påståendena genom att säga att jag är alldeles övertygad om att Birgitta Johansson är pragmatiskt inställd i de här frågorna. Det har jag uppskattat mycket under de här fyra åren i utskottet. Jag vill instämma i de hyllningsord som har framförts till Birgitta Johanssons sätt att sköta klubban i näringsutskottet. Men visst är det så att vi har ideologiskt skilda åsikter. Det gäller å ena socialdemokratin och kanske Vänsterpartiet. Var Miljöpartiet hör hemma vet jag inte riktigt. Å andra sida har vi de borgerliga partierna. Jag redovisade ju i mitt anförande vår klara inställning att statlig och kommunal verksamhet skall bedrivas i förvaltningsform. Det är faktiskt hela konstitutionsutskottet enigt om. Sådan affärsverksamhet i statlig ägo som Telia representerar är inte bra i en marknadsekonomi. När vi har full konkurrens på en marknad är en statlig aktör en anomali. En statlig aktör på denna konkurrensmarknad är omodern. Den fungerar inte bra. Den blir hämmad osv. Jag skulle därför vilja upprepa min fråga till Birgitta Johansson: När får vi se de här nya greppen i fråga om Telia från socialdemokraternas sida? Kommer det alldeles efter valet eller skall vi få vänta ännu längre? Eftersom vi nu slutar båda två kan vi kanske kosta på oss att vara litet öppenhjärtiga.
Herr talman! Torsten Gavelin frestar mig något här. Men jag vill ändå peka på det här med den vildsinta utförsäljningen av statliga företag som den borgerliga regeringen lade fram i sin proposition. Det är ord som jag fortfarande står för. Det var vildsint att lägga fram en proposition, undertecknad av Per Westerberg hösten 1991, där det fanns upptaget ett antal företag i en bilaga. Det är inget bra sätt att sköta en verksamhet på oavsett om den är statlig eller inte. Sedan tycker jag att Torsten Gavelins resonemang blir litet intressant när han hänvisar till den debatt som har varit i KU. Telia är ju ett aktiebolag där det finns en ägare, och den ägaren heter staten. Men, Torsten Gavelin, hur förhåller det sig om det skulle vara ett helt annat företag som också var ett aktiebolag där det endast fanns en ägare - kanske en privatperson? Vad är det för skillnad?
Herr talman! Jo, Birgitta Johansson, det stämmer att vi är mycket negativa till privata monopol som efterträdare till offentliga monopol. Om det finns en klar monopolverksamhet får man vara väldigt försiktig. Det är något av det som Miljöpartiet och vi har diskuterat för några år sedan. Men utvecklingen just på Telias område går ju så rasande fort att jag i dag inte känner någon som helst farhåga för att privatisera Telia i dess helhet. Vad det handlar om när vi talar om monopol på Telias område är ju koppartrådsnätet, accessnätet. Men där sker det alltså nu en så snabb utveckling att Telia inte kan utnyttja sitt monopol på kopparnätet på något sätt. Om man skulle lockas till det blir man utkonkurrerad av andra alternativ. Telias aktier kan alltså inte ha någon annan förklaring vad jag kan förstå än en ideologisk motvilja att före valet starta den här processen. Det är ju inte fråga om att över en natt sälja rubbet - hur många miljarder det nu kan handla om. Det handlar om att utnyttja det läge som råder på den svenska börsen med relativt gott om riskvilligt kapital. Att utnyttja det, att starta en utförsäljning i lugn takt, tycker jag är ett minimikrav. Jag upprepar min fråga: När får vi se den friska satsningen från socialdemokratins sida?
Herr talman! Torsten Gavelin tar upp ideologiska frågor. Det kan jag självklart också göra. De partier som finns på högerkanten och socialdemokratin har olika ideologier när det gäller privata och statliga företag. På den punkten är vi nämligen pragmatiska. Vi har den alldeles bestämda uppfattningen att en sådan situation som Torsten Gavelin skisserar här, att man inte över en natt skulle sälja ut rubbet utan ta litet pö om pö vad jag förstår, inte heller vore bra för en verksamhet som är så viktig för så många människor. Här har Telia fått möjligheter att verka på en marknad inom Östersjöområdet med nya tjänster. Just när det gäller Östersjöområdet har jag tidigare uppfattat att vi alla politiska partier i riksdagen är överens om att det är viktiga satsningar för vår framtid.

Herr talman! Jag vill rikta några ord av tack till näringsutskottets ordförande Birgitta Johansson. Birgitta Johansson har som ordförande i näringsutskottet lett utskottets arbete med humor, värme och med en förmåga att med gott humör ge och ta spetsiga formuleringar i debatten. Birgitta Johansson har lett näringsutskottet på ett sätt som har väckt stor respekt över partigränserna och som också har skapat en mycket stor trivsel i utskottet. För detta vill jag tacka Birgitta Johansson och önska henne lycka till i fortsättningen. Jag är övertygad om att Birgitta Johanssons kunskaper, värme och ledaregenskaper kommer att tas väl till vara i Skaraborg.

Herr talman! Jag vill inte instämma, men jag vill tacka Karin för att jag fick chansen att begära replik. Jag har nämligen glömt att tacka framför allt utskottskansliet som gjort ett förtjänstfullt arbete. De ord som riktats till mig finns att läsa i protokollet. Dem skall jag självklart läsa och påminna mig om emellanåt. Tack så mycket!

Herr talman! Jag blev tvungen att begära ordet eftersom det uppstod vissa oklarheter. Birgitta Johansson sade att det är bra att Miljöpartiet och Socialdemokraterna kunnat vara överens i trafikutskottet när det gäller telelagen. Men telelagen har väldigt mycket med telemarknaden att göra. Jag kanske hade fel som tog för intäkt att meningsskiljaktigheterna inte går genom utskotten utan genom partierna. Birgitta Johansson sade i ett tidigare replikskifte att hon inte såg att man hade redovisat några skäl till privatisering. Jag anser att man även måste redovisa skäl för fortsatt statligt ägande. Därför tycker jag att frågan vad staten vill med sitt ägande med Telia är relevant, trots att Birgitta Johansson i sitt replikskifte med mig tillbakavisade det. Andra har uttryckt åsikten att Miljöpartiet skulle vara ambivalent. Jag vill här säga att ägandet av Telia för oss är en öppen fråga. Vi har i dag redovisat dels hur vi ser på det hela principiellt, dels vad vi kan tänka oss för strategi. Vi förutsätter att det kommer att bli aktuellt med en hel privatisering av Telia inom en viss framtid. Det avgörs dock av den konkreta situationen. Jag tycker därför att det är tråkigt att vi i dag inte fick något svar på frågan: Vad vill staten med sitt ägande i Telia? Är det bara avkastning som är intressant då har vi tyvärr inte samma uppfattning.

Herr talman! Det här näringsutskottsbetänkandet, som är mandatperiodens sista, behandlar dels en proposition med ett antal smärre förändringar i konkurrenslagen, dels ett antal motioner som väckts dels med anledning av propositionen, dels under den allmänna motionstiden. När man summerar den gångna mandatperiodens arbete och förslag inom konkurrensområdet är det lätt att konstatera att det inte bara är inom jordbruket som områden läggs i träda. De här fyra åren har präglats av passivitet från regeringens och majoritetens sida. Det har visserligen tillsatts ett antal utredningar, men alla ställningstaganden som regeringen gjort har i princip handlat om att inte gå vidare. Det är en väldig skillnad mot de borgerliga regeringsåren, då en mängd positioner flyttades fram och ställningstaganden gjordes. Då formulerades en ny konkurrenslag som fungerade väl gentemot resten av de europeiska konkurrenslagarna. Det här betänkandet tar upp Konkurrenslagsutredningens utvärdering av konkurrenslagen. I propositionen föreslås ett antal små justeringar i lagen. Vi moderater ställer oss i allt väsentligt bakom formuleringarna. Med de skrivningar som vi har fått konstaterar vi att de förändringar av marknadsbegreppet som föreslås närmast är av redaktionell karaktär och natur och inte skall leda till förändrad rättstillämpning. Med detta låter vi oss nöja. En annan utredning som presenterats under mandatperioden har varit Underprissättningsutredningen. Den har behandlat problemen med offentlig näringsverksamhet. Det har konstaterats ett mycket stort antal problem runt kommunala och landstingskommunala bolag och annan kommunal och offentlig näringsverksamhet. Man föreslår ett mycket stort antal förändringar för att komma till rätta med problemen. Här visar sig tydligt regeringens oförmåga och ovilja att göra någonting. För att travestera "Rör inte min kompis" verkar regeringens politik på det här området närmast vara "Rör inte mitt kommunala bolag". För majoriteten verkar det vara viktigare att kommun och landstingspolitiker tillåts leka företagare än att ge rättvisa villkor för småföretagen. Det är skälet till att vi moderater och några andra borgerliga partier har föreslagit förändringar i enlighet med Underprissättningsutredningens förslag. När majoriteten i utskottet och regeringen vägrar att åtgärda dessa uppenbara problem är det en tydlig signal till småföretagare att företagarens villkor alltför lätt i avvägningen mellan kommun och landstingspolitikerna och småföretagens villkor.

När man i den kommunala årsberättelsen kan läsa att antalet utlandsresor har minskat i den kommunala resebyråverksamheten finns det skäl, menar vi, att reagera. I Örebro har kommunen drivit video och maskinuthyrning. Sammantaget visar detta att det finns mycket stora problem för småföretagen. Det är ingen tillfällighet, herr talman, att antalet företagare under Göran Perssons tid som statsminister har minskat med en varje timme, en företagare färre i timmen under Göran Konkurrenspolitiken handlar inte bara om att ge småföretagen rättvisa villkor. Det handlar också om att försöka stimulera effektivisering, förändring och förbättring av offentlig verksamhet. När socialdemokraterna slår vakt om dagens strukturer, slår man också vakt om en verksamhet som är onödigt dyr, onödigt kostsam och onödigt ineffektiv. Jag rekommenderar Marie Granlund att läsa det senaste numret av tidningen Affärsvärlden. Där tas det upp hur man inom offentligt driven sjukvård kan nå mycket stora besparingsvinster genom att konkurrensutsätta olika verksamheter. Jag citerar: "Bure är ett paradexempel på hur resurser kan frigöras för satsningar på den direkta vården. Vid övertagandet av Skaraborgs läns landstings laboratorietjänst sänkte Bure kostnaderna med 25 miljoner kronor per år med en bibehållen servicenivå. Bure, som tar hela verksamhetsrisken, räknar med en vinstmarginal som motsvarar en sjundedel av landstingets När det gäller inköp, distribution och lagerhållning av förbrukningsmaterial räknar Bure med att kunna halvera hanteringskostnaderna, vilka idag i sin tur motsvarar hälften av de totala produktkostnaderna, genom att samordna inköpen, begränsa produktfloran och gå direkt på tillverkarna." Litet längre ned står det: "Enligt Bure Hälsa och Sjukvårds vd Per Båtelson skulle det kunna gå att sänka kostnaderna för vårdens kringtjänster med 30 procent utan att kvaliteten försämras. Räknar man med att 20 procent av denna potential kan 'hämtas hem' motsvarar det en årlig besparing på 16 miljarder kronor för sjukvården." Och detta gäller alltså bara kringverksamheten i sjukvården. Jag tycker att det finns alla skäl att fråga Marie Granlund och majoriteten varför man inte vidtar åtgärder för att öka konkurrensen på det här området. Varför vidhåller man så benhårt att det är det offentliga som skall producera dessa tjänster? Jag vill också fråga: När det nu är uppenbart att dagens regelverk missgynnar småföretagen, betvingar dem att sköta sin egen verksamhet samtidigt som de skall betala och bekosta delar av sina värsta konkurrenters verksamhet, varför väljer Marie Granlund och majoriteten att inte göra någonting åt dessa problem? Varför sätter man alltid landstings och kommunpolitikernas intressen framför möjligheten att ge småföretagen rättvisa villkor?

Herr talman! Jag skall bli mycket kortfattad. Jag skall bara i korta ordalag säga något om den reservation som jag tillsammans med representanter för Moderaterna och Folkpartiet har fogat till betänkandet, nämligen reservation nr 1. Vi kristdemokrater anser att det bör finnas större möjligheter att bedriva verksamhet som alternativ och komplement till offentligt producerade tjänster. Till de fördelar som man kan vinna med detta hör naturligtvis att valfriheten ökar för dem som är i behov av service. Självfallet är det en ytterligare fördel att den offentliga verksamheten får någonting att mäta sig mot. Det är nämligen ett av de stora problemen när man har monopol eller monopolliknande verksamhet att det är lätt - vare sig det gäller privat eller offentlig regi - att man inte får något att mäta sig mot och inte heller något att konkurrera med. Då är det lätt att verksamheten stagnerar. Därför är det av mycket stor betydelse att man får fram referensverksamhet som man kan mäta sig mot. Det innebär självfallet också att de som i dag är anställda eller som tänker sig anställningar inom det här området får nya möjligheter att pröva nya idéer och metoder. Det är naturligtvis inte minst till nytta för kvinnor som ofta är de som jobbar i de verksamheter som i dag bedrivs av kommuner och landsting. Bristen på alternativa arbetsgivare är också en viktig anledning till det låga löneläget på dessa områden. Det finns ingen möjlighet att byta arbetsgivare. Arbetsgivare konkurrerar inte med varandra om den bästa personalen. Verksamheten utvecklas inte på det sätt som den annars skulle kunna göra. Detta är en av de saker som tas upp i reservationen. Den andra saken handlar om det bekymmer som Ola Karlsson berörde i sitt inlägg, nämligen när kommunerna bedriver företagande på olika områden som ligger långt vid sidan av vad som skulle kunna sägas vara kommunernas vanliga verksamhet. Det för med sig bekymmer för många mindre företag runt om i landet. Vi har sett många skräckexempel som jag tror att de allra flesta ändå måste vara bekymrade över. Regeringen har inrättat Rådet för konkurrens på lika villkor. Det handlar om att se till att vi har likartade konkurrensvillkor för offentlig och privat sektor. Vi säger i reservationen att detta är en tandlös åtgärd som riskerar att bli ett kraftfullt slag i luften som inte kommer att spela någon som helst roll när det gäller att komma till rätta med det missbruk som förekommer när företrädare för stat, kommun och landsting startar verksamheter som konkurrerar med privata entreprenörer i syfte att gynna den egna produktionen. Det måste till ytterligare kraftfulla åtgärder. Underprisutredningen har också lagt fram lagförslag på detta område som - enligt vad vi hävdar - borde underställas riksdagen för prövning så snart som det någonsin är möjligt. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Sunda konkurrensförhållanden och rättvisa spelregler för såväl stora som små företag är viktiga förutsättningar för en väl fungerande marknad. Konkurrenslagen utgör ett viktigt instrument för att uppnå ett bättre omvandlingstryck och en effektivare konkurrens till nytta för samhällsekonomin och för konsumenterna. Konkurrenslagen och dess tillämpning under de senaste åren har utvärderats av Konkurrenslagsutredningen. Utredningen har kommit fram till att konkurrenslagen behöver förtydligas och förenklas i vissa avseenden. Konkurrensfrågorna behöver prövas snabbare och effektivare än vad som sker i dag. Det är en prioriterad rättssäkerhetsfråga att företagen skall kunna få snabba besked samt att praxis bildas som underlättar företagens bedömning av rättsläget. Regeringen föreslår därför en dela ändringar i regelsystemet. Instansordningen ändras när det gäller Konkurrensverkets beslut om undantag, ickeingripandebesked och ålägganden enligt konkurrenslagen. Eventuella överklaganden skall gå till Marknadsdomstolen i stället för som i dag till Stockholms tingsrätt. Detta kommer att leda till en effektivare handläggning. Andra förändringar är att automatiskt undantag nu skall anses beviljat efter fyra i stället för efter tre månader, om inte Konkurrensverket fattat beslut eller gjort s.k. invändning. Herr talman! Den borgerliga reservationen till betänkandet behandlar emellertid inte de föreslagna förändringarna. Den tar i stället upp inriktningen på konkurrenspolitiken. Man vill ensidigt åstadkomma fler privata verksamheter på bekostnad av kommunala. För oss socialdemokrater är en väl fungerande konkurrens inget mål i sig utan ett redskap för att nå de samhälleliga mål som vi ställer upp till så låga kostnader och så god kvalitet som möjligt - helt enkelt att konsumenterna och medborgarna skall få så bra och billiga varor och tjänster som möjligt. Den konkurrenspolitiska diskussionen är för närvarande nästan uteslutande - som också den borgerliga reservationen visar - inriktad på att minska den offentliga sektorn. Man har en oerhört dogmatisk inställning till den offentliga sektorn. Man gömmer sig bakom tal om konkurrens och effektivitet för att egentligen uppnå andra mål såsom privatisering och utförsäljning. Att utsätta offentliga verksamheter för konkurrens blir därmed i sig ett överordnat mål. Driftformen blir det centrala, inte att samhällets resurser används så effektivt som möjligt; detta trots att flera undersökningar pekar på att konkurrens i sig är viktigare för kostnadseffektiviteten än om en verksamhet eller ett företag är i offentlig eller privat regi. Kommun och landstingspolitiker har i uppgift att värna sina medborgare och att på bästa sätt uppfylla de samhälleliga målen, t.ex. en god barn och äldreomsorg och en bra sjukvård. Den form i vilken verksamheten skall drivas varierar självklart. Ibland är offentlig regi att föredra. Andra gånger är det kooperativa och privata lösningar som är bäst. Jag vänder mig därför mot den uppfattning som många av de borgerliga har, att alla kommunala verksamheter skall överföras i privat regi eller att alla kommunala bolag skall säljas ut. Hur kan man veta att det i det enskilda fallet är det bästa? Målet kan väl ändå inte vara fler företagare inom omsorgen och sjukvården, utan målet måste väl vara bästa möjliga service till lägsta kostnad till medborgarna. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att fler kvinnor blir företagare men jag tycker att de kvinnor som skall bli företagare framför allt skall bli det inom de områden som vi i Sverige verkligen har prioriterat - naturvetenskap och utbildning. Det är där jag tycker att man verkligen skall satsa på kvinnligt företagarskap. Två talare sade tidigare att det var låga löner inom den offentliga sektorn på grund av att man inte kan välja arbetsgivare. Men titta på handeln! Handels kvinnor tillhör dem i Sverige som i dag har bland de lägsta lönerna trots att det verkligen är konkurrens mellan butikerna. Mycket i den här diskussionen handlar dessutom om storstädernas villkor. I glesbygden saknas många gånger alternativ till den kommunala driften. Det finns helt enkelt inte privata företag som är intresserade av att ta över verksamheten. Vad som däremot är självklart är mycket viktigt om en kommun eller landsting beslutar sig för att konkurrensutsätta verksamheten är att det finns klara regler för detta. Kommunförbundet håller för närvarande på med en uppföljning av det konkurrensprogram som togs fram för flera år sedan. Avsikten är att under hösten belysa effekter och erfarenheter av den alternativa driften för att också kunna åtgärda sådant som inte fungerar. Vidare har regeringen beslutat om att inrätta ett råd, vilket tidigare har nämnts, för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. Enligt direktiven skall uppgiften vara att med beaktande av de olika grundförutsättningar som gäller för offentlig och privat sektor undanröja intressekonflikter mellan sektorerna. Rådet skall både analysera klagomål och formulera generella och långsiktiga spelregler på området. I det här rådet finns det både kommunföreträdare och näringslivsföreträdare. Speciellt stor vikt kommer att läggas vid konkurrenssnedvridande prissättning. Tre år har rådet på sig att bedriva verksamheten och att informera om resultatet av den. Sedan skall det hela utvärderas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet samt avslag på de båda reservationerna.
Herr talman! Marie Granlund talar om vikten av en sund konkurrens och rättvisa villkor. Varför gör då inte majoriteten och regeringen något åt den saken? Underprissättningsutredningen har redovisat en hel katalog över lagförändringar som skulle behöva vidtas för att vi skall få en sund konkurrens på rättvisa villkor. Ändå väljer majoriteten att inte göra någonting. Tycker Marie Granlund att det är sund konkurrens på rättvisa villkor när det kommunala kaféet kan bedriva sin verksamhet med kraftiga skattesubventioner och därigenom konkurrera ut småföretagaren på andra sidan gatan, som inte bara måste ha täckning för sina egna kostnader utan som också måste vara med och betala den kommunala verksamheten? Marie Granlund säger att kommun och landstingspolitikerna värnar medborgarna genom att slå vakt om vården, skolan och omsorgen. På vilket sätt värnas vården, skolan och omsorgen genom att kommunen driver korvfabriker, åkerier, resebyråverksamhet och kaféer eller sysslar med videouthyrning m.m.? På vilket sätt värnar man de kommunala kärnverksamheterna genom att pumpa in skattepengar i den här typen av verksamhet? På vilket sätt värnar man alltså medborgarna och de kommunala kärnverksamheterna?
Herr talman! Som jag i en liknande debatt sagt till Ola Karlsson är jag övertygad om att han har rätt. Fel av nämnda slag begås i många kommuner men jag tror faktiskt att det mera är undantag än regel. Vi har ju just inrättat ett råd för att komma till rätta med den här typen av misshälligheter. På samma sätt jobbar Kommunförbundet hela tiden med de här frågorna. Det är alltså inte på något sätt så att man nonchalerar detta. De stora konkurrensproblemen i dag gäller dock inte det utan de handlar om att hävda Sverige gentemot resten av Europa och världen. Där har regeringen gjort ett fantastiskt arbete genom den budgetsanering som genomförts. Därigenom har vi fått en stark krona och därmed är vi mera konkurrenskraftiga.
Herr talman! Det är väl ganska symtomatiskt att man hela tiden nonchalerar småföretagens problem. När Marie Granlund ser till Sveriges problem förbiser hon alla de småföretag och andra företag som bär upp stora delar av välfärden. Drygt hälften av alla anmälningar som inkommit till Konkurrensverket riktas faktiskt mot kommuner, landsting och statliga organ. Det handlar om hur framför allt kommuner och landsting vid upphandlingar gynnar sina egna förvaltningar och bolag. En allt större del av anmälningarna handlar om följderna av den offentliga sektorns expansion inom olika områden. Därigenom drar man ju undan mattan för många av de småföretag som finns i vårt land. Dessutom slår vi så att säga undan benen när det gäller möjligheterna att starta nya företag. Genom att vi inte konkurrensutsätter mer av den offentliga verksamheten i Sverige går vi miste om mycket av de effektiviseringsvinster som vi skulle kunna göra. Därigenom skulle vi kunna frigöra resurser till vården men också till nya investeringar inom andra områden just genom att sänka skatterna och låta de enskilda hantera pengarna på ett bättre och förnuftigare sätt. Karolinska Sjukhuset har lyckats sänka sina städkostnader med 20-30 % genom att lägga ut städningen på entreprenad - med bibehållen servicenivå. Det visar vilka möjligheter som en konkurrensutsättning rymmer. Varför vågar ni inte gå vidare?
Herr talman! Sedan förra valet har de privata alternativen faktiskt ökat väldigt kraftigt. Flera undersökningar pekar på detta faktum. Jag tycker, som sagt, att man skall kunna välja driftform i kommuner och landsting; uppenbarligen gör man också det. Jag kan förstå hur ni tänker. Viktigast är att det blir fler företag, inte att omsorgen och vården är så bra som möjligt och drivs till lägsta kostnad. Jag kan ge exempel från den kommun som jag kommer från. Där är en stor andel av äldreomsorgen utlagd på entreprenad, och vi har väldigt stora problem. Under den borgerliga perioden tecknades nämligen en mängd vårdavtal som var mycket dyrare än de kommunala men verksamheten skulle till varje pris vara privat driven. Jag skulle vilja fråga Ola Karlsson som jag tidigare har gjort: Anser Ola Karlsson att verksamheter skall privatiseras eller läggas ut på entreprenad även om det blir dyrare för medborgarna? Anser Ola Karlsson att det finns verksamheter som inte lämpar sig för marknadsmässig styrning? Till detta får vi återkomma.
Herr talman! Marie Granlund säger: Ni talar vackert om att ni vill ha konkurrens på lika villkor. Ändå handlar reservationen ensidigt om att minska det offentliga. Jaha, och varför det då? Jo, därför att det självfallet är kommunerna och landstingen som har verksamheter under monopol eller i monopolliknande former. De bedriver ju i dag verksamhet inom områden där andra inte släpps in. Självklart är det därför vi vill öppna dessa verksamheter i större utsträckning. Marie Granlund frågar om allt som kommunerna sköter skall överföras i privat regi. Nej, det skall det naturligtvis inte. Kommuner och landsting har vissa uppgifter som är kärnverksamheter där de skall ha monopol, så att säga. Men det finns väldigt mycket mer att göra på det här området för att vi skall kunna nå det mål som jag tror att Marie och jag är överens om, nämligen att erbjuda bästa möjliga service till lägsta möjliga pris. Det är självklart målet. Jag tror dock att det är ett bekymmer om man inte har referensverksamheter att mäta sig mot, som jag sade i mitt anförande. Problemet är som sagt att kommuner och landsting i dag alltför ofta breder ut sig på områden som ligger vid sidan av kärnverksamheten. Man äventyrar skattebetalarnas pengar och ger sig in på områden där man inte har sitt huvudsakliga kunnande eller där kärnan i verksamheten ligger, och detta tar sig uttryck i minskade resurser på de områden som vi brukar säga tillhör de allra viktigaste.
Herr talman! Jag kan bara upprepa att jag också tror att det finns verksamheter i kommunerna som kommunerna inte borde syssla med. Men det de sysslar absolut mest med är faktiskt vård, skola och omsorg. Av de bolag som har kommit till under de senaste tio åren sysslar de allra flesta med vatten, avlopp, energi och kollektivtrafik. Vi kan alltid diskutera om detta skall vara kommunalt eller privat, men det viktigaste måste ju vara - om man bestämmer sig för att lägga ut det på entreprenad - att man faktiskt tar det som är bäst för medborgarna. Man kan inte ställa upp på att det skall vara privat till vilket pris som helst. Det undrar jag om Göran Hägglund gör, även om han i sitt anförande sade att det inte var så. Jag skulle vilja fråga Göran Hägglund: Finns det kommunala verksamheter som inte lämpar sig för marknadsmässig styrning? Göran Hägglund är ju med på den gemensamma reservationen, och jag kan tänka mig att Ola Karlsson - även han nu inte har möjlighet att replikera - kanske har en litet annorlunda åsikt där.
Herr talman! Jag kan bara svara för kristdemokraterna, men jag tror att detta är alla reservanters uppfattning. Kommunerna har ju vissa myndighetsuppgifter som de skall utöva, och dessa skall självfallet kommunen ha ansvaret för. Sedan finns det väldigt mycket verksamhet som vi alla är överens om måste bedrivas i varje kommun men där vi kan diskutera i vilka verksamhetsformer det bäst skall ske. Ibland skall det ske i kommunal regi, och andra gånger kan man göra upphandlingar som gör att man kan lägga ut det på annan verksamhet. Vi kan alltså vara överens om att det kan finnas olika verksamheter och att det i dag finns en del problem på det här området där vi kanske har olika uppfattningar om hur stora dessa problem är. Jag tror att problemen är stora och att de i viss mån är dolda. Vi kan inte genomskåda allting, eftersom kommunernas ekonomi inte är alldeles öppen i alla delar. Det är inte lätt att se var det kommer in pengar som egentligen inte hör samman med den särskilda verksamhet som kommunerna i dag bedriver. Det finns som sagt en del förslag. Underprisutredningen föreslår lagstiftningsändringar som gör att vi skulle kunna få bättre instrument för jämförelser och mer rättvisa förhållanden mellan den offentliga kommunala verksamheten och verksamhet som bedrivs i annan form av företag. Varför inte sätta dessa förslag i sjön?
Herr talman! Det är precis det vi gör. Nu tror jag inte att problemen är så stora som ni vill göra gällande. Jag tror att det finns problem åt andra hållet, nämligen att man lägger ut saker och ting så att det blir dyrare. Detta tror jag är vanligare än de problem som ni tar upp i den borgerliga reservationen. Men det är klart att det säkert finns sådana problem också, och det är just därför vi har inrättat det här rådet. Det är därför Kommunförbundet, som är medvetet om detta, har tagit fram det här programmet. Det är därför vi faktiskt jobbar med de här sakerna. Vad vi tycker är väldigt viktigt är att det skall bildas och startas fler små företag. Men på de här traditionella områdena vård, skola och omsorg kan det viktigaste inte vara att det blir fler företagare. Det viktigaste måste vara att vi har en bra service till medborgarna. I vilken form detta sedan sköts är i alla fall för mig ganska oväsentligt.

Herr talman! Vi kommer nu in på ett ämne som egentligen i någon mån är en fortsättning på det ärende som just avslutades. Det är nämligen fjärde året i rad som vi nu får anledning att diskutera den skrivelse till riksdagen där regeringen försöker sammanfatta utvecklingen inom den kommunala sektorn. Vi befinner oss också på våren före en valhöst, och det kan därför finnas anledning att litet grand summera utvecklingen inom kommunsektorn och hur utvecklingen har varit när det gäller den kommunala ekonomin under de gångna fyra åren. Det som jag tror har varit viktigast, och det som var ingången till denna mandatperiod när det gäller kommunsektorn, var det löfte som dåvarande oppositionsledaren, sedermera statsministern Ingvar Carlsson gav i den avslutande partiledardebatten 1994. Han sade då att inga fler skulle avskedas inom den offentliga sektorn. Detta tror jag betydde en hel del för valutgången. Därför är det märkligt att behöva konstatera att detta löfte har svikits 68 000 gånger. Så många personer har nämligen fått gå från den offentliga verksamheten. I de finansplaner som Erik Åsbrink har lagt fram har man också påpekat att det sedan 1994 ofta har handlat om personer i just den typ av kärnverksamhet som ofta hyllas på olika sätt. I mitt eget landsting, Stockholms läns landsting, handlar det om 8 000 som har fått gå enbart från tjänster inom sjukvården. Detta är förstås ett kraftfullt löftesbrott, som regeringen Carlsson, sedermera Persson, får stå till svars för i höst. Denna regering har också brutit en sysselsättningsökning som, om den hade fått fortsätta på samma sätt som före valet 1994, hade givit 150 000 fler jobb i dag. Det hade inneburit 25 miljarder mer att disponera för den kommunala sektorn. Detta är viktigt att komma ihåg: Det avgörande för den kommunala ekonomin är hur skattebaserna utvecklas. Det har också skett ett stopp för den förnyelse av mycket av den kommunala verksamheten som förekom i början av 90-talet och, det skall sägas, även på 80-talet: strypt valfrihet, färre alternativ, i många fall en återgång till stela, toppstyrda offentliga monopolsystem som tenderar att bry sig mer om vad makthavare tycker än vad människor har för behov. Detta har gjort att köerna återkommit och att valfriheten har blivit sämre. Ett allmänt vittnesbörd när man träffar människor runt om i Sverige är att det på det hela taget har blivit sämre med de offentliga verksamheterna. I våra reservationer till detta betänkande har vi försökt visa hur en annan utveckling skulle kunna möjliggöras. Vi talar där om en politik som fokuserar på resultaten, på kvaliteten och på valfriheten mer än på att försöka bevara offentliga strukturer. Vi talar om en bättre kvalitetsuppföljning i skolan, mera valfrihet i val av barnomsorg och skola samt ett återinförande av en breddad vårdgaranti. Jag återkommer när det gäller vilka av dessa reservationer vi yrkar bifall till. Långt borta från den verkliga kvalitetsutveckling som många människor har känt av ute i landets kommuner har vi i den här kammaren på senare år förminskat och förvridit den politiska debatten när det gäller verksamheten i kommunerna till att enbart handla om de statsbidragsmiljarder som ges till kommunsektorn. Göran Persson har på det sättet kommit att ge statsbidragsmiljarden ett ansikte. Det är många gånger en både falsk och missvisande debatt. Kommun och landstingssektorn förfogade 1997 över 431 miljarder kronor totalt. Innevarande år blir det förmodligen än mer. Här förs ändå en verbal diskussion i ett uppdrivet tempo där man på fullt allvar många gånger menar att skillnaden mellan katastrof och utvecklad välfärd utgörs av ytterligare 4 miljarder eller inte till denna sektor. Detta resonemang har lett oss in i en ny statsvetenskaplig syn. Tanken har varit att våra kommunalt valda förtroendemän och kvinnor - märk väl att majoriteten av dem har politiska uppdrag - skall kunna höja eller sänka den egna skattesatsen - som regeringsformen ger dem rätt att utnyttja lokalt eller regionalt - efter de behov som finns. Allt det är nu borta. Moderaterna, och nu också regeringspartiet, har bidragit först till ett skattestopp och sedan till en konstruktion som omöjliggör för de flesta kommuner att höja skatten. I stället synes allt ske med regleringar med hjälp av miljarder i statsbidrag. Det är inte alldeles okomplicerat. Det luddar till demokratin. Det gör det svårare att utkräva ansvar. Dessutom framstår det som att alla goda gåvors givare är regeringschefen, däremot aldrig de kommunalt förtroendevalda. Jag undrar vad det ger för långsiktiga konsekvenser för dem som jobbar lokalt. Det här kommer att leda till ytterligare centralisering av den politiska makten. Utspel kommer att göras av vissa ledande företrädare. Vi moderater föreslår att statsbidraget till kommuner och landsting skall ligga kvar på 1998 års nivå de kommande åren. Det är viktigt att slå fast att vi anser oss föra en politik som kommer att leda till fler jobb. Det har på lång sikt större betydelse för den kommunala sektorns ekonomi än vad någonsin några statsbidragsmiljarder kommer att rätta till. Vi skapar fullständiga incitament för kommunerna att höja sin egen skattekraft. Vad betyder det? Genom ändringar i inomkommunala utjämningssystemet kommer varje kommun att få fler invånare i arbete eller några som får högre lön. Den ökade skattekraft som det bidrar till kommer att tillfalla kommunen. 1,2 miljoner invånare, har ett system som gör kommunerna fattigare när fler får jobb. Det är ett obegripligt, tillväxtfientligt inomkommunalt utjämningssystem som det fattades beslut om och infördes 1996. Det försvaras bara med att en majoritet trots allt inte drabbas. Denna minoritet som skall leva efter dessa märkliga förutsättningar viftas bort i debatten med ord som "de är i Stockholm" och "det är ändå bara på marginalen". Detta system måste förändras om det skall bli en sund kommunalekonomisk utveckling. Vi har åkt runt i flera kommuner tillsammans med den moderata finanskommittén. Vi har märkt att det inte är en isolerad företeelse att Pomperipossaeffekter av det slaget uppträder i Stockholmsregionen. Pomperipossaeffekterna finns mest i Stockholmsregionen. I och med att systemet är progressivt och starkt omfördelande, kommer alla kommuner i landet som går på tvärs mot hur övriga kommunkollektivet utvecklas att få svårigheter med utjämningssystemet. Den som går före andra med att få ökade intäkter i glesbygd förlorar bidrag. Den som går före andra med att få högre skattekraft blir snabbt straffad. Det är bara när kommunkollektivet totalt sett och i samma takt får ökade intäkter som det kommer kommunerna till del. Det är ett system som slår undan incitamenten både i glesbygd och i kommuner med högre skattekraft. Det behövs en grundläggande strukturell förändring för att främja tillväxten i Sverige, dvs. göra om detta system och ta bort Pomperipossaeffekterna. Vi kommer att återkomma i ett senare ärende och belysa den här debatten. Jag yrkar bifall till reservation 3. Vi står naturligtvis bakom de övriga reservationer jag har refererat till, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 3.

Herr talman och kvarvarande kolleger! Med hänsyn till tidpunkten för den här debatten skall jag fatta mig kort. Först och främst vill jag slå fast att jag står bakom de reservationer jag har undertecknat, dvs. reservationerna 9 och 19. Men jag yrkar bifall endast till reservation 19, som tar upp frågorna om vårdgarantin. Frågan om vårdgaranti debatterades länge vid en särskild anordnad debatt. Jag finner ingen anledning att i dag upprepa de argumenten. De finns ordentligt ventilerade sedan tidigare. Det behövs åtgärder för att korta köerna i vården. Men för att korta köerna och få en effekt av vårdgarantin krävs det ökade ekonomiska resurser. Här skiljer sig partierna, som bekant, väsentligt åt. Det finns de partier som gärna ser, arbetar för och röstar för ökade resurser till kommunerna för att kunna klara skolan, vården och omsorgen. De är viktiga delar i välfärdssystemet. Sedan finns det ett annat parti som ställer sig vid sidan av och icke ställer upp på de ökade resurserna. Det är synd. För att klara vårdgarantin går det inte att bara tala om den utan det krävs också resurser för att genomföra den. Det är bra att riksdagen kan tillföra kommunsektorn ytterligare 4 miljarder kronor redan innevarande år och nästa år. Vi återkommer till den frågan på tisdag, när riktlinjer och budgetpolitik för de kommande tre åren skall diskuteras. Vi behöver resurser till vården, skolan och äldreomsorgen. Sedan har vi frågan om det kommunala skatteutjämningssystemet. Systemet har verkat några år. Det var ett stort och viktigt beslut som riksdagen fattade för några år sedan. Det var ingalunda lätt. Sverige ser olika ut. Det finns vinnare och förlorare i det nya systemet. Men det var nödvändigt att fatta ett beslut med en stabil majoritet. Vi från Centerns sida var aktivt bidragande till att en sådan majoritet kunde skapas. Det finns delar i det kommunala skatteutjämningssystemet som jag gärna skulle se förändras. Dit hör exempelvis kriterier och faktorer som vikande befolkningsunderlag eller kollektivtrafiken. Jag skall inte orda mer om detta nu. Det finns en utredning som ser över dessa frågor. Vi har anledning att återkomma vid ett senare tillfälle. Det är frestande att ta en ordentlig debatt om kommunal skatteutjämning med Fredrik Reinfeldt och Moderaterna. Men med hänsyn till tidpunkten på dagen skall jag avstå. Jag lovar att återkomma när vi har mer tid i kammaren. Herr talman! Jag nöjer mig med detta. Jag ber att få önska talmannen, kvarvarande ledamöter och personalen en trevlig helg.

Herr talman! Egentligen borde vi passa på att ta alla diskussioner här i dag. Vi vet trots allt inte vilka av oss som kommer tillbaka i höst för att ta diskussionerna då. Men även jag skall försöka vara någorlunda kortfattad. Jag skall ta upp några saker som behandlas i betänkandet, Utvecklingen i den kommunala sektorn. Före valet 1994 sade Socialdemokraterna att uppsägningarna inom den offentliga sektorn skulle stoppas om de kom till makten. Verksamheten skulle prioriteras framför transfereringar. Sedan dess har fler än någonsin fått sluta. På senare tid har man försökt att öka på verksamheterna i kommuner och landsting med hjälp av ökade statsbidrag. Vi har tillstyrkt det. Men vi ser också att de ökade statsbidragen äts upp av minskade skatteinkomster för kommunerna. Den jobbpolitik som har förts har alldeles för litet handlat om att fler människor skall få jobb, tjäna pengar och bli skattebetalare och alldeles för mycket om att människor inte skall vara öppet arbetslösa och därmed gärna får försvinna från arbetsmarknaden helt och hållet. Detta har lett till ökade kommunala kostnader och till uteblivna skatteintäkter. I kombination med att många initiativ till förnyelse har stoppats eller försämrats har resultaten blivit allvarliga kvalitetsproblem i vården, i barnomsorgen, i äldreomsorgen och i skolan. Vi ser därför allvarligt på situationen i kommuner och landsting. Vi ser allvarligt på den service och de verksamheter människor behöver. Det är orsaken till att vi i Folkpartiet har tillstyrkt de ökade statsbidragen. Vi ser att det i den uppkomna situationen behövs mera pengar. Problemet är nu att de nya prognoserna för skatteunderlaget för kommunerna visar att kommunernas skatteintäkter kommer att fortsätta att minska de närmaste åren och att kommunerna förlorar mer i skatteinkomster även framöver än vad de kommer att få i nya statsbidrag och att de efter sekelskiftet kommer att ligga på minus jämfört med i dag. Det här visar hur viktigt det är att vi koncentrerar jobbpolitiken på fler jobb och fler människor i arbete, inte på färre människor på arbetsmarknaden. Det visar också hur viktigt det är att se till att människor får valuta för sina skattepengar genom att kvaliteten ökar och valfriheten och effektiviteten blir bättre. Det gäller inte bara att göra rätt saker, utan också att göra sakerna på rätt sätt. Herr talman! Då är inkomst och kostnadsutjämningen och konstruktionen på den viktig. Precis som Fredrik Reinfeldt påpekade här, betyder det nuvarande systemet att många kommuner t.o.m. förlorar ekonomiskt på att människor flyttar in och har jobb, får jobb eller får ökade inkomster. Det är naturligtvis inte bra, därför att det gör att kommunerna får helt fel incitament. Vi föreslog redan vid införandet av det här systemet att man skulle sätta utjämningsgraden till 90 % i stället för 95 %, därför att många fler kommuner skulle då hamna utanför.

Det är någonting som naturligtvis tränger undan andra utgifter, där kommunen skulle ha velat lägga pengarna på annat i stället. Vi har då tyckt att ett underlag för att kunna förändra utjämningssystemet i den här riktningen måste tas fram, vilket den utredning som sitter inte har i uppdrag att göra. I anslutning till det vill jag särskilt slå ett slag för ett förslag som vi i Folkpartiet har, och det handlar om att staten och kommunerna skall dela på kostnaderna för socialbidragen. Vi vet att en stor andel av socialbidragstagarna är socialbidragsberoende av framför allt arbetsmarknadsskäl - man är helt enkelt arbetslös men har inte kunnat kvalificera sig till akassa. Det innebär att de kommuner som har många sådana invånare får ett otroligt hårt utgiftstryck på socialbidrag, samtidigt som regeringens krav på att minska den öppna arbetslösheten inenbär att dessa människor ställs utanför arbetsmarknadspolitiska åtgärder och alltså inte kan ta sig ur sitt socialbidragsberoende. Dessutom är socialbidraget i sig konstruerat som en gigantisk fattigdomsfälla, eftersom det är hundraprocentiga marginaleffekter. De här två sakerna i kombination gör att människor får svårt att bli attraktiva på arbetsmarknaden och ta sig ur socialbidragsberoendet och försörja sig själva. Om staten och kommunerna skulle dela på kostnaderna skulle ingendera parten ha något intresse av att försöka förflytta kostnadsansvaret för denna person till någon annan part, utan såväl arbetsmarknadsmyndigheter som försäkringskassa, socialtjänst och alla andra som är inblandade skulle ha ett gemensamt ansvar för att för individens bästa hitta en bra väg ut ur bidragsberoendet. Vi tycker att det är mycket angeläget, och därför har vi lagt ett sådant här förslag. Herr talman! Det är också allmänt känt att vi från Folkpartiets sida är mycket starka motståndare till de kommunala bolagen. Vi vet att de tär på kommunernas ekonomiska resurser. I skrivelsen finns det ingen vettig redovisning av hur detta tärande går till, och från Folkpartiet har vi då krävt en tydligare sådan redovisning. Det vill man inte ha; man vill väl inte att människor skall veta hur det går till när kommunalpolitikerna leker affär med skattebetalarnas pengar. Vi hade från Folkpartiet föreslagit att de nya statsbidragen skulle öronmärkas tydligare, för att man verkligen skulle veta att de går till skola, äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Majoriteten har kraftigt motsatt sig detta. Samtidigt vill man mycket tydligt öronmärka en del av statsbidragen - det talas det tyst om - nämligen de 400 miljoner som skall öronmärkas just till förlusttäckning till de kommunala bolagen. Det är märkligt att man vill öronmärka pengar till det men inte vill styra pengarna till det som man säger sig vilja prioritera. Herr talman! Det finns många olika verksamheter i kommunerna som är väldigt viktiga för medborgarna. Det handlar om barnomsorg och förskola, om skola för barn och ungdomar, om sjukvård. I skrivelsen är det ett antal saker som vi tycker skulle ha varit tydligare redovisade, så att man sedan kunde ha ett vettigt underlag för att gå vidare med politiska beslut, som gjorde att alla barn kan erbjudas en pedagogisk förskola, så att alla de som i dag står i kö till olika typer av äldreboende och äldreomsorg inte behövde göra det, så att vård och omsorgsköer kunde kortas. Detta finns tydligt redovisat i våra reservationer. Jag står givetvis bakom alla men yrkar bifall endast till reservation nr 4.

Herr talman! Regeringens skrivelse om kommunerna kan sägas vara indelad i två avsnitt. Den handlar dels om den ekonomiska utvecklingen i kommunerna, dels om verksamheterna. Från Vänsterpartiets sida har vi valt att skriva en motion om detta och har fogat reservationer till betänkandet i de olika delarna. Jag tänkte ta upp ett påstående i betänkandet, där man skriver att utskottsmajoriteten vill understryka att de kommunala kärnområdena vård, omsorg och skola har prioriterats i samband med budgetsaneringen. Det är naturligtvis en väldigt bra utgångspunkt.

Jag vill att man skall ha detta som en bakgrund. Saneringspolitiken och neddragningen i kommunerna har också fått en stor betydelse för kvinnor. Det är kvinnors arbetsmarknad som har beskurits. Även verksamheterna i kommunerna har betydelse för kvinnors möjligheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är viktigt att nämna detta. När det gäller kommunernas ekonomi, som redovisas i betänkandet och i skrivelsen, konstateras att det fortfarande är väldigt många kommuner som uppvisar negativt resultat. Men vad som kanske är allra viktigast att komma ihåg är den stora variation som fortfarande finns mellan kommunerna. Detta har också Kommunförbundet påtalat i sina skrifter. Även om man tror att kommunerna så småningom, någon gång efter år 2000, kan komma i balans är skillnaderna mellan kommunerna fortfarande väldigt stora. Det är också fortfarande ganska stor skillnad mellan de olika landstingen. Någonting som vi står inför och som vi måste ta fasta på är den förändrade befolkningsstrukturen. Det föds väldigt mycket färre barn varje år nu än i början på 90-talet. Då ökade befolkningen med mellan 50 000 och 60 000 personer årligen, medan befolkningen i dag ökar bara med 10 000-15 000 personer årligen. Detta får en väldigt stor betydelse när vi skall planera de kommunala verksamheterna framöver. De barn som föddes i början på 90-talet gör att behoven inom grundskolan kommer att öka avsevärt de närmaste åren. Samtidigt kommer behoven inom äldreomsorgen att öka oerhört, med tanke på den ökande andelen äldre. Mot bakgrund av det som jag har tecknat nu skall jag snabbt gå igenom de förslag som Vänsterpartiet har lagt och varför vi har lagt dem. Inför budgetarbetet har vi sagt att vi vill sänka arbetsgivaravgifterna i kommunerna med ca 5 miljarder kronor. Vi anser att det behövs fler människor inom alla verksamheter men framför allt inom skolan och vården. Det är de områden som alla andra partier också säger sig vilja prioritera. Vi välkomnar naturligtvis de förslag till ökade statsbidrag som regeringen har lagt fram. Till viss del tycker vi att man har gått oss till mötes - vi har ju ändå fört fram kritik för att kommunerna inte har fått tillräckligt med resurser, både i år och förra året. Men i samband med att kommunerna nu får ökade resurser har vi sett flera exempel på att dessa pengar försvinner i de "svarta hål" som många gånger finns i den kommunala ekonomin. Från Vänsterns sida har vi därför fört fram kritik mot de balanskrav som kommunerna har ålagts. Vi menar att kommunpolitikerna själva förmodligen skulle vara lika väl skickade att klara av ett sådant balanskrav, dvs. att ta ansvar för ekonomin på ett godtagbart sätt. Jag har många exempel från mitt eget hemlän Värmland, där många kommunpolitiker nu har sagt: Det är jättebra att vi får extrapengar, men vi kan kanske inte anställa fler människor, utan pengarna går in i något s.k. svart hål. Vänsterpartiet har valt att ha flera reservationer när det gäller genomgången av de olika verksamheterna. Jag skall inte upprepa vad som står i reservationerna, men de gäller hälso och sjukvårdsområdet, äldreomsorgen, skolan, bl.a. avsaknaden av elevvårdspersonal, barnomsorgen, exempelvis rätten för arbetslösa föräldrars barn att få barnomsorg, flyktingmottagande, osv. Vi ville avge de här reservationerna därför att vi ville visa på de brister som i dag finns i kommunerna och i landstingen. Jag vill då upprepa min fråga till Sonia Karlsson: Tycker Sonia Karlsson verkligen att ni från utskottsmajoriteten har lyckats med de här prioriteringarna, som ni skriver i betänkandet? Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Det är ju alldeles klart att man från statens sida inte har klarat att skydda den kommunala sektorn från en kraftig åtstramning under de senaste fyra åren. Åstramningen har skett, inte genom att man från staten har sänkt bidragen utan genom att man har undandragit skattekraft från kommunerna. Egenavgifterna har införts och stegvis höjts; därvid minskar skatteunderlaget för kommunsektorn. Man har tagit bort det generella statsbidragets skydd för kostnadsökningar för inflationen. Man har också vid besparingar i de statliga transfereringssystemen i praktiken fört över kostnader till kommunerna - de har hamnat på bl.a. socialbidrag i stället. Kommunernas ekonomi har alltså försvagats genom statliga beslut. Från Miljöpartiets sida menar vi att man borde ha tagit hänsyn till detta - och i framtiden bör göra det - när man tillämpat den s.k. finansieringsprincipen, dvs. regleringen mellan stat och kommuner rent ekonomiskt. Höjer vi i staten skatter eller avgifter som minskar kommunernas skatteunderlag så skall kommunerna kompenseras för det, anser vi i Miljöpartiet. Lägger vi på kommunerna nya uppgifter eller för över nya kostnader på kommunerna skall de kompenseras för det. Annars undergräver vi ju det kommunala självstyret. Vi undergräver också det vi kallar välfärdens kärna - skolan, vården, omsorgen. Det är ju i kommunsektorn som den verksamheten bedrivs. Det är inte så att vi har en orimligt stor offentlig sektor inom skola, vård och omsorg, om man ser på det internationellt. Det som kostar mycket är i stället transfereringssystemet. Det är de kostnaderna som har dragit i väg när arbetslösheten har ökat, och det har haft en kraftig undanträngningseffekt på de här centrala verksamheterna. Med det vill jag ha sagt att det finns skäl att se till att skola, vård och omsorg tar en större andel av den totala offentliga ekonomin, inte genom ökade skatter utan genom en omfördelning mellan stat och kommun där kommunsektorn bör ta en större andel av de totala ekonomiska resurserna. När det gäller diskussionen om utjämningssystemet vill jag också säga att det var alldeles nödvändigt att vi införde ett kostnadsutjämningssystem. Situationen i många kommuner var närmast katastrofal. Vi hade ett tidigare system med olika typer av mer eller mindre riktade bidrag, som hade byggts på under många år och som i slutändan var helt ohållbart. Det var en blandning av regionalpolitik och näringspolitik och försök till styrning på olika sätt med olika bidrag. Det var nödvändigt att införa ett kostnadsutjämningssystem. Därmed inte sagt att det system som finns för utjämning mellan landstingen och primärkommunerna är fulländat - långt ifrån. Det är väldigt långtgående och väldigt krångligt, och det kräver naturligtvis en stegvis reformering. Det är därför vi har en parlamentarisk utredning som följer det här. Jag ingår själv i den utredningen, och det kommer förslag till olika förbättringar till hösten. På en punkt menar vi från Miljöpartiet emellertid att det är alldeles uppenbart att systemet bör justeras redan nu, och det gäller den s.k. kostnadsutjämningen för kollektivtrafik. Förutsättningarna för kollektivtrafik är ju litet olika i olika delar av landet. Bra förutsättningar finns i första hand i storstadsområdena. Det betyder att man i andra delar av landet i större utsträckning åker med bil. Då får man som privatperson eller som företag kostnader där i stället. Men det utjämnas ju inte.

Det här innebär ett slags omvänd regionalpolitik, eller rättare sagt en koncentrationspolitik, och det skall vi inte ha i det här inomkommunala utjämningssystemet. Det skall vara neutralt ur den här synpunkten, alltså när det gäller regionalpolitik. Därför tycker vi att det här skall tas bort, och det föreslår vi i reservation 11, som jag yrkar bifall till. Det kommer jag att ta till omröstning. Några ord också om kommunernas ekonomi i övrigt. Vi tycker att balanskravet är bra och viktigt. Vi anser att det var olyckligt att det togs bort under ett antal år - det fanns ju förr. Det har lett till att en del kommuner har dragit på sig skulder som man inte kan hantera på ett bra sätt. Man har hamnat i mer eller mindre permanenta underskott. Det är självklart inte hållbart. Man kan kalla det för ett svart hål, men det måste ju betalas på något sätt. Om man då är så oklok att man föreslår ett riktat statsbidrag till t.ex. skolan eller vården eller någonting annat som vi vill öka härifrån, innebär det egentligen ingenting annat än att man över andra poster i den kommunala budgeten ändå måste göra precis samma sak som om man gav ett generellt statsbidrag. Det är en chimär att tro att man skulle kunna rikta statsbidrag och få någon effekt i dag. Det hänger ihop med att man i så fall måste rikta hela anslaget till kommunerna till t.ex. skolan eller vården för att verkligen veta vad det blir. Om inte blir det bara en mindre del. Den andra delen ligger på det allmänna, som kommer att prioriteras i vanlig ordning. Skulderna och underskotten måste hanteras. Det blir inte gratis därför att man inför riktade statsbidrag. Därför tycker jag att framför allt Folkpartiets förslag om riktade statsbidrag, som kom under våren, är sällsynt obetänkt. Det finns också risker i det som nu sker från regeringens sida. De välkomna påplussningarna på det generella statsbidraget har delvis riktats efter en åldersfaktor. I den sista påplussningen, som kom i tilläggsbudgeten som vi skall anta nästa vecka, har man infört en åldersfaktor. Det innebär egentligen ett ingrepp i utjämningssystemet. I utjämningen går man ju efter demografi, åldersstruktur, efter hur många gamla och hur många unga det finns och vilka kostnader man därmed har för äldreomsorg, skola osv. Det verkar inte heller riktigt genomtänkt. Det verkar över huvud taget som att man på många håll inte riktigt klarar av att stå fast vid själva grundtanken i det inomkommunala utjämningssystemet och vid att kommunerna själva bestämmer hur de prioriterar. Det gäller kommunernas självstyre och deras självbestämmande. Det är klart att det är lätt att bli klåfingrig när man sitter i riksdagen och vill kunna påverka allt och alla, men jag tror att vi både ur ekonomisk synpunkt och verksamhetssynpunkt gör klokt i att låta kommunerna styra sig själva i så hög grad som möjligt. Det hänger ihop med att vi får bäst möjligheter att fatta effektiva beslut om besluten fattas nära verksamheterna och nära medborgarna, som har nytta av verksamheterna. Fru talman! Jag vill också säga att vi självklart står bakom alla reservationer vi har undertecknat, men för tids vinnande yrkar jag bifall - förutom till reservation, 11 som jag redan nämnt - bara till reservation 3

Fru talman! Med anledning av vad som har sagts av föregående talare skulle jag vilja läsa några rader om kommunernas ekonomiska läge från mars 1998. Det är sammanfattningen. Det står att kommunernas ekonomi förbättras successivt fram till millenniumskiftet, och att det framför allt är de höjda statsbidragens förtjänst. Man gör också bedömningen att kommunsektorn i dess helhet kommer att vara i balans år Vi har 288 kommuner, och det är klart att det ser litet olika ut i alla dessa kommuner. Men det är den helhetsbedömning Kommunförbundet gör. Det var innan man i Kommunförbundet kände till att det skulle bli ytterligare 4 miljarder 1998, och även de kommande åren. Mot bakgrund av vad som har sagts här måste jag berätta att SCB i dag har talat om hur det ser ut på arbetsmarknaden. I maj var 63 000 färre öppet arbetslösa än i maj förra året. 31 000 färre deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sysselsättningen har ökat med 49 000 personer. I DN i går kunde man också läsa att allt färre lever på socialbidrag och att a-kassorna betalar allt mindre. I dag kunde vi dessutom läsa att Sveriges kreditbetyg höjs. Alla dessa delar tyder ändå på att det börjar gå bättre för Sverige. Jag ville bara ta det som inledning. Fru talman! Vi socialdemokrater vill värna de viktiga verksamheterna vård, omsorg och utbildning inom kommuner och landsting. Det är oerhört viktigt för medborgarna att skolan, vården och omsorgen är den bästa, att de kan känna sig trygga vad gäller barnen i skolan och vad gäller de äldre när de blir gamla och svaga. Tack vare att vi nu har ordning i den svenska ekonomin kan vi ytterligare höja nivån på bidragen till kommuner och landsting. I jämförelse med nivån år De nya resurserna är till för att i första hand värna kvaliteten i skolan, vården och omsorgen. Vad gäller skolan så behöver pengar riktas till elever med behov av extra stöd. Vad gäller sjukvården behövs extra resurser för att korta ned väntetiderna i hälso och sjukvården. I april träffades en överenskommelse mellan regeringen, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om riktlinjer för den kommunala ekonomin och verksamheten under åren 1998 och 1999. I denna överenskommelse utfäster sig förbunden att utveckla äldreomsorgen i enlighet med de mål och riktlinjer som redovisas i den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken. Man skall sluta samverkansavtal mellan kommuner och landsting i samtliga län och förbättra det medicinska omhändertagandet i äldrevården. Man skall korta ned väntetiderna i hälso och sjukvården. Man skall utveckla skolan i enlighet med regeringens tiopunktsprogram. Det skall läggas särskild tonvikt vid insatser för elever med särskilda behov. Regeringen utfäster sig att ta hänsyn till regeländringar som påverkar det kommunala skatteunderlaget och det kommunala utgiftstrycket och att fullfölja höjningarna av statsbidragen till kommuner och landsting. Det innefattar, som jag tidigare har sagt, ett ytterligare tillskott på 4 000 miljoner redan år 1998. Denna överenskommelse understryker att de nya resurserna kommer att gå till de viktiga områdena vård, skola och omsorg. Precis som Fredrik Reinfeldt sade är det nu fjärde gången som vi får en samlad årlig redogörelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Redovisningen avser i huvudsak förhållanden t.o.m. verksamhetsåret 1996, men det finns också preliminära siffror för år 1997. Skrivelsen har närmast formen av en verksamhetsberättelse för den kommunala sektorn. Den är tillbakablickande och beskrivande. Regeringen understryker att arbete pågår inom olika områden just för att förbättra informationen om verksamhetens kostnader, prestationer och kvalitet. Det sker just för att underlätta den fortlöpande uppföljningen och utvärderingen av verksamheten inom den kommunala sektorn, som vi skall göra här i riksdagen. Skrivelsen omfattar i huvudsak de obligatoriska verksamheterna i kommuner och landsting och beskriver hur dessa utvecklas i förhållande till de nationella mål som riksdag och regering har formulerat. Utskottet behandlar i betänkandet också 29 yrkanden i fyra motioner som väckts med anledning av skrivelsen. Så är det två yrkanden från motioner som väcktes med anledning av den ekonomiska vårpropositionen. Skrivelsen är, som jag sade, tillbakablickande och beskrivande, och regeringen har inte heller begärt något ställningstagande från riksdagens sida. Ändå har till betänkandet fogats 25 reservationer. Detta visar på kommunsektorns roll och betydelse, både i debatten här i riksdagen och ute i samhället, men allra mest på vilken betydelse som verksamheterna inom kommunerna - särskilt vård, skola och omsorg - har för kommunmedborgarna. Finansutskottet ser mycket positivt på de insatser som görs från regeringens sida för att förbättra den nationella uppföljningen av kommunsektorn och därmed bl.a. förstärka möjligheterna för riksdagen att få ett bättre underlag för sina samlade bedömningar av utvecklingen. Genom det arbete på uppföljningsområdet som nu pågår kommer det att bli allt bättre möjligheter att ytterligare utveckla skrivelsen, som bl.a. Roy Ottosson har önskat. Det gäller i första hand den ekonomiska redovisningen, men också bedömningarna av hur väl de nationella målen uppfylls. Fyra reservationer handlar om utjämningssystemet för kommuner och landsting. Som Fredrik Reinfeldt sade yrkar man i den moderata reservationen på tilläggsdirektiv när det gäller att granska effekterna av systemet bl.a. ur tillväxtsynpunkt. Per-Ola Eriksson talade om den del som har med befolkningsminskning att göra och kollektivtrafikfaktorn. I Folkpartiets reservation yrkar man på att vi skall ta fram underlag för att förändra utjämningssystemet så att bl.a. de sociala kriterierna får ökad tyngd. Det har suttit en parlamentarisk kommitté hela tiden sedan vi fattade beslut om utjämningssystemet, som skall följa, utvärdera och utveckla utjämningssystemet. Framför allt går kommittén igenom kostnadsutjämningen, faktor för faktor. En av de faktorer som man tittar på gäller just för kollektivtrafiken. Kommittén har också gjort särskilda beräkningar på effekterna av befolkningsminskningen. Tanken är att kommittén skall lägga fram ett förslag till hösten. De krav som framförs i både Folkpartiets reservation och i den moderata reservationen är gamla bekanta som redan tidigare har behandlats och på utskottet förslag avslagits av riksdagen vid åtskilliga tillfällen, senast i betänkande 1996/97:FiU7. Det finns ju vissa som har stora möjligheter att påverka denna kommitté. Roy Ottosson sitter i den, och jag förutsätter att man diskuterar just detta med kollektivtrafiken. Nästa sammanträde äger rum den 18 juni, så då kan Roy ta upp frågan igen. I reservation 19 har Centern, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkat på ett förslag om en vidareutvecklad vårdgaranti. Socialutskottet pekar i sitt yttrande bl.a. på överenskommelsen den 30 april mellan staten och landstingen, där parterna är överens om att under åren 1998-1999 göra en kraftsamling för att förbättra tillgängligheten. De höjda statsbidragen gör detta möjligt. Landstingen åtar sig att påtagligt minska väntetiderna för både besök och behandling. Patienterna skall över lag finna väntetiderna inom vården rimliga. Parterna är vidare överens om att under 1998 närmare klarlägga de praktiska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna för en utvidgad vårdgaranti. Socialutskottet föreslår att yrkandet i motionen avstyrs. Finansutskottet ansluter sig till vad socialutskottet framhållit och yrkar avslag på motionen. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och yrkar att skrivelsen läggs till handlingarna. Jag har nu tid att kommentera några av de saker som har tagits upp. Fredrik Reinfeldt talar om utvecklingen i kommunsektorn, och Karin Pilsäter tog upp att nu skulle fler än någonsin ha fått sluta inom kommunsektorn. Det är ju inte riktigt, för under den borgerliga tiden 1991-1994 var det 94 000 som fick lämna kommunsektorn. Dessvärre har människor även under vår regeringstid fått lämna kommunsektorn, ca 47 000 personer. Skälet var att när vi tog över makten var vår främsta uppgift att sanera statsfinanserna. Med ett lånebehov på 223 miljarder var det den främsta uppgiften. Vi har också i det längsta, som ett svar till Marie, försökt att undanhålla kommuner och landsting från direkta besparingar. Statsbidragen är ett av de få utgiftsområden där det inte har gjorts minskningar. Men givetvis har kommunerna inte kunnat hållas skadeslösa när det gäller skatteunderlaget på grund av egenavgifterna men också och i första hand just på grund av arbetslösheten. Jag vänder mig till Fredrik igen. Nu blir det polemik mot hela Kommunförbundet, eftersom Kommunförbundet tycker att det har varit en stor tillgång att man har fått statsbidrag, medan Fredrik inte tycker att det är så mycket att tala om. Skillnaden har att göra med de minskade statsbidragen och med de skattesänkningar på ca 18 miljarder som moderaterna tänker sig inför framtiden. Om det inte är en så stor summa, handlar det ändå om ungefär 60 000 personer som skulle förlora sina arbeten i kommuner och landsting. Det är ju en väldigt betydande del. Det var nästan det antal som Fredrik själv använde och som han tyckte var förskräckligt. Som jag sade tidigare är det ändå positivt att vi ser att ekonomin är i balans, att vi har kunnat tillföra kommunerna pengar och att sysselsättningen nu också ökar i kommunerna. Antalet sysselsatta ökar med drygt 3 000 under detta år. Jag skall också kommentera det som Fredrik Reinfeldt sade, att med moderat politik skulle det ha blivit 250 000 jobb och 25 miljarder kronor. Det är orimligt att föra debatten på det sättet. Sedan kan ju Fredrik Reinfeldt göra detta påstående, men det blir inte mer sant för det.

Fru talman! Det har ju de senaste veckorna blivit populärt att tala om att vi stjäl varandras idéer i den politiska debatten. Jag vill inte påstå att vi har stulit någonting från socialdemokratin. Men det synes som om socialdemokratin själv håller på att överge detta med den absoluta kopplingen mellan arbete och välstånd. Det var ju en gång ett parti som sade att välståndet ökar när fler arbetar. Numera kommer välståndet från statsbidragsmiljarderna. Dessutom stöder man alltså ett system som är direkt jobbfientligt. 1,2 miljoner människor bor i kommuner där man förlorar på att fler får arbete. I stället får vi höra alla dessa sifferserier om hur statsbidragsmiljarderna skall rädda de olika kommunerna. Sonia säger att den siffra som jag nämner är felaktig men att det inte blir rätt för det. Ursäkta, men det är bara att returnera den bollen. Det gäller naturligtvis de siffror som Sonia Karlsson själv presterar över vad utvecklingen eventuellt blir med moderata förslag när det gäller skattesänkningar. För övrigt har också finansutskottets ordförande ägnat sig åt att gå ut till medierna med vissa beräkningar kring detta. Låt mig bara säga att misstaget är just att man ser ekonomin som helt statisk, som att det bara handlar om stasbidragsmiljarder fram och tillbaka, när det helt avgörande är just det som också socialdemokratin tyckte själv för 30-40 år sedan, att det är fler i arbete som ger ökat välstånd. Därför är en politik som ger fler arbete det enda som långsiktigt kan säkerställa välfärdens finansiering och kommunsektorns ekonomiska utveckling. Det är därför som vi är så kritiska mot utjämningssystemet som bekämpar detta, och det är därför som vi säger att det väsentliga är att man kan föra en politik som ger fler människor arbete. Jag noterade också att man säger att vård, omsorg och utbildning skall garanteras. Låt mig bara i all enkelhet säga att detta kan inte Sonia Karlsson lova. Vi ser att pengarna går till underskott i kommunala bostadsbolag och till mycket annat än vad det var tänkt. Det är en följd av det system som vi faktiskt har. Därför är det vackert att säga detta, men det kan inte garanteras att det är till detta som pengarna går. Det blir ett sätt att valanpassa budskapet.
Fru talman! För att börja med det sista är det i alla fall så att det finns en överenskommelse mellan staten, kommunerna och landstingen, och kommuner och landsting går i god för att de här pengarna går till just de prioriterade områdena. En överenskommelse brukar, vad jag vet, vara ganska stark och bra. Det är givetvis så att vi socialdemokrater vill ha fler människor i arbete. Vi har nu antagit det mål som många först ifrågasatte att vi skulle klara, nämligen att halvera arbetslösheten till 4 % till år 2000. Som utvecklingen nu ser ut kommer vi att klara av det. Sedan är vårt nästa mål full sysselsättning. De siffror som kom från SCB i dag visar bl.a. att vi har fått fler i arbete, eftersom antalet sysselsatta har ökat med Fredrik Reinfeldt tog upp att det i princip bara var moderaterna som var emot det gällande utjämningssystemet. Man har presenterat ett eget alternativ. Man kan inte påstå att det skulle bli så mycket mer rättvist. Man kan säga att det skulle bli raka rör från Botkyrka till Danderyd, för om det systemet hade införts skulle Botkyrka ha fått 80 miljoner mindre i statsbidrag förra året och Danderyd 123 miljoner mer. I början skulle förortskommunerna vinna på det och därefter storstadskommunerna. Alla övriga skulle förlora.
Fru talman! För det första bevisar ett replikskifte med Sonia Karlsson det som vi moderater hävdar ibland, nämligen att vi inte borde sitta länsvis utan partivis. Det blir något oartigt att stå med ryggen mot min motdebattör, men det får gå ändå. Låt mig bara kommentera det senaste. Det viktiga med det moderata förslaget är ju att det är ett tillväxtfrämjande utjämningssystem. Det ger fullständiga inicitament till kommunerna att föra en politik där fler får arbete, och det är det viktiga. Grunden för välståndet är att man för en tillväxtpolitik. Sedan hoppas vi att som en första åtgärd kunna ta bort de pomperipossaeffekter som är direkt tillväxtfientliga och att detta skall kunna göras med en bredare majoritet än bara bestående av moderater. Det får inte de konsekvenser som här beskrivs. Det är nämligen ett stort problem att det är en så stor del av kommunerna och så många invånare som på de här sättet straffas när fler får arbete. Låt mig också säga något om detta att överenskommelser skulle vara så bra. Det hänvisades också tidigare till att vi inte tycker som Kommunförbundet. Nej, den socialdemokratiska ledningen i Kommunförbundet tycker inte som moderaterna. Det har vi noterat några gånger. Men vi har också noterat att Kommunförbundet har varnat för resultatet av de avtal som nu har slutits inom kommunsektorn. Man har sagt att det kommer att leda till ytterligare uppsägningar och till att de här pengarna inte räcker till. Då var det inte ordföranden i Kommunförbundet som talade utan en av dess ekonomer. Även från det hållet kommer det alltså faktiskt litet olika signaler.
Fru talman! För att återgå till utjämningssystemet är det ju, som jag sade även tidigare, så att det sitter en kommitté och följer upp det här. Det skall läggas fram ett förslag till hösten. Det ger förutsättningar att gå igenom de här olika områdena. Är det då något som är fel så kommer det att komma fram förslag om att rätta till det. Men utjämningssystem är ju just till för att utjämna mellan kommuner där de beskattningsbara inkomsterna är mycket höga och kommuner där de inte är det. Det är för att kunna få rättvisa i landet. Det är ju väldigt viktigt att den grunden fortfarande finns kvar.
Fru talman! Det var ju bra att Sonia Karlsson betonade att det faktiskt har varit en åtstramning även gentemot kommunerna genom att deras skatteunderlag har försvagats och att kostnader i viss utsträckning har övervältrats. Men det här redovisas ju inte i regeringens skrivelse. Vår reservation går ut på att det skall redovisas på ett mer rättvisande sätt, alltså den totala ekonomin i kommunerna och också vad den här typen av åtgärder från staten har för effekter på den kommunala ekonomin. Det går inte att läsa sig till det i den här skrivelsen. Då får man vända sig till Kommunförbundet i stället, som är en intresseorganisation för kommunerna. De kan naturligtvis redovisa det här. Men eftersom det är en intresseorganisation kan det naturligtvis också där finnas en tendens till att man skriver i sitt intresse och betonar eller överdriver en aning åt det hållet. Vi menar alltså från Miljöpartiets sida att den här skrivelsen bör utvecklas på ett bättre sätt så att man kan se de totala effekterna för kommunerna av statens olika beslut vad gäller ekonomin i varje fall. Vi menar faktiskt att det har varit en åtstramningspolitik riktad mot kommunerna om än med indirekta metoder i huvudsak. Och det har skett i ett läge där just den typ av verksamhet som kommunerna har inte är särskilt stor i en internationell jämförelse. Det som har varit kostnadsdrivande i den svenska offentliga ekonomin har ju varit, och är fortfarande i väldigt hög grad, transfereringssystemen. Det är naturligtvis där man får sätta in stötarna om man har ekonomiska bekymmer. Min fråga till Sonia Karlsson är om det inte ändå vore bra om man kunde utveckla den här skrivelsen så att man bättre kan se de totala effekterna. Jag vill också fråga om finansieringsprincipen. Vi har ju motionerat om reserverat oss för att den också skall vara tydligare och mer definierad och för att den skall följas upp konsekvent i varje årlig redogörelse. Vore inte det också bra?
Fru talman! Roy Ottosson säger att det var bra att jag talade om hur kommunerna har påverkats. Men Roy Ottosson och Miljöpartiet kan ju inte ha missat att Sverige har haft den största ekonomiska krisen någonsin i modern tid åren 1991-1994. Den har förstås inte gått kommunerna spårlöst förbi. Kommunerna finns ju i hela landet. De är vad vi i princip består av. Någon måtta får det vara, Roy Ottosson! Sedan vill jag gå över till de andra delarna. Vi har sagt att det vad gäller den här skrivelsen, och jag underströk det i mitt anförande, finns vissa delar som kan byggas ut. Det gäller bl.a. den ekonomiska redovisningen. Det kommer också att ske. Det är väldigt viktigt för oss att kunna bedöma och utvärdera hur de nationella målen faller ut i kommunerna. Därför finns det nu en arbetsgrupp som håller på att ta fram nyckeltal för att riksdag och regering skall få bättre möjlighet att följa upp utvecklingen inom skola, vård och omsorg. Det står att läsa i vårpropositionen. Det är alltså på väg.
Fru talman! Skälet till att jag tyckte att det var bra att Sonia Karlsson faktiskt i sitt inledningsanförande sade att man har stramat åt även i kommunerna är att regeringen och den socialdemokratiska gruppen här i riksdagen gång på gång tidigare har hävdat att man har undantagit kommunsektorn. Men det har man alltså inte. Det är det som är viktigt. Det är också viktigt att man då redovisar ordentligt vilka de ekonomiska effekterna är. Det har inte gjorts i den här skrivelsen eller i någon annan skrivelse från regeringen. Man får gå till andra källor för att få fram de siffrorna eller göra egna analyser genom t.ex. riksdagens budgetkontor, en annan trovärdig instans. Jag menar att redovisningen måste vara riktig och rättvis. Den har varit politiskt vinklad. Det är det som är allvarligt. Då får vi en konstig debatt, och det har vi delvis haft också. Den kanske blir bättre nu. När det gäller utjämningssystemet är det alldeles riktigt att jag som ledamot i den kommittén naturligtvis har möjlighet att påverka. Det gör jag självklart också. Men det handlade mer om principen. Vi har här i riksdagen fattat beslut om att principen för utjämningssystemet skall vara att man inte skall bedriva regionalpolitik eller någon speciell stimulanspolitik. Det skall vara just ett utjämningssystem som skall utjämna sådana kostnader som kommunerna i princip inte kan påverka, utan som hänger ihop med åldersstruktur, lagstiftade åtaganden osv. Jag menar faktiskt att just kollektivtrafikfaktorn inte följer den principen på grund av att kostnader för transporter inte bara är kollektivtrafik utan i väldigt hög grad också privattrafik med bil. Det gäller naturligtvis också bilar inom företag och inom den offentliga sektorn. Det gör att vi får sned balans, för det ser olika ut i olika delar av landet. Det är litet märkligt om man i den här typen av utjämningssystem har en faktor som gör att just de delar av landet som redan har de högsta kostnaderna för transporter dessutom skall bidra till storstäderna i det här fallet.
Fru talman! Jag tror inte att det var förra året när vi debatterade statsbidragen till kommunerna men året före det som Roy Ottosson och jag hade exakt samma diskussion om vad som hade hänt i kommunsektorn och om hur denna hade påverkats av den ekonomiska krisen. Det här har vi alltså diskuterat förr, Roy Ottosson. Vad vi alla säger är att vi inte har gjort några direkta besparingar på kommunsektorn. För det har vi inte gjort. Vi har inte rört statsbidragen. Nu har vi i stället ökat dem så att det blir 72 miljarder kronor mer till år 2001. Vad som har berört kommunsektorn är givetvis den stora arbetslösheten och att skatteintäkterna har minskat. När det gäller det här med kollektivtrafikfaktorn vill jag bara säga att den som i den här lokalen, i kammaren, har störst chans att påverka är Roy Ottosson när han är på sammanträdet den 18 juni. Sedan får vi andra möjlighet när förslaget kommer i höst.

Fru talman! Föreliggande ärende är ju på sätt och vis en fortsättning av det som vi precis har diskuterat. Vi får här, tycker jag, en utmärkt illustration av den principupplösning, som vi moderater ser det, som har pågått under några år vad gäller synen på den kommunala beskattningsrättens konstitutionella gränser. Senare talare kommer säkert att vittna om att det finns stor partipolitisk enighet och om att det har varit lokalt väldigt viktigt att ändå få igenom detta. De kommer säkert att säga att man dessutom inte tänker utnyttja de långtgående möjligheter som lagstiftningen nu ändå öppnar för när det gäller överflyttningar mellan kommuner. Till detta kan jag i något slags föregående av en senare replik säga att det har vi hör förut. Så brukar det börja när man beskriver införandet av de här systemen. Vi som bor i Stockholmsregionen har nu en viss erfarenhet av den här typen av inomregionala utjämningssystem och av hur de så att säga förstenar kommunerna i bidragsmottagare och bidragsgivare på ett sätt som inte är bra. Vi tyckte också att det under utskottsbehandlingen visades alldeles för liten förståelse för våra synpunkter. Det är inte alldeles ovanligt, kan jag säga. Dessutom fanns det en viss ovilja mot att ta in Lagrådets synpunkter eftersom ju även detta ärende gränsar till de konstitutionella diskussioner som vi har haft under några års tid. När man läser Lagrådets yttrande, som till del kanske är litet märkligt men som ändå är väldigt tydligt i sin kritik av detta på konstitutionella grund, återkommer hela debatten. Det är inte förenligt med svensk regeringsform att på det här sättet möjliggöra för en kommun att föra över medel mellan sig själv och en annan kommun. Nu har man valt en annan skrivning efter Lagrådets förslag. Det finns löften om att inte använda det på annat sätt, som jag tidigare nämnde. Det sägs också att man från Lagrådets sida förespråkat att man borde ha haft en tidsmässig begränsning. Det finns också en reservation från andra partier där detta föreslås. Men inte ens det har majoriteten velat sluta sig till. Det öppnar för oro och misstankar om att vi ånyo sjösätter ett system som från början inte är tänkt att få vissa effekter men som öppnar för större omflyttningar mellan kommuner än vad som från början var tänkt. Utvecklingen i den riktningen leder oss bort från tillväxtfrämjande riktiga strukturella system i in snårskogar av bidragssystem där det spelar större roll vilka bidrag man får från andra kommuner och staten än vilka pengar man tar ut från sina kommuninvånare. Det skapar en distans mellan medborgare och dem som har makt på ett sätt som vi absolut inte skall främja ännu mer i det här landet. Vi borde i stället ha enklare och rakare system. Vi går hela tiden i motsatt riktning. Våra grundsatser är relativt enkla för hur vi vill se de här systemen uppbyggda. Vi vill att kommuner och landsting skall kunna ta ut skatt för att finansiera sina verksamheter i landsting - så länge de nu får vara kvar. Vi tycker vad gäller strukturella kostnadsskillnader att staten, särskilt med beaktande av att kommuner och landsting har väldigt omfattande välfärdsuppgifter som de finansierar, skall kunna skjuta till pengar så att det inte skall bli för stora olikheter mellan olika landsändar. Men det skall vara stöd som utgår enbart i en riktning: från stat till kommun och landstingssektor och utan den inomkommunala omfördelning som man nu ägnar sig åt. Denna lagstiftning leder inte i den riktningen utan snarare i motsatt riktning, fortsatt bort från den snårskog som jag här har beskrivit. Vi har därför valt att yrka avslag på hela konstruktionen. Jag kommer att manifestera det genom att yrka bifall till reservation 1. När det gäller reservation 2, som handlar om den tidsgräns jag nämnde, tycker vi att det kanske är att gå väl långt att stödja även denna, eftersom det innebär att man accepterar systemet. Vi kommer att avstå när den kommer upp till omröstning. Tack!

Fru talman! Från Miljöpartiets sida står vi i huvudsak bakom propositionen utom på en punkt. Det sägs i propositionen att bidragen mellan kommuner och landsting i Skåne län och Västra Götalands län skall vara tidsbegränsade. Principen är den att den skatt som uppbärs i en kommun och ett landsting naturligtvis inte skall användas i verksamheter i en annan kommun eller i ett annat landsting. Den grundprincipen bör man hävda. Att bara säga att det skall vara en tidsbegränsning, som görs i propositionen, inte är tillräckligt. Vi menar att man måste införa en tidsgräns och sätta press på kommuner och landsting för att anpassa sina verksamheter och sina skattesatser på ett lämpligt sätt. Vi tycker att det är lämpligt att avgränsa det till längst år 2003, alltså att bidrag får ges fram till dess. Det sägs i reservation 2 under mom. 3 som jag yrkar bifall till.

Fru talman! Finansutskottet behandlar i betänkande 28 två helt olika frågor. För det första ändringar i det särskilda ersättningssystemet för viss mervärdesskatt till kommuner och landsting. För det andra ges genom en ny lag möjlighet för kommuner och landsting i Skåne respektive Västra Götaland att lämna bidrag till annan kommun. När det gäller ändringarna i det s.k. kommunkontosystemet finns inga reservationer. Men jag vill ändå på några minuter försöka förklara vad ärendet innebär. Syftet är att skapa lika ekonomiska förutsättningar för verksamhet i egen regi och verksamhet som upphandlas. Kommunerna har med systemet fått en utökad avdragsrätt för att inte privata entreprenörer skall missgynnas och verksamheten i egen regi gynnas. Systemet är inomkommunalt självfinansierat, dvs. att det är neutralt för både kommunsektorn och staten. Kommunerna rekvirerar pengar varje månad från systemet som är byggt på deras faktiska momsutgifter och får sedan betala en enhetlig avgift i kronor per invånare för att finansiera systemet. Kommuner och landsting betalar alltså in en lika stor summa som sedan går till landstings och kommunsektorn. Den nu aktuella förändringen gäller moms avseende äldreomsorg där kommunerna inte kunnat få tillbaka momsen som avser stadigvarande bostad. Det som man nu föreslår innebär att reglerna för kommunkontosystemet den 1 juli i år ändras så att en kommun som äger en fastighet där det bedrivs exempelvis äldreomsorg enligt socialtjänstlagen skall få rätt till ersättning för ingående moms som är hänförlig till investeringar och drift avseende äldreboendet. De boendeformer som berörs är de som anges i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, dvs. sevicehus, gruppbostäder, ålderdomshem och sjukhem. I de fall kommunen hyr in motsvarande fastighet från ett kommunalt bostadsbolag eller en privat fastighetsägare för att bedriva samma verksamhet skall kommunen ha rätt till ersättning för att täcka den s.k. dolda moms som ingår i hyran. Det är endast den hyra som kommunen själv betalar som kan utgöra underlag för ersättning från systemet. Regeringen avser att genom en förordning besluta om nivån på den särskilda avsättningen efter det att riksdagen bifallit propositionen. Effekten av förändringarna blir uppskattningsvis att omslutningen i systemet ökar med ca 720 miljoner kronor per helår. Det motsvarar ca 80 kr per invånare och år. Av denna summa beräknades en sjundedel, ca Resten avser kostnader för moms på drift och underhåll av kommunalt ägda omsorgsbostäder och ersättning till kommunerna i de fall de hyr omsorgsbostäderna. Förändringarna föreslås gälla från den 1 juli. Andra halvåret 1998 kommer kommunerna inte att erlägga den höjda avgiften, men de kommer att kunna få ersättning för momsen. Nya avgifter kommer att fastställas under hösten 1998 och gälla fr.o.m. den Eftersom avgiften för år 1998 inte ändras får uttagen från systemet under hösten 1998 beaktas vid fastställande av avgiften för år 1999. Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Riksskatteverket har utarbetat förslaget som nu bör godkännas av riksdagen. Det är Svenska kommunförbundet som har initierat frågan. Jag har uppehållit mig ordentligt med detta därför att det varit vissa missuppfattningar som jag med denna förklaring hoppas ha kunnat undanröja. Den andra frågan gäller en ny lag som ger möjligheter för kommuner och landsting i Skåne och Västra Götaland att i utjämningssyfte lämna bidrag till en annan kommun. Syftet är att ge möjlighet till en utjämning av de stora skillnader som finns mellan de innevarande landstingen i respektive län. Det betyder att indelningsförändringarna inte behöver föranleda några väsentliga ökningar i det kommunala skatteuttaget eller väsentliga minskningar av verksamheten för invånarna i dessa län. I denna del finns två reservationer. Moderaterna yrkar avslag på dessa möjligheter, och fp, mp och kd vill göra möjligheten tidsbegränsad till år 2003. Finansutskottet har hört såväl Lagrådet som konstitutionsutskottet, som båda tillstyrkt möjligheten att lämna bidrag till annan kommun enligt förslaget för Västra Götaland och Skåne. Konstitutionsutskottet anser att det efter en viss justering av lagtexten inte föreligger några hinder från grundlagsmässig synpunkt att anta lagen. Jag hoppas att Fredrik Reinfeldt lyssnade noga på vad jag sade. Ändringen innebär att orden "främja skatteutjämning" ersätts med orden "för att motverka att bildandet av de nya landstingen föranleder höjt uttag av kommunalskatt". Vi i finansutskottet har i vårt förslag gjort denna förändring. Trots detta framhärdar moderaterna i att förslagen strider mot regeringsformens regler om den kommunala beskattningsrätten. Moderaterna står emellertid - som vanligt, höll jag på att säga - ensamma. Dessutom går de som vanligt i otakt med sina kommunala företrädare. Jag har studerat framställningen om denna möjlighet som propositionen ger för Skåne och konstaterar att moderaterna där aktivt - inte bara accepterat - medverkat till deras hemställan till regeringen. Jag vill fråga Fredrik Reinfeldt: Lyssnar ni aldrig på era kommunalmän? Fredrik Reinfeldt försökte med en lång utläggning dölja den motsättning som ständigt finns mellan moderaternas kommunalmän och riksdagsmän. Men han lyckades inte. Detta är ytterligare ett exempel på att ni går i otakt. Den andra reservationen som är fogad till betänkandet syftar till att göra rätten till utjämning tidsbegränsad. Utskottet skriver också att avsikten är att bidraget skall lämnas under en övergångsperiod, men att det är svårt att nu avgöra hur lång denna period behöver vara. Samtidigt understryker vi att behovet av bidragsmöjligheten skall utvärderas före utgången av 2002. Det stämmer också med regeringens uttalande och skrivningar i propositionen. Jag anser därför att syftet med både motionärernas och reservanternas krav faktiskt är tillgodosett. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag och avslag på de två reservationerna.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande hänvisade Bo Nilsson till våra lokala företrädare i Skåne. Det är riktigt att de har sett att lagstiftningen öppnar för möjligheten att tillkomsten av Skåne läns landsting garanteras. Däremot finns det inga konstigheter och inga skillnader i uppfattning mellan kommunal nivå och riksnivå inom moderaterna när det gäller de effekter som Pomperipossa-skatt och det totala utjämningssystemet har. Då är det vår roll som riksföreträdare för moderaterna att hävda denna princip. Vi uppfattar att detta är en principbrott mot regeringsformen även i fråga om sådana mindre delar som det här handlar om - vi är naturligtvis mer kritiska till det stora utjämningssystemet och vi ser detta bara som en vidareutveckling. Bo Nilsson kan inte på fullt allvar mena att Lagrådet bara rakt av har accepterat detta. Det är ändå en rätt så besvärande kritik som förs fram i Lagrådets skrivning, även om man till sist slussar sig fram till att säga att det är acceptabelt. Jag skulle nog vilja hävda att om en kommunmedborgare överklagar detta system kommer det att leda till en mycket intressant rättslig prövning. Det öppnar de skrivningar som här finns för. Det kan Bo Nilsson ändå inte blunda för.
Fru talman! Nu säger Fredrik Reinfeldt att det inte finns några skillnader mellan moderaternas kommunalmän och riksdagsgrupp. Visst finns det en skillnad. Jag har studerat vad kommunalmännen i Skåne har sagt. De har t.o.m. varit uppe i Stockholm och krävt att detta skall genomföras. Då skall inte Fredrik Reinfeldt försöka att gömma sig bakom det generella systemet. Detta gäller ju en speciell fråga, och i den frågan har era kommunalmän de facto aktivt medverkat till att detta blir av. Det är ju för sent nu att yrka avslag. Då går ni i otakt, och det tycker jag att ni borde skämmas litet grand för. Det är rätt bra om man i samma parti har samma åsikter, oavsett om det gäller Skåne, regionförbundet eller riksdagen. Det vore en styrka för er, men det få ju ni försöka att sköta. Beträffande bedömningen av om det här strider mot grundlagen har konstitutionsutskottet sagt att med den förändring som vi har gjort i finansutskottets betänkande strider det inte mot grundlagen. Jag skulle också kunna åberopa Lagrådet, men jag tycker att konstitutionsutskottets klara yttrande räcker för mig och för riksdagen att fastställa det förslag som är oerhört viktigt för de båda län som nu genomgår en stor förändring och som nu klarar av sina budgetar. Det skapar en bättre framtid för Västra Götaland och Skånes befolkning. Jag tycker att det är så viktigt att t.o.m. Fredrik Reinfeldt skulle kunna bidra till detta.
Fru talman! Ursäkta att jag förlänger debatten, men det är ju rätt imponerande med de kraftord som vi lyckas att få till här fem i sex på en fredagskväll. Det är klart att jag inte skall behöva skämmas för att vi har haft litet olika positioner, vilket jag också medgav när det gäller att man i Skåne ser detta som en möjlighet att säkerställa tillkomsten av Skåne läns landsting. Det är vi väl medvetna om. Det jag sade i mitt inledningsanförande var att det kan få vidare effekter, och det följer bl.a. av att man från majoriteten inte har velat föra in ett bestämt årtal, en bortre gräns för denna lagstiftning, vilket även andra partier har kritiserat. Jag har egen erfarenhet av att sådana här system växer ut. De blir mer omfattande än vad man initialt har lovat och tänkt sig. Då brukar många moderater säga att det inte var så lyckligt. Jag är beredd att ta den diskussionen med mina partiföreträdare i Skåne. Det kommer inte att vara något större problem. I grunden har vi samma syn, och det är att man inte skall ha sådana här omfattande utjämningssystem.
Fru talman! Det var ytterligare en dimridå. Det är bara att konstatera att det här finns olika meningar i samma parti, i Skåne och här i riksdagen. Det är klart att det är litet pinsamt, t.o.m. för Fredrik Reinfeldt. Till sist konstaterar jag att Fredrik Reinfeldt inte vill prata om innehållet i det betänkande som vi i dag behandlar utan om någonting helt annat. Det tycker jag att vi kunde bespara kammaren från.

Fru talman! Socialdemokratisk skattepolitik har havererat. Den präglas av hastverk reträtter. Det är en iakttagelse som man kan göra på många områden, och det gäller tyvärr även det förslag som vi nu skall diskutera. Det är ett exempel som pekar i samma riktning. Återigen tar de fiskala intressena överhanden. Låt mig direkt ta upp ett av förslagen i betänkandet, nämligen inskridandet mot brevhemligheten. Det står så här i betänkandet: Om försändelsen innehåller ett förtroligt meddelande skall detta omedelbart tillslutas och vidarebefordras till mottagaren. Det tycker jag är en ganska lättsinnig syn på brevhemligheter. En cheftjänsteman får då avgöra om meddelandet är förtroligt och - om så är fallet - genast slicka igen brevet och skicka det till mottagaren. Det säger sig självt att detta kommer att blir vårt att bedöma. En annan svårighet som också uppstår i det sammanhanget är om ifall myndighetschefen alltid skall finnas på plats. Det hela kommer naturligtvis att sluta med att andra människor, förutom myndighetschefen, kommer att få ta ställning till sådana här saker, vilket också framgår av Lagrådets betänkande. I brottsbalken är kraven när det gäller rätten för myndigheter att öppna post mycket strängare än vad regeringen nu föreslår i fråga om skattebrott. Det är symtomatiskt för den syn på den avvägning mellan brott enligt brottsbalken och brott som har att göra med skatter som regeringen oftast gör.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 Jag skall läsa upp några delar ur Lagrådets betänkande för att illustrera att jag har rätt när jag påstår att detta är ett dåligt berett förslag och ett alltför hastigt framtaget sådant. Lagrådet säger bl.a.: En avgörande fråga är om ett genomförande av den föreslagna lagen kan - leda till alltför stora ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden. Litet längre ned står det: Lagrådets uppfattning är dock att vissa inslag i förslaget fortfarande får anses strida mot rimliga rättssäkerhetsintressen. Lagrådet syftar t.ex. på att en försummelse i fråga om tillhandahållande av ledsagardokument avseende punktskattpliktig vara kan leda till att samtliga varor på samma transport tas om hand av tullmyndigheten. "Andra delar av förslaget, står det i Lagrådets yttrande, som väcker farhågor vad gäller rättssäkerheten är villkoren för förverkande av varor, ävensom samordningen mellan tullmyndighetens beslut om skatt enligt den föreslagna lagen och skattebeslut enligt de reguljära reglerna i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. - Lagrådet finner sammanfattningsvis att en del av de föreslagna reglerna bör ändras så att de enskildas rättssäkerhetsintressen i högre grad tillgodoses. Med hänsyn till de stora befogenheter som det föreslagna systemet ger det allmänna är det vidare nödvändigt att berörd personal, främst tjänstemän inom tullen, har god kännedom om systemet och utför sina arbetsuppgifter med gott omdöme. För detta torde erfordras avsevärda utbildningsinsatser." Det är väl ändå så, fru talman, att detta tydligt illustrerar att jag har rätt när jag påstår att det här förslaget är framtaget alltför hastigt. Det skall ju träda i kraft redan den 1 juli 1998. Det är också det här som utgör huvudinvändningarna från oss moderater när vi yrkar avslag beträffande de flesta delarna i propositionen. Vidare har det föreslagits att ett transporttillägg skall införas. Det är egentligen litet märkligt. Ett transporttillägg kan ju sägas vara en del av skattetilläggsinstitutet, något som regeringen för några veckor sedan skrev direktiv om skulle utredas. Moderaterna har i flera år framfört kritik därför att det här strider mot olika internationella regler. Bl.a. är det otillständigt i största allmänhet eftersom påföljden, sanktionen, många gånger är väldigt sträng i förhållande till åtgärden och uppsåtet. Här införs nu alltså, detta oaktat, ett transporttillägg. Det tycker vi också är orimligt. Under den gångna veckan har riksdagen beslutat om flera olika register för kontroll av allmänheten. Onekligen saknas en överblick. Gränsen för den enskildes integritet passeras med dåligt förberedda lagförslag. Regeringen väljer kontroll framför andra åtgärder men problemet är ju de höga skatterna i Sverige har betydligt högre skatter än omvärlden på snart sagt alla områden. Det bäddar naturligtvis för svartjobb, smuggling och gråzonsekonomier som hotar hederliga människors möjligheter att försörja sig på ett hederligt sätt. Därför, fru talman, avvisar vi de flesta av de förslag som förs fram i betänkandet.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

Fru talman! Det finns flera skäl att stärka våra möjligheter att förhindra illegal införsel av punktskattepliktiga varor. Det handlar om fiskala skäl, om att motverka kriminella handlingar och om att av hälsoskäl begränsa tillgången till billiga produkter. I Sverige är alkohol och tobak belagda med höga punktskatter. Det är en del i vår folkhälsopolitik för att minska skadeverkningarna. Vi har höga priser genom punktskatter och restriktivitet i tillgängligheten genom åldersgränser. För alkohol har vi försäljningsmonopolet. Vi arbetar med information och opinionsbildning om skadeverkningarna. Det är våra huvudsakliga metoder för att nå de uppsatta målen. För att kunna upprätthålla restriktiviteten i tillgängligheten och de begränsade effekterna av de höga konsumentpriserna krävs det att den illegala handeln kan hållas tillbaka. Vi har under senare år kunnat se att den illegala handeln, smugglingen, ökar. Vi i Folkpartiet välkomnar därför regeringens förslag om utökade möjligheter för tullen att kontrollera transporter. Det gör man genom en rad skärpningar av tullens möjligheter att kontrollera, utreda och omhänderta smuggelgods. Både i propositionen och i detta betänkande föreslås att tullen skall ges möjlighet att kontrollera postförsändelser från ett annat EU-land som misstänks innehålla tobaks eller alkoholvaror. Bakgrunden är att postorderförsäljningen, bl.a. via Internet, är en snabbt växande möjlighet för obeskattade/lågbeskattade alkohol och tobaksvaror. Den handeln skall i sig beskattas med svensk skattesats men hittills har man inte haft några möjligheter att kontrollera försändelserna. Förbudet mot den här typen av handel har alltså i praktiken inte kunnat upprätthållas. Det är därför som man ger tullen rätt att kontrollera försändelser vid utväxlingspostkontoren. Om mottagaren är under 20 år och det gäller alkohol - för tobak är åldersgränsen 18 år - skall varan återsändas till avsändaren eller omhändertas. Om mottagaren är äldre än som nämnts skall skatt erläggas. Vi tycker att man vid avvägningen mellan den enskildes integritet och rätt till skydd för brevhemlighet bör göra ytterligare förbättringar jämfört med regeringens förslag. Jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka att tullagen redan nu ger relativt stora möjligheter att öppna paket och att man också gör det. Tullen öppnar väldigt många paket från tredje land; detta enligt tullagens bestämmelser. Det handlar definitivt inte bara om att leta efter narkotika. En hel del paket öppnas av den enkla anledningen att tulldeklarationen inte är ordentligt ifylld och att man vill undersöka vad paketen egentligen innehåller. Möjligheterna att undersöka misstänkta paket är alltså olika i dag om paketen kommer från länder utanför EU eller om de kommer från länder inom EU. I dag är det möjligt att öppna paket från de baltiska länderna - Estland, Lettland och Litauen - samt från USA om paketen misstänks innehålla skattepliktiga varor, för vilka skatt inte har betalats. Bokpaket är ett exempel. Vidare är det tillåtet att öppna paket från EU länder om paketen misstänks innehålla narkotika eller vapen men inte om de misstänks innehålla alkohol eller tobak. Vi ser inte att den personliga integriteten störs särskilt mycket av detta. Däremot menar vi, fru talman, beträffande försändelser som skall öppnas vid utväxlingspostkontoren - det är dit som försändelser till Sverige först anländer - att beslut endast får fattas av myndighetschefen och att denne sedan inte ytterligare får delegera uppgiften. Detta har jag utvecklat i reservation nr 3. Det är viktigt att riksdagen ges möjligheter att fortlöpande kontrollera den här utvecklingen. Därför bör regeringen årligen i en rapport till riksdagen informera om hur många försändelser som granskas och öppnas samt med vilket resultat. Vi tycker att det är viktigt att man gör det, ungefär som man redovisar reglerna om hemlig teleavlyssning. Glädjande nog har vi fått med oss utskottet på den punkten. I den delen av vår motion har man alltså tillstyrkt vad vi föreslagit. Med den inskränkning i tullens föreslagna befogenhet och med kravet på redovisning menar man att vi har fått en balans mellan kravet på integritet och brevhemlighetens upprätthållande för å ena sidan den enskilde och å andra sidan vårt allmänintresse av att med hjälp av den inskränkningen kunna upprätthålla andra viktiga samhällsmål. I reservation nr 7 menar vi att det är viktigt att man genomför en ordentlig informationskampanj som belyser just faran med en sådan här illegal handel, då också med tobak. Människor bör informeras om att risken finns när det gäller illegal tobakshandel att det sker en spridning till andra illegala sektorer som narkotika, dopningsprodukter, beskyddarverksamhet och annan kriminalitet. Man skall vara medveten om att den som köper smuggelgods stöder maffians framväxt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3 men naturligtvis står jag bakom övriga reservationer med mitt namn.

Fru talman! Efter Sveriges EU-inträde har situationen avsevärt förändrats vid landets gränser i och med den fria rörligheten av framför allt varor. I betänkandet står det att tullens beslag av tobak har femdubblats och beslagen av alkohol sexdubblats sedan början av 1995. Allt tyder också på att den illegala införseln ökar, inte minskar. Det värsta av allt är att det verkar som om den organiserade brottsligheten nu på allvar har fått fotfäste här i landet. Med en sådan organiserad brottslighet inpå knutarna och med en stor illegal införsel är det väldigt svårt för oss att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik. I en sådan omgivning gäller inga skattelagar, åldersgränser eller öppettider längre. Tillgängligheten är mer eller mindre obegränsad, även långt ned i åldrarna. Det är samma sak med tobaken. Här har också Internethandeln fått ökad betydelse, precis som föregående talare tog upp. Jag är övertygad om att alla vi som sitter här vill göra allt för att hindra framför allt våra ungdomar från att komma åt den alkohol och tobak som i dag väller in över gränserna. Det är bara det att de traditionella verktygen, som jag pratade om förut, håller på att vridas ur våra händer. Vänsterpartiet ställer sig bakom betänkandet i de här delarna. Vi tycker att det är nödvändigt att nu komma till rätta med smugglingen av tobak och alkohol. Ökade befogenheter vid gränskontrollerna är därför helt nödvändigt. Betänkandet innehåller dock en del som jag och många i mitt parti betraktar som mer kontroversiell. Det gäller förslaget att ge tullen ökad befogenhet att undersöka om postförsändelser innehåller alkoholeller tobaksvaror, dvs. att man skulle få öppna ett paket om det finns sådan misstanke. Trots att vi omgärdar de föreslagna befogenheterna för tullen med vissa bestämmelser - var det här skall ske, att mottagare och avsändare skall underrättas, att förtroliga meddelanden skall tillslutas, att protokoll skall föras osv. - är detta en drastisk åtgärd. Som det står i betänkandet innebär det faktiskt en form av inskränkning i den enskildes integritetsskydd. Man måste dock ställa detta mot den skada som den ökade införseln av alkohol och tobak ger upphov till. Därför har vi i Vänsterpartiet beslutat oss för att ställa oss bakom dessa skrivningar. Vi har en reservation till det här betänkandet, reservation 8, som gäller skattemyndighetens möjligheter till identitetskontroll. I den reservationen skriver vi, precis som Skatteflyktskommittén gjorde på sin tid, att en sådan åtgärd skulle underlätta skattemyndighetens arbete. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation

Fru talman! Jag skulle vilja att Marie Engström förklarade för mig varför det är värre för integriteten att få ett paket öppnat som kommer från t.ex. Tyskland än ett som kommer från Estland eller Lettland. Jag fick alldeles nyss ett paket från Brasilien, och det var öppnat. Jag vet inte vad man trodde att man skulle finna, men jag hade i alla fall den brasilianska konstitutionen i det lilla paketet. Det var öppnat av tullen, men jag kände mig inte alls kränkt i min integritet. Jag kände mig mer kränkt i min integritet när jag en gång då mina barn var små kom med båt och tullen vräkte upp allting vi hade - gamla blöjor, skitiga barnkläder osv. - inför alla människor som stod och glodde på vad vi hade. Vi hade inget den gången heller. Jag förstår inte skillnaden i integritetskränkning i dessa fall.
Fru talman! Man kan väl säga att de scenarion som Isa Halvarsson målar upp är två olika typer av integritetskränkningar. Det tycker jag. Samtidigt förstår jag inte riktigt frågan. Jag hoppas att Isa Halvarsson ändå håller med mig om att när man diskuterar dessa frågor får man närma sig dem med viss varsamhet. Bl.a. måste man kunna tillstå att det här handlar om en viss typ av integritetskränkning. Det är jag fullständigt på det klara med, även om jag har sagt att jag ställer mig bakom de förslag som finns i betänkandet. Jag har också sagt varför jag ställer mig bakom dem.
Fru talman! Då undrar jag: Har Vänsterpartiet krävt att tullen inte skall få öppna paket som kommer från Estland, Lettland eller Litauen - samma försändelser?
Fru talman! Jag förstår fortfarande inte riktigt vart Isa Halvarsson vill komma. Vi har inte krävt eller på något sätt framfört att tullen inte skulle få öppna de paketen, lika väl som vi inte framför några invändningar mot de här förslagen.

Fru talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Vi från Miljöpartiet står i allt väsentligt bakom förslagen om att skärpa kontrollen av införsel av alkohol och tobaksvaror. Det är i och för sig en trist utveckling som följer av EU-medlemskapet, men så länge vi är medlemmar måste vi försöka hantera det så bra som möjligt. Vi har reserverat oss på en punkt, som jag litet kort vill plädera för. Det gäller reservation 4, som är fogad till betänkandet och som jag yrkar bifall till, där vi pekar på att man skulle kunna slå vakt om brevhemligheten genom att inte tillåta att man öppnar utan vidare. I stället skulle man först meddela avsändaren och mottagaren av det misstänkta paketet och kräva en deklaration eller något motsvarande. På det sättet skulle man kunna få den allmänpreventiva effekt som man är ute efter med det här förslaget. Man kommer naturligtvis inte med regeringens förslag att ha möjlighet att öppna alla paket. Det blir punktinsatser man gör, och det är ju den allmänpreventiva effekten man är ute efter. Vi tycker att det är väldigt viktigt att slå vakt om den personliga integriteten, och kan man göra det på ett bättre sätt skall man det. Därför yrkar jag bifall till reservation 4.

Fru talman! Som redan framgått finns det delade meningar i skatteutskottets betänkande 28 som vi nu behandlar, utom i den del som gäller skattekontroll av torg och marknadshandel. I den delen är utskottet helt enigt.

Tullen har i dag samma kontrollbefogenheter som före EU-inträdet när det gäller trafiken från tredje land. Det innebär att tullen vid import av punktskattepliktiga varor kan göra långtgående kontroller och tillgripa tvångsåtgärder utan att det behöver föreligga någon misstanke om brott i det enskilda fallet. 1995, och därmed blev en del av den inre marknaden, minskade tullens möjligheter att kontrollera den kommersiella införseln av punktskattepliktiga varor till Sverige från andra medlemsländer. Den inre marknaden förutsätter att gränskontroller ersätts av s.k. kompensatoriska åtgärder för att förebygga, hindra och ingripa mot illegal handel. Någon utbyggnad av skattekontrollen och skattemyndigheternas befogenheter genomfördes emellertid inte i samband med De svagheter som finns i nuvarande kontrollsystem kan i huvudsak hänföras till införseln av punktskattepliktiga gemenskapsvaror, dvs. till de transporter som sker enligt cirkulationsdirektivets bestämmelser. Detta problem synliggjordes redan under Sveriges första år som EU-medlem. Det var också skälet till att Skatteflyktskommittén, genom tilläggsdirektiv, fick i uppdrag att kartlägga de brister och problem som fanns vid punktskattekontrollen av införsel av varor från gemenskapen. Transportkontrollagen infördes i avvaktan på Skatteflyktskommitténs betänkande. Enligt vad regeringen anför finns det inget som tyder på att skatteundandragandena avseende punktskatt på tobak, alkohol och mineraloljeprodukter har minskat i omfattning sedan transportkontrollagen infördes, vilket pekar på att den inte är tillräcklig. Däremot finns det en rad indikationer som talar för att utvecklingen har gått i motsatt riktning, dvs. att undandragandena har ökat i särskilt hög grad vad gäller alkohol och tobaksvaror. I liter räknat har beslagen av alkohol - som Marie Engström tidigare har beskrivit - femdubblats sedan 1995. Tullens beslag av cigaretter har sexdubblats sedan samma tidpunkt. Det finns de som hävdar att dagens kontrollproblem har sin grund i punktskatternas nivå i Sverige i förhållande till andra EU-länder. Skatteundandraganden enligt suspensionsordningen är dock inte enbart ett svenskt problem, utan även andra medlemsländer har liknande problem. Skatteundandraganden med anknytning till cirkulationsdirektivet är ett problem för hela EU, vilket inte minst visas av att man på gemenskapsnivå arbetar med att vidta åtgärder för att lösa problemen. Mot den här bakgrunden är det, fru talman, enligt min mening anmärkningsvärt att Moderaterna stoppar huvudet i sanden och inte vill se eller vidta de kontrollförstärkande åtgärder som föreslås i propositionen och som enligt utskottets mening är så nödvändiga. I stället tar man skydd bakom kritiska remissyttranden till den bakomliggande Skatteflyktskommitténs betänkande. Trots att regeringen har tagit skäliga hänsyn till delar av vad remissinstanserna sagt, kräver Moderaterna en ny remissrunda och yrkar därmed avslag på den delen av propositionen i reservation 1. Det är ett mycket märkligt beteende. Det tyder på att man inte vill gå i klinch med problemet, dvs. att hejda skatteflykten och stärka punktskattekontrollen. Fru talman! I propositionen föreslås vidare att tullmyndigheten skall få befogenhet att undersöka om en postförsändelse innehåller alkohol och tobaksvaror och att öppna en försändelse när det finns anledning att misstänka att den innehåller sådana varor. På den punkten återfinns tre reservationer, varav Moderaterna, men också Miljöpartiet, yrkar avslag främst av integritetsskäl men också enligt Moderaterna för att förslaget inte är tillräckligt behandlat. Folkpartiets reservation har en annan inriktning än de tidigare nämnda. Utskottets mening är att såväl fiskala skäl som folkhälsoskäl talar för att åtgärderna mot den ökande illegala införseln av alkohol och tobaksvaror i postförsändelser måste vidtas. Det finns, enligt utskottets mening, inte särskilt stora möjligheter att komma till rätta med problemen utan att någon form av utökad kontroll av varuleveranser kommer till stånd. De förslag som regeringen lägger fram medför en inskränkning i den enskildes integritetsskydd. Frågan är om kontrollintresset är så starkt att det kan motivera en sådan inskränkning.

reservationen framgår att beslut om öppnande endast skall få fattas av chefen för myndigheten. Enligt utskottet mening framstår det som nödvändigt, framför allt av praktiska skäl, att det finns en möjlighet till delegation av beslutanderätten. Den rätten skall dock användas med stor restriktivitet. Utskottet förutsätter att regeringen noga kommer att följa verksamheten i det avseendet. Utskottet anser vidare, i likhet med vad som framgår i Folkpartiets reservation, att det är rimligt att regeringen årligen återkommer till riksdagen och informerar om hur många försändelser som granskats och öppnats och vilka resultat det har inneburit. Detta skall skapa mer insyn i och möjlighet till uppföljning och utvärdering av den föreslagna verksamheten. Utskottet föreslår därför att riksdagen som sin mening ger regeringen detta till känna. I Miljöpartiets reservation 4 föreslås att tullen skall bereda mottagaren möjlighet att medge öppning alternativt att komma in med en deklaration i de fall då innehållet i paketet är misstänkt. Enligt Miljöpartiet skulle en större allmänpreventiv verkan uppnås. Även om utskottet har förståelse för tanken med förslaget, bedömer man att metoden med avisering av stoppade försändelser kan ge upphov till stora praktiska problem, varför utskottet stannar för att förorda regeringens metod. Fru talman! I propositionen föreslås vidare att transporttillägget skall påföras den avsändande upplagshavaren om ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet inte medföljer transporten i den utsträckning som följer av cirkulationsdirektivets bestämmelser. I den moderata reservationen 5 hävdas att transporttillägget inte torde vara förenligt med artikel 6 i Europakonventionen, varför man vill yrka avslag på förslaget. Fru talman! Även om det råder en viss osäkerhet om förfarandet med transporttillägg över huvud taget faller inom ramen för artikel 6 i Europakonventionen, vill jag betona att förfarandet uppfyller de krav som uppställs i artikeln. Fru talman! Sedan är det förslaget om att få använda tullregistret för kontroller som tullen vidtar med stöd av lagen om punktskattekontroll avseende alkohol och tobaksvaror. Moderaterna yrkar avslag på förslaget i reservation 6, med hänvisning till att man ogillar att myndigheterna skall få utökade möjligheter att med hjälp av befintliga register förbättra kontrollen. Det går att konstatera att tullregistrets ändamålsbestämmelser omfattar de kontrollåtgärder som nu föreslås i propositionen. Jag yrkar därför avslag på reservationen. I reservation 7 av Folkpartiet anförs att den utökade gränskontrollen bör kompletteras med en informationskampanj om faran med illegal handel med tobak. Även om utskottet kan känna förståelse för förslaget stannar utskottet för de förslag som regeringen nu har lagt, för att härefter kunna avläsa vilka reaktioner som förslagen resulterar i. Först därefter kan man klart utläsa vilka informationsbehov som kan föreligga. I reservation 8 av Vänsterpartiet yrkar man att regeringen bör återkomma med förslag om att framgent kunna företa identitetskontroll. Med en sådan lag skulle, enligt reservationen, så gott som alla problem undanröjas i ett antal branscher. Utskottet bedömer, i likhet med regeringen, emellertid att förslaget om att skattemyndigheterna skulle få en befogenhet att vid besök i verksamhetslokaler i samband med skattekontroll begära att en person som befinner sig på platsen skall legitimera sig framstår som alltför långtgående. Med anledning av detta yrkar jag avslag på reservationen. Med detta, fru talman, tror jag att jag har berört de reservationer som behöver kommenteras. För att ändå vara säker på att allt är med yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan. Fru talman! Den här debatten blir även för mig den sista, åtminstone på några års sikt. Man vet ju inte så noga nu om man senare i livet dyker upp i den här talarstolen. Jag vill därför, fru talman, tacka mina meddebattanter i utskottet och övriga ledamöter i utskottet för en mycket trivsam och konstruktiv samverkan i utskottet. Jag har lärt mig mycket om skatter som jag inte visste förut, och jag har alltid uppskattat de raka rör och den goda stämning som har funnits hela tiden i utskottet.

Fru talman! Björn Ericson gör i sitt inlägg gällande att vi inte skulle vara intresserade av kontroll. Det är vi visst. Det är självklart viktigt att man kan kontrollera att de lagar som stiftas av riksdagen och de förordningar som ges ut av regeringen fullföljs. Men det måste vid lagstiftningstillfället finnas en rimlig avvägning mellan behovet av dessa kontrollåtgärder och hur lagarna är utformade. Jag måste säga att under den tid som jag har varit i riksdagen är det inte ofta jag har träffat på en så omfattande juridisk kritik, som framförs från människor som behärskar juridiken betydligt bättre än jag, mot förslag som är fallet denna gång. Jag är förvånad över att Björn Ericson inte tillmäter denna någon betydelse i det här sammanhanget. Jag är också förvånad över att Björn Ericson i sitt anförande inte med ett ord nämner skattetrycket som en orsak till de problem vi har. Det är ju det förhållandet att de svenska skatterna är betydligt högre än skatterna i utlandet som utgör grogrunden för den smuggelmarknad som tyvärr nu har etablerat sig i Sverige. Regeringen höjde ju tobaksskatten med 29 % och fick sedan ta tillbaka det. Problemet är att de initiala investeringarna för smugglarna för att bygga upp en struktur för smugglingen nu har etablerats. Det är därför osäkert om återtagandet av den höjda tobaksskatten räcker. Det hindrar inte, fru talman, att man när man lägger fram förslag om kontrollåtgärder hela tiden måste ställa frågan: Är detta en rimlig avvägning mellan vad man eftersträvar med kontrollen och det inskridande mot integriteten som på väsentliga punkter finns med här? Jag utesluter inte att en del av de här förslagen skulle kunna genomföras, men jag kräver att de skall förberedas på ett sådant sätt att det i varje fall inte kan ställas några juridiska frågetecken kring lagförslaget. Politiska frågetecken kan säkert alltid uppkomma i olika lägen. Min slutliga fråga till Björn Ericson är: Vilken betydelse tillmäter Björn Ericson Lagrådets yttrande i anslutning till den här frågan?
Fru talman! Carl Fredrik Graf antyder att regeringen inte har tagit några intryck av den kritik som remissinstanser och Lagrådet har framfört. Jag tycker att det finns mycket klara belägg för att så har skett. Det är just det som jag tror att Moderaterna egentligen anser vara det största bekymret, nämligen att man har tagit så mycket hänsyn till de synpunkter som Lagrådet har framfört att det av det skälet har blivit irriterande för Moderaterna att klara ut det här förslaget. Carl Fredrik Graf säger att skattetrycket i Sverige är högre och att det skulle vara skälet till att problemet med smuggling av tobak och alkohol förekommer mera i Sverige än i övriga länder. Så är emellertid inte det faktiska förhållandet. Det finns klara belägg för att det är flera länder, bl.a. Tyskland och Italien, som har motsvarande problem, även om de inte är av samma grad som i Sverige när det gäller dessa frågor. Frågan om integriteten klarade jag ut i mitt inledningsanförande. Konstitutionsutskottet har klarlagt att det finns tillräckliga skäl för att genomföra förslaget trots att integritetsskyddet minskar.
Fru talman! Jag blir litet överraskad när Björn Ericson försöker göra gällande att det trots allt kanske inte är skillnaderna i skattetryck som är orsak till smugglingen. Då undrar jag: Vad är det i så fall? Det brukar i regel vara så att man smugglar den här typen av varor på grund att man kan göra ett skattearbitrage. Det är ganska avsevärt, eftersom skatterna är högre här. Den diskussionen behöver vi inte föra vidare, utan där är orsak och verkan klara. När det gäller kontrollen av postförsändelser och den korta beredningstiden framgår det av vår reservation att ett förslag angående postförsändelserna remitterades den 23 februari och svar skulle vara regeringen till handa den 23 mars samma år. Det får man väl anse vara en kort tid för att remittera ett ärende som har så stor betydelse för den enskildes integritet. Det är den poäng jag har, dvs. att förslaget är berett under stor brådska. Det är bara att beklaga att det blir dessa konsekvenser. Det hade varit bättre att ta fram ett mera noggrant berett förslag. Då hade också avvägningen mellan den enskildes integritet och det allmännas intresse kanske kunnat göras på ett bättre och tydligare sätt. Eftersom det här är min sista replik i replikskiftet med Björn Ericson i denna debatt ber jag att få önska honom inte bara en trevlig sommar utan också en trevlig fortsatt tillvaro, efter det att vi andra förhoppningsvis kan återsamlas till riksmötet i höst. Det är måhända så att Björn Ericson återkommer som pensionärskandidat om 10-15 år, och han är då mycket välkommen tillbaka till skatteutskottet. Det är dock mera osäkert om jag är kvar vid den tidpunkten.
Fru talman! Jag upplever det mer och mer så att Carl Fredrik Graf irriteras över att det har tagits så ansenlig hänsyn till remissinstansernas och Lagrådets yttranden, så att det här förslaget och den här propositionen är irriterande. När det gäller integritetsfrågan menar jag att den är klarlagd ganska ordentligt i konsitutionsutskottets behandling. Där säger man att de ökade kontrollmöjligheterna för tullen innebär att de står i rimlig proportion till syftet med regeringens förslag. Det kan man naturligtvis ha olika åsikter om, men det var konstitutionsutskottets uppfattning. Av de tio instanser som svarade på regeringens remiss var det sju som tillstyrkte förslaget och bara tre som avstyrkte.
Fru talman! Jag har under årens lopp haft en rad debatter med Björn Ericson, och för att uttrycka det litet milt har vi väl inte alltid varit ense i sakfrågorna. Det är vi väl inte i dag heller till alla delar. Men jag begärde ordet nu för att tacka Björn Ericson för de här åren. Vad som är utmärkande för Björn Ericson är att han respekterar sina meningsmotståndare och att debatterna alltid förs med stil och vänlighet. Tack så mycket!

Fru talman! Regeringens och utskottsmajoritetens syn på företagarna, och speciellt då de allra minsta företagen, speglas väl i dagens sista betänkande, som handlar om nya regler vid överföring av periodiseringssfond och skatteutjämningsreserv från enskild firma och handelsbolag till aktiebolag. Här fanns det fram till den 16 mars en möjlighet för småföretagen att undvika en del av dubbelbeskattningen. Men det går naturligtvis inte för sig för den socialdemokratiska regeringen, trots allt vackert tal om hur småföretagarvänlig man anser sig vara. Upptäckten av denna lilla möjlighet att undvika dubbelbeskattningen av aktievinster var så alarmerande att regeringen hemställde om en stopplag per den 17 mars i år, och nu skall vi alltså besluta om förslaget i dess helhet. Vi moderater tycker inte att det är ett bra förslag, och i reservation 1 yrkar vi därför avslag på propositionen. För det första är det inte bra att titt och tätt tillgripa skrivelser med retroaktiva ingrepp i skattelagarna. Medborgarna måste ha en rimlig chans att planera sin verksamhet och sina åtgärder med utgångspunkt från kända bestämmelser och inte som nu sväva i okunnighet, i det här fallet i mer än två och en halv månad. Stabila och förutsägbara regler är ett måste i ett rättssamhälle. Jämför det här förfaringssättet med hur sakta och segt det går att komma med förbättringar för den enskilde företagaren i skattefrågor. För det andra är själva lagförslaget liksom uttolkningen av det så komplicerat att även mycket drivna skatteexperter får ta god tid på sig för att kunna hantera frågorna. Enkla, klara och bra regler skall vara normen. Riksskatteverket har tillsammans med många andra remissinstanser tyckt att det ursprungliga förslaget var på tok för komplicerat. De förändringar som gjorts av regeringen är inte tillräckliga för att det skall anses motsvara kraven på överblickbarhet och tydlighet. För det tredje kan sakinnehållet starkt ifrågasättas. Att en enskild firma eller ett handelsbolag omvandlas till aktiebolag är ett naturligt steg i ett litet företags utveckling. Ett utnyttjande av de gamla reglerna skulle i bästa fall kunna ge en företagare en skattefri vinst på några tiotusental kronor i en expansionsfas. Jämför det med de miljarder som anslås till olika arbetsmarknadsprogram med oerhört låg effekt. Vill vi att redan existerande företag skall växa och skapa nya, riktiga jobb är det väl en bra metod att man kan ge en liten draghjälp genom att dubbelbeskattningen slopas på de ganska små belopp det är fråga om - detta särskilt med beaktande av att dubbelbeskattningen av aktievinster måste försvinna även i Sverige. Se bara vad som händer omkring oss! Nog borde väl regeringen och riksdagsmajoriteten dra några vettiga slutsatser av vad som händer när svenska och finska företag slås ihop: Huvudkontoren läggs i Finland. Huvudanledning: dubbelbeskattningen. Så var det när Merita och Nordbanken gick samman, och så var det häromdagen när Stora och Enso gick ihop. Sverige har också enligt uppgifter i dagens tidningar halkat efter ytterligare i den stora världsomfattande mätningen av konkurrenskraften som görs av Institute for Management Development i Lausanne, för fjärde året i rad. Vi har gått från en niondeplats till en föga hedrande sjuttondeplats på fyra år. Våra grannländer däremot klättrar uppåt. Finland är femma i världen, Norge sexa och Danmark åtta. I den här utredningen konstaterar man också att norra Europa är på stark frammarsch med två undantag: Sverige och Har Sverige någon chans att komma tillbaka till konkurrenskraft? Kan vi häva den förlamning som drabbat samhället i stort? Ja, fru talman, inte med den typ av åtgärder som föreslås i dagens betänkande. Sverige måste helt enkelt ha en ny företagarpolitik, och det är uppenbart att regeringen inte förmår skapa den. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 men står givetvis bakom de övriga reservationer som moderater har skrivit under.

Fru talman! Med tanke på tidpunkten skall jag fatta mig kort, och jag kan göra det bl.a. därför att Centerpartiet står bakom huvuddelen av det nu debatterade betänkandet. Dock vill jag yrka bifall till reservation 3 under mom. 3. Den reservationen har vi skrivit under därför att vi i Centerpartiet ser det som en av våra viktigaste politiska uppgifter just nu att skapa förutsättningar för en uppgång i sysselsättningen. Detta kan ske bl.a. genom att vi stimulerar nyföretagande och företagande som redan är i gång. Vad är det då som behövs från politisk sida för att detta ökade företagande skall komma i gång? Låt mig ge några exempel på vad vi tror behövs för att företagandet skall öka och stimuleras. Företagen skall ges stabila och långsiktiga spelregler. Därtill behövs en hel del förenklingar. Entreprenörskap måste uppmuntras och stimuleras. Dessa två saker ser vi som helt grundläggande. Därtill skulle jag vilja lägga några saker på skatteområdet; det är de som är huvudskälet till att jag yrkar bifall till reservation nr 3. På skatteområdet gäller det att arbetsgivaravgifterna måste sänkas ytterligare, med minst tre procentenheter, har vi sagt, och lönesummegränsen måste höjas till minst 2 miljoner. Den är i dag 850 000. För egenföretagarna måste lönesumman höjas till 300 000 mot dagens 180 000 kronor. Det måste fram ett besked om att förmögenhetsskatten successivt skall fasas ut ur det svenska skattesystemet. Fåmansbolagens skatteregler måste bli mer gynnsamma. Handelsbolag och kommanditbolag måste få en lindrad dubbelbeskattning på liknande sätt som de onoterade aktiebolagen. Jag vill med detta tillönska fru talmannen och övriga här i kammaren närvarande ledamöter och tjänstemän en trevlig helg.

Fru talman! I detta betänkande behandlas propositionen 1997/98:157, som är regeringens förslag om att med verkan fr.o.m. den 17 mars 1998 skärpa villkoren för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv från enskild firma eller handelsbolag till ett aktiebolag utan att omedelbar beskattning sker. Utskottet föreslår dock en annan teknisk lösning i frågan om apportemissioner, som framgår av lagtexten. Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. I motionerna anser man att det saknas tillräckliga skäl för de av regeringen föreslagna lagändringarna och ifrågasätter om sådana särskilda skäl föreligger som krävs enligt 2 kap. 10 § i regeringsformen för att lagändring skall få tillämpas retroaktivt. Fru talman! Utskottets majoritet delar inte motionärernas uppfattning. Lagrådet delar vår bedömning att det behövs nya bestämmelser i lag på det aktuella området.

Gällande regler om överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv vid bolagisering kan utan tvekan uppmuntra personer som driver enskilda firmor eller handelsbolag till att enbart av skatteskäl överföra näringsverksamhet till aktiebolag. Beräkningar i propositionen visar att en upplösning av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv i ett aktiebolag kan minska skattebelastningen på fondavsättningens belopp med mellan 21 och 37 procentenheter - marginalskatt - jämfört med om fonden återförs i den enskilda näringsverksamheten. En upplösning av fonderna i bolaget medför en skattebelastning om endast 28 %, om andraledsbeskattning kan undvikas. En tillämpning av bestämmelserna som leder till ett sådant resultat har inte varit avsedd. Motionärerna anser att de aktuella reglerna bör behållas oförändrade därför att de i vissa fall kan underlätta för växande företag. Utskottet anser att tillväxten i företag bör stimuleras på annat sätt. Som utskottet återkommer till i det följande har riksdagen under innevarande valperiod fattat en rad beslut med sådan inriktning. Enligt utskottets mening innebär en tillämpning av de nu ifrågavarande reglerna i enlighet med vad som sägs ovan att det uppkommer orättvisor mellan näringsidkare som har olika förutsättningar att kunna utnyttja skattefördelen. En näringsidkare som har obeskattade reserver av någon betydelse ges ett starkt incitament att överföra verksamheten till ett bolag och får därigenom samtidigt möjlighet att omedelbart tillgodogöra sig skattevinst utan att detta behöver komma företaget till del. En annan näringsidkare, som kanske har ett stort behov av att expandera men som inte tidigare har skjutit upp beskattningen, får en nackdel i förhållande till företag som utnyttjar luckan i regelsystemet. Också näringsverksamhet som startas i aktiebolagsform skulle få en konkurrensnackdel i jämförelse med företag som överfört obeskattade reserver i samband med ombildning av aktiebolag. Utskottet anser att en lagändring är nödvändig. Eftersom det finns en uppenbar risk att reglerna i ökad omfattning kan komma att utnyttjas på, som jag sade tidigare, inte avsett sätt, anser vi att det finns tillräckliga skäl för denna lagändring. Regeringen har förresten lämnat en skrivelse till riksdagen med förvarning om det kommande förslaget. till viss del får anses vara tillgodosett med vad utskottet anför om lagförslagets utformning. I fråga om den närmare utformningen av lagförslaget konstaterar utskottet att syftet med kravet på att skjuta till ett belopp motsvarande periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv är att hindra att näringsidkare betingar sig ett så högt vederlag av aktiebolaget för de överförda tillgångarna att andraledsbeskattningen elimineras. Syftet är alltså inte att framtvinga ett reellt kapitaltillskott. Överförs tillgångar mot kontant betalning eller mot revers kan tillskottet göras genom likvidavräkning. Vid apportemission kan, som förslaget är utformat, en likviditetsbelastning för den skattskyldige inte undvikas. Enligt utskottets mening bör därför något krav på tillskott inte ställas vid apportemission. Reglerna om återföring av värdeminskningsavdrag m.m., som tas upp i motionen Sk33, yrkande 2, innebär att sådan återföring skall ske i näringsverksamhet om en näringsfastighet som inte utgör omsättningstillgångar avyttras. Företagsskatteutredningen har berört detta på s. 25 i SOU 1998:1, och frågan kan följaktligen uppmärksammas i den fortsatta beredningen av utredningens betänkande. Utskottet avstyrker därför ett tillkännagivande till regeringen i enlighet med vad som yrkas i motionen. Fru talman! Eftersom jag lämnar riksdagen vid denna periods slut ber jag att få tacka för mig. Till talmännen, riksdagens alla anställda, kammarens alla ledamöter och framför allt utskottet och dess tjänstemän vill jag önska en skön och vilsam sommar. Tack än en gång!

Fru talman! Som har framgått av Karl Hagströms anförande har vi klart olika uppfattningar om vikten av att vidta dessa åtgärder. Det kommer att framgå av protokollet. Nu är det ju så, fru talman, att det här är det sista betänkandet för i dag. Ute lyser solen. Vi har framför oss en helg med nationaldag, som infaller i morgon. Från min och från oppositionens sida i skatteutskottet, som jag gör mig till tolk för, skulle jag vilja tacka Kalle Hagström för den gemenskap som vi har haft. Trots att vi för det mesta har haft olika synpunkter har vi alltid kunnat ha kontakt med varandra på det mänskliga planet både på det ena och det andra sättet. Jag skulle vilja önska dig, Kalle, en trevlig tid efter det att du lämnar kammaren. Jag hoppas att du inte skall ha alltför mycket abstinensbesvär och att du skall slippa känna att det rycker i dig när riksdagen skall samlas till hösten. Jag hoppas att du i lugn och ro hemma i Sandviken kan säga så här: "Nu sitter de där och tjabbar och har sina debatter, men jag är här hemma och sköter mig själv, och jag har det trevligt." Tack för de här åren, och lycka till i fortsättningen.
Fru talman! Jag vill till fullo återremittera de vackra orden. Tack skall du ha, Hedlund.

Fru talman! Regeringens proposition om nationell handlingsplan för äldrepolitiken har i huvudsak tillkommit för att möta den kritik mot kommunernas äldreomsorg som blivit alltmer intensiv det senaste året. Problemen hänger i grunden samman med de organisatoriska och finansiella förändringar som genomfördes i och med att ädelreformen beslutades i riksdagen hösten 1990. Vi moderater varnade redan då för att den nya gränsdragningen mellan landstingens och kommunernas ansvarsområden skulle skapa allvarliga problem. Det skulle bl.a. bli svårt att utkräva medicinskt ansvar. Som resultatet därefter visat försämrades äldrevården och vården över huvud taget eftersom det kollektiva vårdmonopolet behölls - men splittrades i fråga om ansvar och vårdkompetens. Samtidigt försvann medicinsk kunskap. Läkarna blev kvar hos landstingen. Vi moderater riktade dessutom stark kritik mot uppläggningen av det finansiella systemet och mot att ett rikstäckande betalningssystem i form av en allmän hälsovårdsförsäkring inte infördes. Den ekonomiska regleringen av ädelreformen omfattade betalningsströmmar på 20 miljarder kronor. Det skulle - förutsatte man - bli ett nollsummespel där landstingens kostnadsminskningar skulle bli lika stora som kommunernas kostnadsökningar. Så blev det ju inte. Vi moderater varnade för de kostnadshöjande effekterna. 20 miljarder kronor låter sig inte omstruktureras så lätt. Vi har dessvärre fått rätt. Landstingens verkliga kostnader för äldresjukvården var lägre än den kostnad som kalkylerades eftersom resurserna utnyttjades inom hela sjukvården. Primärvården splittrades. En del av sjukvårdskrisen kan hänföras till detta förhållande. Kommunernas kostnader har blivit högre. Att inrätta vårdhem blev i verkligheten något helt annat än vad som diskuterades vis sammanträdesbordet. Nu finansierar i stort sett varje kommun sin egen långvård. Statsbidrag utgår visserligen, men många kommuner har flera svarta hål, bl.a. allmännyttiga bostadsföretag. Redan hösten 1993 konstaterade Socialstyrelsen att andelen patienter med liggsår mer än fördubblats på två och ett halt år. Ett annat problem är att patienter ofta skrivs ut för snabbt från sjukhusen och sedan flyttas mellan äldreboendet, där läkare saknas, och akutsjukhuset. Vi kritiserade äldrevårdsreformen för att monopolsituationen inte bröts. Finansieringsansvaret och verksamhetsansvaret blandades samman. Huvudmannaskapet, alltså ansvaret för att resurser finns, skall vara sammanhållet. Verksamheten skall bedrivas av många olika vårdgivare, menade vi. I dag förekommer inte mycket av konkurrens inom vården - tyvärr. I revisionsberättelsen för verksamheten i Stockholm kan man läsa att organisationen kännetecknas av "dåligt ledarskap", "oklart ansvar" och mycket luddiga ekonomiska ramar. Revisorernas slutsats är att "vården behöver tydligare ansvarsroller, enklare beslutsprocesser och mera överblickbara ledningsformer." Om man skall kunna komma till rätta med problemen måste de stora systemfelen åtgärdas. Men av den politiska debatten att döma är det svårare att peka på brister och nödvändiga förändringar än att lova bort ännu mer av skattebetalarnas pengar. Den viktigaste frågan är inte hur många nya miljarder som skall skjutas till utan hur man skall använda de pengar som redan finns. Skillnaden mellan vårt och regeringens förslag till kommunbidrag utgör för övrigt endast 1 % Ett omvandlingstryck måste finnas. Kraven på att sjukvården skall höja sin produktivitet och förbättra rekryteringen av kompetent personal kommer att växa. Bristen på kompetent personal kommer också att växa. Personalavgångarna, bl.a. som en följd av åldersstrukturen, blir kännbara. Kommunerna måste få ut mer av tillgängliga resurser. Bästa vägen för att uppnå detta är att avskaffa vårdmonopolet och att anlita en mångfald arbetsgivare som kan locka fler till vårdyrkena. Då medför konkurrensen att fler vill stanna och utvecklas i yrkesrollen. Här har vårdmonopolet sina stora och grova brister. Vårdmonopolet är huvudanledningen till de stora strukturfelen inom vårdsektorn. Varken patienter eller anställda har valmöjligheter. Alla är beroende av samma vård och av samma arbetsgivare - hur dålig denne än är. Kollektiviserad verksamhet är dessutom alltid kostsam, något som kollektivets företrädare döljer genom att aktivt motarbeta alternativ verksamhet. En grundläggande orsak till att äldrevårdskrisen brutit ut nu är att kommunernas ekonomiska problem har vuxit sig allt starkare. Kommunerna har, till följd av att skatteintäkterna minskat i sysselsättningskrisens spår, långt ifrån de inkomster som förr ansågs självklara. Det finns inget större hot mot välståndet än en utveckling där allt färre skall försörja alltfler. Riksförsäkringsverket redovisade nyligen alarmerande uppgifter om att färre personer än beräknat har intjänat ATP-poäng. Det innebär att det har blivit allt färre som är med och skapar välstånd - både för sig själva och för andra. Kommunernas och landstingens resurser skulle öka om sysselsättningen tog fart. Om exempelvis den privata sektorn ökar med 100 000 nya jobb leder till att landstingens och kommunernas inkomster ökar med 20 miljarder kronor. Sverige behöver fler skattebetalare - inte högre skatter - för välfärdens finansiering. Men socialdemokraterna minskar antalet skattebetalare genom det höga skattetrycket. Denna politik ger bara fler bidragstagare. För att komma till rätta med äldreomsorgskrisen krävs i första hand strukturella förändringar. Det handlar om omprioriteringar och ändrade organisationer. Långsiktigt måste dessutom andra former för finansiering och personalförsörjning utredas. De vårdskandaler inom äldreomsorgen som nu har blivit synliga och alltmer uppenbara hänger samman med gränsdragningsproblemen mellan de två kommunala nivåerna. Enbart organisatoriska förändringar kan inte undanröja dessa målkonflikter. Därför krävs det försäkringslösningar för att eliminera de målkonflikter som i dag med stor tydlighet skapar oacceptabla förhållanden inom äldreomsorgen. Vi moderater har föreslagit en allmän hälsoförsäkring där pengarna för vård och omsorg följer den enskilde patienten oavsett val av vårdform och vårdgivare. Försäkringen skall finansieras av den del av landstingens budget som i dag går till hälso och sjukvård samtidigt som landstingsskatten vad gäller denna del avskaffas och ersätts med en avgift. Utöver detta skall kostnaderna för sjukpenningens rehabiliteringsdel och för läkemedel samt statens bidrag till hälso och sjukvård ingå som en del i försäkringen. Försäkringen skall finansieras solidariskt, omfatta alla medborgare och administreras av försäkringskassorna. En hälsoförsäkring eliminerar dagens tvister mellan kommuner och landsting om betalningsansvaret för en patient eftersom pengarna för vården följer patienten. Alltfler har börjat inse att en allmän hälsoförsäkring är det som mest effektivt skulle förhindra de problem som vi i dag har i förhållandet mellan de olika huvudmännen. Tyvärr har denna insikt inte spridit sig till regeringspartiet, som vidhåller att olika huvudmän skall ha olika ansvar, även om det innebär att enskilda människor riskerar att hamna i ett ingenmansland. Problemen kan inte lösas genom att mer pengar anslås. Det visar t.ex. förhållandena i Solna. Där höjdes skatten mest i Sverige efter valet 1994. Trots detta är Solna en av de kommuner där bristerna i äldreomsorgen varit tydligast. Svårt sjuka äldre får inte alltid den vård som de och deras anhöriga har rätt att fordra. För att komma till rätta med felen inom den tyngre äldreomsorgen krävs i första hand att bristerna inom sjukhemmen rättas till. I vår partimotion har vi lagt fram ett sjukhemsprogram för att rätta till de uppenbara bristerna för svårt äldre sjuka. De viktigaste punkterna är: Gamla människor på sjukhem med omfattande behov av medicinsk vård är patienter. Vården måste inriktas på kontinuerlig och kvalificerad sjukvård utan att man ger avkall på god omvårdnad. En medicinskt ansvarig läkare skall knytas till varje sjukhem för att regelbunden tillsyn och god vårdplanering skall säkerställas. Det är också viktigt att kommunerna tillser att det finns medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Dessutom innebär våra övriga förslag: Ökad valfrihet i äldreboendet, flexiblare hemtjänst, ökad uppmärksamhet på personalen inom äldrevården, uppmuntran till alternativ inom äldreomsorgen och stöd till frivilliginsatser som görs via enskilda och föreningar och ökad fokusering kring demensfrågorna. Vidare föreslår vi att vårdgarantin återinförs för att man skall komma till rätta med köerna till vård och behandling inom hälso och sjukvården. Avgifter inkluderande läkarvård och medicin skall vara desamma som erläggs vid vistelse på sjukhus. Vi föreslår därför mer långtgående förändringar av avgiftsuttaget inom äldreomsorgen. Inkomstrelaterade taxor och avgifter förstör den logik som trots allt eftersträvas i de statliga skatte och bidragssystemen. Vi förordar ett förbud mot sådana taxor, men i avvaktan därpå föreslår vi ett centralt fastställt förbehållsbelopp. Vi föreslår också att sammanläggningen av makars inkomster i de fall där den ena maken är intagen i särskilt boende alltid skall utgå ifrån att den högsta inkomsten anses "tillhöra" den make som inte är föremål för vård. Min kollega Birgitta Wichne kommer i ett senare inlägg att närmare utveckla bl.a. dessa synpunkter. Fru talman! I tider då samhällsekonomin inte ger utrymme för att man spenderar oändliga resurser måste politikerna ha modet att prioritera. Vården behöver tydliga mål. För att klara ekonomin måste politikerna hitta andra lösningar för att bättre utnyttja de resurser som står till buds. Dessutom måste vi åstadkomma en bättre samordning mellan landstingens sjukvård och försäkringskassorna. Samarbetet mellan landstingen och kommunerna måste också bli bättre, bl.a. genom en samordnad och överblickande planering, så att vården av de äldre skall kunna fungera bättre. Såväl landstingen som kommunerna måste utnyttja möjligheterna att upphandla tjänster i konkurrens. Det kan gälla allt ifrån materiel och försörjning till ren sjukvård. En långsiktig politik för spelreglerna mellan landstingen som finansiär av sjukvården och de privata entreprenörerna är viktig för att få till stånd de alternativ i vården som behövs för att säkra såväl kvalitet som rimliga kostnader för framtiden. Fru talman!

Fru talman! Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Människor har olika förutsättningar och behov, och även insatserna för de äldre måste utgå från detta. Rätten till integritet och valfrihet skall genomsyra samhällets syn på de äldres behov av bl.a. vård och omsorg. Människovärdet är lika stort oavsett ålder. Gränsen för uppnådd pensionsålder får inte betraktas som någon gräns för deltagande i samhällslivet. De äldre har ofta goda förutsättningar att under många år sedan de gått i pension aktivt delta i politik och samhällsliv. Erfarenhetsutbyte mellan yngre och äldre är till stor nytta för samhällets utveckling. Att åldras betyder inte att förväntningarna på livet förändras. De flesta pensionärer är friska och lever ett lika aktivt och innehållsrikt liv som under sin förvärsaktiva tid. När sedan så småningom behovet av stöd och hjälp uppstår måste man ges möjlighet att välja formerna för detta. Det måste skapas verkliga möjligheter att påverka sin egen eller sina anhörigas omsorg och hur och var man skall bo när behov av daglig omvårdnad uppstår. Äldreomsorgen måste bedrivas utifrån en helhetssyn där individen står i centrum och där dennes önskemål och behov respekteras och så långt som möjligt tillgodoses. Centerpartiet anser därför att valfrihet och mångfald borde vara ett nationellt mål för äldrepolitiken. Ett förslag som dessvärre har avvisats av utskottsmajoriteten. Centerpartiets utgångspunkt är att all vård och omsorg skall ha hög kvalitet och att äldre inom vården skall bemötas med respekt och värdighet. Människor skall känna trygghet inför sin egen och sina anhörigas ålderdom. Det är angeläget att anlägga ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen för att säkra resurserna för äldreomsorgen. Under senare tid har det i medierna rapporterats flera fall av vanvård inom äldreomsorgen, i både privat och kommunalt bedriven vård. Det som har hänt är sådant som inte får hända och utgör en allvarlig påminnelse om att det fortfarande återstår mycket att göra både vad gäller kvalitet och organisation i äldrevården. Även om det som har hänt inte enbart kan tillskrivas bristen på ekonomiska resurser, kan man inte bortse ifrån att detta har varit en bidragande orsak. Det finns en gräns för vad som går att åstadkomma av kvalitetsförbättringar genom enbart organisatoriska förändringar. Vård av människor går inte att rationalisera på samma sätt som andra tjänster. Det är den enskilde vårdtagarens behov och tempo som sätter gränsen. Det är därför som vi från Centern har föreslagit och fått stöd för mer pengar till vård och omsorg i år och åren framöver. Att vi har kunnat göra det beror på att vi framgångsrikt har medverkat till att sanera ekonomin och därmed fått det ekonomiska utrymme som krävts för detta. Det är dock viktigt att man inte tar larmrapporterna till intäkt för att äldreomsorgen generellt sett är undermålig. Det vore både felaktigt och orättvist. Situationen varierar över landet och mellan olika boendeformer. Vi kan konstatera att äldrevården i huvudsak fungerar bra och att personalen gör ett mycket bra jobb, men att det på sina håll finns brister i bl.a. de medicinska insatserna. Tillsynen och kontrollen måste också förbättras. I det syftet föreslår Centern en förändring av de nuvarande förtroendenämndernas uppgifter och ansvar. Vi vill också ändra nämndernas namn till patientnämnder för att markera att de är medborgarnas företrädare. Vi välkomnar naturligtvis också förslaget att ge stöd i lagen för anställda som anmäler missförhållanden inom vården, det som nu har kommit att kallas lex Äldrepolitiken kommer framöver att ställas inför stora utmaningar. Andelen äldre personer ökar. Människor är friskare högre upp i åren men med stigande ålder ökar risken för en komplicerad sjukdomsbild. Det gör att vårdbehovet ökar, både inom den kommunala äldreomsorgen och inom den hälso och sjukvård som landstinget har ansvar för. Ädelreformen har i stort sett varit positiv. Men den har också, som Centern varnade för redan när ädelbeslutet togs, lett till nya gränsdragningsproblem. Dessutom har under hand vårdtyngden och behovet av medicinska insatser ökat. Behovet av läkare med helhetsansvar i det särskilda boendet har blivit alltmer påtagligt. Det är därför bra att riksdagen på den punkten nu förenar sig kring ett tillkännagivande till regeringen om att detta problem måste få en lösning. Övergången från akutsjukvård till kommunal äldreomsorg kan ibland vara problematisk. Dels är det inte alltid som det omedelbart finns plats i den boendeform som är lämpligast utifrån både vårdbehov och den äldres eget önskemål. Dels krävs det ofta, efter en period av akutsjukvård, under en tid en större insats av rehabilitering än vad som är normalt förekommande inom äldreboendet. Från Centerns sida menar vi därför att en ny vårdnivå bör övervägas, en mellanvårdform mellan akutsjukvården och äldrevården. Centerpartiet anser att insatserna bör öka för att förbättra kunskaperna och utveckla vården i livet slutskede. Vård i livets slutskede måste bygga på att patienternas önskemål står i centrum och på att de anhörigas situation beaktas. Hospisvården har den utgångspunkten. Den ger en god omvårdnad för att lindra oro och smärta, och den ger även en kvalificerad hjälp i en hemliknande miljö för att dämpa ångesten hos patienten och de anhöriga. Det är viktigt att ta till vara de influenser som denna vårdfilosofi kan ge. Äldreomsorgen kommer också att ställas inför andra prov. Allt högre krav kommer att ställas på de sociala insatserna och på den omgivande miljön. Människor vill i högre grad ha inflytande över sin egen och sina anhörigas äldreomsorg. Människor med olika kulturell bakgrund kommer in i äldreomsorgen. Kravet på flexibilitet och valfrihet kommer att bli större. Ett stort problem inom äldevården är att många av dem som måste flytta från ett självständigt boende till ett sjukhems eller gruppboende förlorar sitt gamla sociala kontaktnät och därmed en del av grunden för den egna identiteten. Det är mycket viktigt att ta fasta på det när de nationella målen skall omsättas i praktisk äldrepolitik. Alla måste ha rätt till en egen identitet som är grundad på en social gemenskap med människor även utanför vården. Personalsituationen inom äldreomsorgen måste lösas. Alltför få ungdomar söker sig till vårdutbildningen, och inom några år kommer många som arbetar inom äldreomsorgen att gå i pension. På vissa håll är det redan svårt att rekrytera utbildad personal, samtidigt som endast hälften av de anställda har adekvat utbildning. Personalförsörjningen kan komma att vara ett mycket stort problem inom några få år. Olika insatser måste vidtas, och arbetsgivarna måste här ta ett stort ansvar för vidareutbildningen av den nuvarande personalen. Fru talman! Jag vill nu litet grand gå in på några konkreta frågeställningar som berörs i betänkandet. De anhöriga spelar en mycket betydelsefull roll i äldrevården, inte bara genom de stora insatser man ofta gör med att vårda anhöriga i hemmet utan också som stöd för personalen i det särskilda boendet och framför allt genom den sociala roll man fyller för de gamla. Det får dock aldrig innebära att det gemensamma ansvar som vi har för äldrevården överlastas på närstående. Anhöriga och personal har var sin roll i en helhet med flera aktörer. En av dessa aktörer är frivilligorganisationerna, som i detta sammanhang får anses representera det humanistiska välfärdssamhällets medmänsklighet. Det gläder oss att utskottet har tillstyrkt vår motion och således att det stimulansbidrag på 90 miljoner kronor som nu anslås bör användas för projekt som kan utveckla och stimulera de äldres delaktighet, sociala nätverk och inflytande över vård och omsorg, liksom att medlen skall användas i samverkan med de lokala anhörig och frivilligorganisationerna. Båda dessa viktiga grupper, de anhöriga och frivilligorganisationerna, måste stödjas och stimuleras i sitt arbete men man måste samtidigt få verka utifrån sina egna förutsättningar och villkor. De utgör ett viktigt komplement i äldrevården som ger ett viktigt bidrag för värdighet och livskvalitet. Från Centerns sida anser vi också att regeringen bör ta initiativ till överläggningar med Kommunförbundet i syfte att se över hur ett utökat stöd till dem som vårdar sina närstående skall kunna ges. Vi är också mycket nöjda med att det nu blir ett tillkännagivande till regeringen i syfte att ta bort 65 De vårdavgifter för hemtjänsten och den omvårdnad som tillämpas av kommunerna får ibland orimliga konsekvenser för den enskildes ekonomi. Enhetliga taxor över hela landet skulle dock troligen bli orättvisa eftersom det man får inom ramen för taxorna kan vara olika i olika kommuner. Vi tycker därför att det är bra att detta nu utreds och att det i utredningens uppdrag också ingår att se över förbehållsbeloppens storlek. Reglerna för att få kommunal hemtjänst har på senare år blivit restriktivare. Att få hjälp i hemmet med sådant som inte är relaterat till ett vårdbehov är för det mesta inte längre möjligt. Samtidigt är det naturligtvis så att ju längre en äldre person kan bo kvar och klara sig i sin egen bostad, desto mindre blir trycket på den kommunala äldreservicen. Centern föreslår därför, som ett komplement till den behovsprövade hemtjänsten, ett system med servicecheckar som till subventionerat pris kan köpas av pensionärshushåll hos försäkringskassan eller på posten. Dessa checker skall sedan kunna användas som betalningsmedel när det gäller hushållsrelaterade tjänster. Fru talman! Låt mig slutligen för Centerpartiets del få slå fast att äldrevården är ett av de självklara områden som skall vara solidariskt skattefinansierade. Omsorgen om våra gamla är, och skall förbli, en gemensam angelägenhet för samhället. Vi avvisar därför de idéer om försäkringslösningar på detta område som framförts från ett par partier. Därmed inte sagt annat än att vården kan utföras lika bra av både privata och offentliga vårdgivare. Det är, tycker vi, en helt annan fråga som saknar samband med finansieringsansvaret. Med detta, fru talman, yrkar jag slutligen bifall till reservationerna 2 och 35 men jag står givetvis även bakom övriga reservationer från Centerpartiet.

Fru talman! Propositionen angående den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken har låtit vänta på sig. Socialministern ansåg inte att det var någon brådska, och beslut behövde inte fattas före sommaruppehållet. Lars Leijonborg och Folkpartiet ansåg dock att det var nödvändigt att snabbt få fram förslag till förbättringar av äldreomsorgen, och i dag står vi inför att fatta beslut. Anledningen till att vi ansåg att det var bråttom var inte bara de larmrapporter som har förekommit i massmedierna. I ännu större utsträckning handlade det om resultaten av Socialstyrelsens ädelutvärderingar och även om rapporter från personal som arbetar inom äldreomsorgen och från anhöriga. Först när jag läste propositionen tyckte jag att den innehöll en mängd bra förslag. Men när jag sedan började analysera vilka förslag som egentligen läggs fram blev jag mycket besviken. Regeringens äldrestrategi är välmenande men den förslår inte. Det är ett konstaterande som jag måste göra. Fru talman! Jag vill börja med att tala om äldre människors självklara rätt till respekt och integritet. I samhällets omsorg om de äldre med behov av olika insatser måste jag konstatera att det i dag brister. Det brister när det gäller den enskilda människans möjlighet att påverka var man vill bo och vem man vill få den hjälp av som man behöver. Alltför mycket är lösningar avsedda för en grupp, ett kollektiv. Vi människor blir inte lika när vi blir äldre; vi förblir dem vi har varit tidigare men kanske med vissa skröpligheter. Jag vill faktiskt gå så långt att jag säger att det i Sverige i dag förekommer att vi omyndigförklarar människor därför att de är gamla och i behov av hjälp. Därför måste även de äldres integritet och valfrihet stärkas. Jag återkommer senare med Folkpartiets konkreta förslag. För en tid sedan fick jag av en person några tankar nedskrivna på ett papper, och jag vill citera en del av dessa: "Den lilla människan måste få ett värde. När hennes drömmar förvandlas till minnen, skall inte bara det svåra i livet speglas. Alla människor är värda hänsyn, bevarad integritet och värdighet. Många har gjort en stor samhällsinsats. De är värda all aktning. Ingen har rätt att förhäva sig mot de oskyddade. I ett samhälle som kallar sig humant har alla människor lika värde. Glöm ej: Alla som får leva länge blir gamla." Fru talman! Regeringen har i propositionen pekat ut en rad av områden där det behövs mer insatser för att klara en värdig och högt kvalitativ äldreomsorg. Det är alltifrån bättre medicinsk kompetens i omsorgen till bättre information i vården. Allt detta är förslag som Folkpartiet tidigare lagt fram men som nu riskerar att falla platt till marken eftersom det i regeringens vårbudget inte finns någon garanti för att de extra statsbidragen verkligen kommer att gå till vården, omsorgen och skolan. Vi har ingen garanti för att inte socialdemokratiska kommunalpolitiker i stället kommer att placera en del av pengarna i de kommunala bostadsbolagens svarta hål. Därför föreslår Folkpartiet som hittills enda parti en öronmärkning av pengarna - och är därmed den enda garanten för att pengarna verkligen går dit där de är avsedda. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 10. Jag återkommer nu till de förslag Folkpartiet har för att stärka de äldres integritet och valfrihet. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, och Folkpartiet vill möta dem genom att bl.a. införa en omsorgsgaranti. Den skall innehålla alla de delar som är väsentliga för att den enskilde äldre skall erbjudas en kvalitativt god omsorg med valfrihet. Kommunerna skall utifrån en av Socialstyrelsen utarbetad skiss fastställa en omsorgsgaranti. Den skall ha ett innehåll som garanterar en kvalitativt god omsorg. De kommuner som inte lever upp till de rättigheter som garanteras av omsorgsgarantin skall bli skyldiga att ge de äldre som drabbas av detta en avgiftsreduktion. Det blir ett ekonomiskt incitament för kommunerna att leva upp till målsättningarna i omsorgsgarantin. Det finns flera dimensioner i en kvalitativt god vård. Till de mest påtagliga hör de medicinska. Vi vill uppmärksamma några sådana behovsaspekter som måste vara tillgodosedda för att omsorgen skall kunna räknas som kvalitativt god. Den medicinska kompetensen måste stärkas, inte minst läkarinsatserna. Här kan vi med glädje konstatera att utskottet har enats om ett tillkännagivande på den punkten så att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen om kommuner och landsting inte klarar av det som de utlovat, att just se till att läkarinsatserna i det särskilda boendet tillgodoses. Folkpartiet anser att utskottets markering med ett tillkännagivande är viktig. Det måste hända något snabbt, och därför måste regeringen följa utvecklingen och snabbt återkomma till riksdagen om inte de förväntade resultaten uppnås. Läkarmedverkan är en viktig del i att höja den medicinska kvaliteten, men det behövs också fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Fru talman! Fortbildningen för personalen måste innehålla obligatoriska moment av kunskap om näringsbrist och om hur trycksår uppkommer. Vi får aldrig acceptera näringsbrist och trycksår som något som naturligt tillhör åldrandet. Näringsbrist kan ha många orsaker, och dessa orsaker måste utredas. Det kan vara sväljsvårigheter, dålig tandhälsa, läkemedelsbehandling och andra funktionsnedsättningar som kan resultera i tillfällig undernäring. Omvårdnadsforskningen har visat att det ofta behövs enkla förändringar i rutiner och hjälpmedel för att häva undernäringen. En bred vidareutbildning av omsorgspersonalen måste innehålla obligatoriska moment av kunskap om näringsbrist och hur denna skall åtgärdas. Trycksår uppstår lätt på en äldre sjuk människa, men de kan inte accepteras. Med god kunskap om den åldrande kroppen kan såren förebyggas. Här kan regeringens förslag om kvalitetsutvecklingen och det nya forskningsprogrammet för äldre, satsningen på fortbildning och kartläggning av personalförsörjningen och utbildningsbehoven vara viktiga för att komma till rätta med problem, och vi stöder det förslaget. Samtidigt är det viktigt att den kunskap som finns i dag, inom inte minst omvårdnadsforskningen, bättre tas till vara i det praktiska arbetet. Smärtlindring och vård i livets slutskede är också en del av omvårdnadsgarantin. En förutsättning för att det skall fungera nu, när alltfler vårdas till slutet utanför sjukhusen, är att kontakten med andra delar av sjukvården fungerar. En direktlinje måste finnas till specialistvården liksom fortlöpande stöd från primärvårdsläkaren. Det är också viktigt att den döendes önskemål beaktas in i det sista. Här anser vi att utskottets skrivningar och förslaget om en parlamentarisk utredning om vård i livets slutskede i stort tillgodoser våra strävanden, men vi vill ändå att just detta skall vara en del av vår omvårdnadsgaranti. Fallskador och bättre läkemedelshantering är andra delar av omsorgsgarantin. Alla fallskador skall undersökas av läkare, och de skall rapporteras. Läkemedelshanteringen måste bli bättre. Många gamla får felaktig medicinering, som leder till ett försämrat tillstånd. Försök på sjukhem med läkemedelsbehandlingsteam har visat sig framgångsrika och bör omsättas i större skala. Det finns också brister i kunskaperna om hur åldrandet påverkar läkemedelseffekter. Därför behövs fortbildning om detta för såväl förskrivare som övrig vårdpersonal. Fru talman! Vi liberaler utgår från att det personliga självbestämmandet, att själv kunna påverka sin egen vardag, är ett hälsofrämjande inslag i människors liv. Det måste det också få vara för äldre människor. Vi tycker att det är självklart att kunna välja vilka varor vi vill köpa och var vi vill bo. Det är närmast en skandal att äldre, och i synnerhet äldre med speciella behov, fråntas den valfrihet man tidigare i livet har haft. Det är i praktiken ett omyndigförklarande. Det är för oss självklart att en människa som är över 65 år skall kunna påverka valet av boende och inte endast vara hänvisad till kommunens boendekö. Därför vill Folkpartiet införa en äldrepeng. Den enskilde äldre skall själv kunna avgöra vilken typ av hemtjänst eller på vilket sjukhem eller äldreboende han eller hon vill bo. Äldrepengen är ett administrativt system som fördelar en viss summa pengar per äldre person. Pengen följer sedan den äldre som betalningsmedel från kommunen till det boende eller till den service som den äldre väljer. Det skall kunna vara kommunens hemtjänst och boende men lika väl privata alternativ. En äldrepeng möjliggör en verklig valfrihet för de äldre. Folkpartiet har sedan 1985, när Bengt Westerberg väckte frågan, arbetat för att alla äldre som vill ha det skall få möjlighet till ett eget rum. Fortfarande delar ca 13 000 människor rum med personer som de själva inte valt att dela rum med. Folkpartiet anser att en del av de extra statsbidragen till kommuner och landsting skall användas för att skyndsamt bygga bort bristen på eget rum. Folkpartiet vill återinföra husläkarlagen. Den ger framför allt de äldre en kontinuitet och en trygghet i kontakten med läkaren. Husläkaren skall också fungera som en övergripande organisation för all läkarkontakt inom primärvården för de äldre. Det behövs också större inslag av rörlig läkarverksamhet. Både sjukhus och husläkarna måste se över vilka funktioner som praktiskt går att föra ut från den egna institutionen till patientens hem. Utvecklingen av hemsjukvården måste ske i nära samverkan mellan primärvården, sjukhusens specialistkliniker, med geriatriken och med kommunernas hemtjänst och äldreomsorg. Fru talman! Väntetiderna för vård och behandling ökar. Det drabbar i mycket stor utsträckning de äldre. För en äldre människa som drabbas av t.ex. starr och får synen starkt nedsatt handlar det i hög grad om livskvalitet de sista åren av livet. Att inte kunna sköta sig själv och sitt hem, inte kunna läsa, promenera eller se på TV innebär inte minst ett stort socialt handikapp - ett handikapp som genom en förhållandevis enkel och billig operation kan förbättras avsevärt. Är man gammal blir långa väntetider ännu längre, eftersom man också vet att den tid man har kvar att leva är begränsad. Därför måste en ny, utvidgad vårdgaranti införas. Folkpartiet föreslår tillsammans med Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna att regeringen snarast måste återkomma till riksdagen med ett förslag på en vidareutvecklad vårdgaranti, en vårdgaranti med verkligt innehåll och inte något lösligt, som socialministern nyligen presenterade på Landstingsförbundets kongress. Fru talman! Tillsynen inom äldreomsorgen är i dag otillräcklig. Detta bevisas inte minst av att i de fall som medierna har uppmärksammat dessa har ansvariga politiker varit helt ovetande och överraskade. Folkpartiet anser att tillsynen skulle kunna bli effektivare om Socialstyrelsen ensam har tillsynsansvaret i stället för att, som i dag, ansvaret delas mellan länsstyrelser och Socialstyrelsen. För att detta skall bli effektivt krävs dock en ökad regionalisering av Socialstyrelsens resurser så att tillsynsverksamheten kommer närmare den verksamhet som är föremål för tillsyn. Folkpartiet delar regeringens uppfattning att det är viktigt att utvärdera de insatser som görs inom äldreomsorgen samt att forskning bedrivs på området. Däremot kan vi inte acceptera det föreslagna systemet med rikstäckande individbaserad statistik som enligt vår mening är alltför integritetskänslig. Fru talman! Eva Eriksson kommer senare att redogöra för andra förslag till förbättringar inom äldreomsorgen som Folkpartiet anser är nödvändiga. Jag vill avsluta med att konstatera att socialutskottet har förbättrat propositionen i flera delar. Jag vill bl.a. nämna demensvården där utskottet klart markerar behovet av utbyggnad av gruppboende och dagverksamhet och den uppsökande verksamhet som föreslås i propositionen. Viktigt är också att de statliga tillsynsmyndigheterna noga följer demensvården Ytterligare en för oss i Folkpartiet viktig punkt är tillkännagivandet om att regeringen i budgetarbetet skall överväga om rätten till personlig assistans kan utvidgas så att den som erhållit personlig assistans före 65 års ålder får behålla den även efter 65 årsdagen. Detta är också ett viktigt ställningstagande för att markera att man, även när man är äldre och är i behov av stöd och hjälp, skall man inte behöva mista de rättigheter som man hade före pensionsdagen. Folkpartiet och jag gläder oss mycket åt detta av utskottet eniga tillkännagivande till regeringen. Fru talman! Jag står bakom samtliga av Folkpartiets reservationer, men yrkar endast bifall till reservation nr 10.

Fru talman! Fru minister! Åhörare! Det har framförts en hel del kritik mot äldrevården, och detta mot bakgrund av det som har utspelat sig under de senaste åren. Det har varit vårdskandaler, skrivits tidningsartiklar osv. I själva verket handlar det om mycket mera än tillfälliga vårdskandaler. Det handlar om vår syn på äldre och på åldrandet. Det handlar också om en fördelningskamp som har hållit på i flera år. Åldringsvården kostar enorma pengar, därav tystnaden mellan varven. De flesta politiker vill inte lägga ut stora pengar på en s.k. tärande äldrevård utan i stället använda dem till trevligare saker, såsom t.ex. skattesänkningar och diverse investeringar. Därför lanserar man käcka slagord som Mer vård för pengarna och liknande. Man menar att det inte är pengar som saknas utan att problemen kan fixas med organisationsförändringar och ekonomiska incitament. Därför var det inför valet 1994 inte någon tillfällighet att Vänsterpartiet var det enda parti som ville skjuta till mer pengar till kommuner och landsting, och vi krävde 5 miljarder kronor. Det var inte heller någon tillfällighet att socialdemokraterna och de borgerliga partierna i stort samförstånd - moderaterna var kanske undantagna - drev igenom ädelreformen, där ett av de viktigaste syftena var att öka avgifterna för pensionärerna och nagga på deras besparingar. Det är vidare ingen tillfällighet att hundratusentals anställda har avskedats från vården och omsorgen. Enbart under den senaste mandatperioden har 68 000 Officiellt sade man i slutet av 80-talet och början av 90-talet att arbetskraft måste frigöras från den offentliga sektorn för att flyttas över till den privata sektorn som sades ropa på arbetskraft. Sedan kom EU:s konvergenskrav in i bilden som krävde en slimmad offentlig sektor. Som om inte dessa motiv räckte har s-regeringen tagit till saneringsargumentet för att fortsätta med nedskärningarna. Motiven har alltså växlat, men resultatet har blivit detsamma: kraftiga nedskärningar och försämrade villkor för personalen och de vårdbehövande. Processen har alltså pågått i flera år och med målmedveten konsekvens. Gränserna för vad de gamla och personalen tål har prövats och tänjts ut. För oss som lidit och kämpat för en annan utveckling kom HSU:s betänkande om sjukvårdens framtida resursbehov som en möjlig vändpunkt och en liten ljusglimt i mörkret. Här sades i varje fall klart ifrån att enbart demografiska skäl gjorde att vården måste tillföras 16 miljarder kronor i nivåhöjning till sekelskiftet för att inte ytterligare utarmas. Margot Wallström och skongressen tog till sig budskapet och har nu utfäst sig att uppnå den nivån - i och för sig med råge, men då inkluderas också skolans behov. Det kan alltså uppfattas som att det har skett en vändning, men fortfarande innebär ambitionerna enbart att man hoppas att i bästa fall upprätthålla en miniminivå eller åtminstone undvika att försämringarna fortsätter och blir alltför uppenbara. Vi välkomnar de totalt 72 miljarderna till vården. Vi ser dem som en framgång för ett humanistiskt tänkande och en human politik. Vi välkomnar också den nationella handlingsplanen. Den är bra och tyder på en ambitionshöjning. Vården handlar mycket om vilken ambition som man vill lägga sig på. Vill man lägga sig på ett förvaringstänkande eller vill man utveckla den? För vår del vill vi ta fasta på den gamle socialministern Gustaf Möllers tanke. Han uttalade: Endast det bästa är gott nog för dem om har byggt landet. Det är en bra ambition även om den är litet högt ställd. Vi tycker att det börjar gå åt rätt håll, så vi är inte oroliga för valet. Frågan som man kan ställa sig är: Hur ser det borgerliga alternativet ut? Vi har hört här från talarstolen en mängd önskemål uppräknade. Vi har hört honnörsord som omsorgsgaranti och trygghetsgaranti. Varudeklaration av äldrevården, brukar moderaterna tala om ibland. Värdighetsgaranti, säger kristdemokraterna. Vårdgaranti, hjälpmedelsgaranti och välfärdkontrakt, står det om i någon reservation. Äldrepeng och servicecheckar har det talats om här i dag. Det är många fina honnörsord, men det följer aldrig med några pengar i dessa sammanhang. Då tappar ni all trovärdighet. Jag tycker att det är bättre att göra som regeringen har gjort, att lägga fram en nationell äldreplan och tillföra resurser i den mån som vi har råd med det. Sten Svensson nämnde försäkringslösningar. Om man utgår från det moderata alternativet är det skattesänkningar som är huvudlinjen. Till en del skall förmodade skattesänkningar användas för självfinansiering av den enskildes vård. Sedan har man också en del finansieringsförlag som anknyter till vården. Man vill höja trafikförsäkringen med 4 miljarder kronor, och det innebär ca 1 000 kr per bil. Man vill ta 1 miljard kronor från det receptregister som redan är infört, och dessa pengar finns inte. Man vill ta 4 miljarder kronor från medicinförsäkringen, dvs. man vill höja medicinkostnaderna med ett par tusen kronor per hushåll. Vidare vill man införa en opreciserad allmän hälsoförsäkring. Jag har inte riktigt uppfattat beloppet, men det handlar om stora pengar eftersom den skall täcka sjukvårdskostnaderna. Problemet är att de här pengarna inte finns i dag. Den här typen av försäkring måste ju förankras hos svenska folket och diskuteras. Man kan inte bara köra över dem utan vidare. Vad blir då konsekvensen? Ja, den enda rimliga slutsaten är att moderaterna, tillsammans med de övriga borgerliga partierna, på grund av sina vallöften blir tvungna att sänka skatten genom lånade pengar. På samma sätt gjorde man 1976, när Bohman var budgetminister, och under senaste valperioden. Vad innebär då detta? Jo, pengarna får lånas upp, budgetunderskottet skjuter i höjden, räntorna och statsskulden ökar igen. Men har de andra borgerliga partierna, kd och Folkpartiet, något inflytande? De vill ju också ha mer pengar till sjukvården. Hur skall de få fram dem? De får ju lånas upp igen, vilket ökar budgetunderskottet och statsskulden. Jag skulle vilja säga så här om läget i äldrevården. Det produceras stora överskott varje år i den svenska ekonomin. Men tendensen är tyvärr den att det privata tillägnandet av överskottet ökar hela tiden. Den offentliga sektorn och vården har inga starkare förespråkare i kampen om resurserna; i och för sig något starkare på vänsterkanten än på den borgerliga sidan. Utfallet av fördelningen är alltså inte i första hand en resonemangsfråga utan en kampfråga - en kamp mellan ett solidariskt tänkande och ett kortsiktigt egoistiskt tänkande. Fru talman! Jag sade tidigare att jag tycker att betänkandet är bra. Det har också blivit mycket bättre genom de fyra tillkännagivanden som vi har gjort. Några av dem har räknats upp. Också jag vore väldigt glad om 65-årsgränsen kunde tas bort. Om man läser reservationerna märker man att det är ganska stor samstämmighet i utskottet. Det är inga stora saker som vi bygger vår kritik på, utan ambitionerna är ungefär desamma. Det finns fem reservationer om samverkan mellan kommuner och landsting, och det visar ju på hur önskvärt och angeläget det är att komma till rätta med den. Vi har också flera reservationer om avgifterna, som vi är missnöjda med, och om att vi inte har funnit någon form för ett vettigt högkostnadsskydd som kan samla flera avgifter i en. Men vi har nu fått ett löfte om en äldreberedning, så vi får hoppas att den kan komma en bit på vägen. För övrigt vill jag yrka bifall till reservation 4, där vi kräver en kvalitetsnorm. Det har sagts att det är så väldigt svårt att ta fram en sådan. Men å andra sidan talas det mycket i betänkandet om kvalitetssäkring osv. Det är också ett exempel på honnörsord, men hur skall man kunna veta hur kvalitetssäkringen fungerar om det inte finns någonting att mäta. Jag menar att man kan mäta boendestandard, personaltäthet, medicinsk tillsyn och eventuella dåliga vårdformer. Sådant kan mätas, och det finns mycket som kan förbättras. Fru talman! Tack för ordet.

Fru talman! Jag tycker att det skulle vara bra om Stig Sandström, när han recenserar de andra partiernas förslag, kunde hålla isär dem och bedöma dem vart och ett utifrån vad de står för och inte blanda ihop dem. I Folkpartiets förslag följer pengar med, men det handlar också om att använda pengarna på rätt sätt. Rätt sätt tycker vi i Folkpartiet att det är att stärka de äldres ställning och att ge dem möjligheten att själva påverka sin livssituation i stället för att bara hänvisa dem till kollektiva lösningar för en grupp människor över 65 år. Tycker Stig Sandström att det är bättre att vi säger till människor att när de blir 65 år skall de flytta in här eller där, att de inte får välja var de själva vill bo, att de skall acceptera de olika typer av behandlingar och den hjälp de får utan att själva kunna påverka sin livssituation?
Fru talman! När det gäller det sista tycker jag att man över huvud taget skall lyssna mycket mer på de äldre. Det är en bit som jag tror saknas i äldrevården. Det finns faktiskt väldigt få undersökningar där man har gått ut och frågat de äldre vad de själva tycker. Sedan detta att hålla isär Centern, Moderaterna och Folkpartiet, det kan jag väl göra. Jag tycker att det var ett alldeles utmärkt och intressant anförande som Kerstin Heinemann nyss höll i talarstolen. Det innehöll många konstruktiva förslag. Men problemet kvarstår: Ni skall ju försöka regera ihop med moderaterna, och det kan man inte bortse från. Så sent som i dag kunde vi läsa i tidningarna att ni har gått ut med ett gemensamt handlingsprogram för att ta över regeringsmakten. Det är ju sådana saker som man måste ta fasta på också.
Fru talman! När flera partier bestämmer sig för att regera tillsammans har man naturligtvis olika krav och förutsättningar. Det finns saker som man tycker är viktiga och saker som man tycker är mindre viktiga, och Stig Sandström vet också att man då måste kompromissa. Vi har lagt fram våra förslag utifrån att vi vill genomföra dem, och det kommer vi att arbeta för. Stig Sandström säger att det är bra och viktigt att lyssna på de gamla, att man har gjort det alldeles för litet och att man vet för litet om dem. Vi tycker att det är bra att lyssna på de gamla, men vi vill också se till att det de säger blir verklighet och att de får de rättigheter som vi tycker att de skall ha.
Fru talman! Kerstin Heinemann, ni kan ju ändå inte komma ifrån att ni vill regera tillsammans med moderaterna. Frågan är då: Hur skall det fungera egentligen? Har ni gjort något försök att presentera en gemensam plattform? Om inte, varför har ni inte gjort det? Jag antar att ni i alla fall har haft några överläggningar. Det vore intressant att höra Folkpartiets principiella syn på Moderaternas förslag till försäkringslösningar, skattesänkningar osv.
Fru talman! När Vänsterpartiet och Stig Sandström emellanåt brukar beslås med att de lovar ut pengar som de inte har, brukar Stig Sandström säga litet så där rätt över att man kan väl ta dem där de finns. Det är precis vad vi har gjort, Stig Sandström, när vi har gett löfte om servicecheckar, som Stig Sandström nämnde som ett exempel på sådant som inte är finansierat. Förslaget är faktiskt finansierat fullt ut. Vi har avsatt 700 miljoner kronor i vårt budgetförslag för servicecheckarna. Vi har dessutom ställt oss bakom regeringens förslag till höjda bidrag till kommunerna. Dessa pengar har vi faktiskt knaprat ihop tillsammans med regeringen genom det saneringsarbete som vi har bedrivit gemensamt. Om någon enda skulle tro på vad Stig Sandström säger vill jag faktiskt påpeka att detta är fullt ut finansierat, i motsats till de mycket yviga löften som Vänsterpartiet alltid håller sig med utan att ha någon aning om hur man skall finansiera dem. Ta pengarna där de finns, brukar Stig Sandström säga. Vi har åtminstone tagit pengar som finns. Det är skillnaden.
Fru talman! Vi har också finansierat våra förslag. Det är inga problem. Att jag bland exemplen räknade upp detta med servicecheckar var för att jag räknade upp alla honnörsord som virvlade runt i debatten. Det är klart att jag är medveten om att det är stor skillnad på Centern och övriga borgerliga partier. Jag tycker att ni bitvis har gjort ett bra arbete, som ni kanske inte har fått utdelning för. Jag har också tidigare i landstingssammanhang arbetat mycket utmärkt tillsammans med Roland Larsson får nog ta att det ibland handlar om andra honnörsord än detta med servicecheckar osv. Det är lätt att komma med sådana löften, men folk vill se en konkret finansiering också. Jag är glad för att Roland Larsson har en sådan.
Fru talman! Vi har finansierat våra förslag fullt ut, så det är inga problem, säger Stig Sandström. Han är den enda som inte har något problem med finansieringen. Alla vi andra har problem med den därför att vi vet att verkligheten måste följas på något sätt, och det är väl litet grand det som är skillnaden. Vi har genom vårt bidrag till saneringsarbetet tagit fram de pengar som behövs, och det hoppas jag att vi ändå kan få Stig Sandströms erkännande för. Vi har också genom det här arbetet gjort det möjligt för andra partier att ge ut löften om att använda de pengar som vi på det här sättet har åstadkommit. Ni, Stig Sandström, vill gärna använda litet mer pengar, men ni säger bara: Ta dem där de finns! Det tycker vi andra låter väldigt intressant. Var kan det vara någonstans? Men det har ni aldrig riktigt kunnat komma fram till, tycker jag.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att det produceras stora ekonomiska överskott i den svenska ekonomin varje år. Det är bara att titta på börsvinsterna. De ligger runt 200 miljarder varje år. Till det tillkommer alla andra överskott i samhället. Men jag kan hålla med om, Roland Larsson, att det inte är helt lätt att motivera folk att vara med och betala skatt. Det är en stor ansträngning. Vi politiker har tillsammans en jätteuppgift att ställa upp på en solidarisk skattepolitik. Det får vi ju bidra till, allihop. Därför tycker jag att det är olyckligt när företrädare för t.ex. den offentliga sektorn, som är beroende av skattemedel, går ut och kräver skattesänkningar. Det är mycket störande. Det motarbetar vårt arbete att få in tillräckliga resurser till sjukvården.
Fru talman! Stig Sandström nämnde att de besparingar beträffande läkemedel som vi har gått in för skulle drabba den enskildes förmån. Det är fel, Stig Sandström. De besparingar vi har räknat med gäller administrationen. Detta är relaterat till att vi vill avveckla läkemedelsmonopolet, dvs. Stig Sandström säger att det är oerhörda pengar som är anslagna till den här sektorn. Jag tog genom att fråga utredningstjänsten reda på vad kommuner och landsting totalt förfogar över. Svaret jag fick var 437 miljarder. Då ligger det väl nära till hands att ta litet bättre reda på hur vi använder de pengar vi redan har, i stället för att be skattebetalarna att tillskjuta ännu mer. Som jag nämnde i mitt anförande är skillnaderna mellan oss inte så stora. Ytterligare 4 miljarder innebär ju bara 1 % av den totala sektor som kommuner och landsting förfogar över. Vad vi behöver är flera skattebetalare, inte att höja skattetrycket för ett minskande antal skattebetalare. Men för detta krävs en politik som gör att vi får fler jobb. Kan vi få, som jag också nämnde i mitt anförande, ytterligare 100 000 nya jobb i den privata sektorn ökar kommuners och landstings inkomster med 20 miljarder. Det är den vägen vi moderater vill gå. För att skapa förutsättningar för nya jobb, så att det blir enklare och billigare att anställa, måste också skatteinstrumentet användas för att åstadkomma den effekten. Annars fortsätter vi en rundgång som bara ger fler bidragstagare.
Fru talman! Det finns inget axiom som säger att skattesänkningar i sig ger fler jobb, utan det är andra faktorer. Så till det här med Apoteksbolaget. Frågan har varit uppe förut, men jag har inte fått något riktigt besked. Nu säger Sten Svensson på nytt att de 4 miljarderna, som står för medicinförsäkring, handlar om att sälja ut Apoteksbolaget. Men här har ni gett två olika besked. Ser man i andra handlingar från moderaterna framgår det att det handlar om en medicinförsäkring som hushållen skall betala för att slippa höga läkemedelskostnader om man skulle drabbas av sjukdom. Nu säger alltså Sten Svensson igen att vi skall sälja Apoteksbolaget. Då undrar jag: Vad är det för vits med det? Det är ju en engångsintäkt. Då bygger ni verkligen er kalkyl på lösan sand. Engångsintänkter är ju inga långsiktiga lösningar, de är inga uthålliga sjukvårdsfinansieringar.
Fru talman! Jag har hänvisat till vad vi har anfört i den reservation där vi har presenterat vårt alternativ. Det handlar dels om att avveckla Apoteksbolagets monopol, dels om att minska kostnaderna för administrationen. I det sistnämnda fallet blir detta besparingar över en längre tid.
Fru talman! Administrationen uppgår inte till 4 miljarder. Den kanske uppgår till 1 miljard. Vi har en total läkemedelsnota på 13 miljarder. Då kan man inte börja inkassera administrationsvinster på 4 miljarder och samtidigt fortsätta att vara trovärdig.

Fru talman! Vi debatterar i dag en nationell handlingsplan för äldrepolitiken. Det låter väldigt bra, och det finns också mycket som är bra i den. Men frågan är om vi angriper problemen från rätt håll när vi debatterar de nationella målen för äldreomsorgen. Det är kris i äldrevården. Det har vi hört ganska många gånger. Äldre får inte den vård och omsorg de behöver. Men vad är problemet? Kanske är det inte målen, utan snarare bristen på personal, bristen på människor i vården som har tid. Det som har framkommit här är att det skulle vara mycket av ett organisatoriskt problem. Bara vi organiserade annorlunda skulle vi lösa problemen. Men jag tror inte att det är där skon klämmer. Det som är problemet är att så mycket av den personal som har funnits inom vård och omsorg har sagts upp därför att kommunen har tvingats att göra besparingar. Då klarar man inte längre att på samma sätt tillgodose de gamlas behov. Det måste vi naturligtvis försöka att komma åt på olika sätt och med olika medel. Det är ju kommunens försämrade ekonomi och neddragningar av personal som har gett upphov till att man inte har hunnit med. För varje personal som har sagts upp har de gamla fått mindre vård, mindre service och mindre tid för nödvändig hjälp. För varje gång som personalstyrkan minskar i antal har det blivit allt svårare att hinna med att ge gamla den vård och omsorg som de behöver för att kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, för att kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det är vad propositionen nu säger att vi skall ha som nationella mål. Jag vet inte om det finns någon kommunpolitiker som skulle ha satt sig emot de här målen. De har naturligtvis också strävat efter att våra gamla skall kunna få trygghet, skall kunna få tillgång till god vård och omsorg. Men pengarna har inte räckt. Man har tvingats att säga upp personal och därmed har man inte klarat målen. Egentligen tycker jag inte att det är så jättemycket nytt i den nationella handlingsplanen. Det är förmodligen väldigt bra att vi sätter det på pränt, att vi får det tydligt. Men det är egentligen mål som är så självklara att de borde ha funnits med tidigare. Man borde ha klarat att uppfylla målen, att leva upp till det här. Min fråga är: Kommer kommunen att klara av att leva upp till det här i morgon? Hjälper det att vi fattar beslut i dag om en nationell handlingsplan för äldrepolitiken? Ger det kommunerna bättre möjligheter - med en nationell handlingsplan - att leva upp till detta? Tyvärr tvivlar jag. Jag tror inte att regeringens tillskjutna medel räcker för att kommunerna skall ha råd att anställa den personal som behövs för att klara de nationella målen. Det är framför allt personal som har tid som måste till för att man skall klara de nationella målen. Sedan 1994 har 106 000 personer försvunnit från offentlig sektor. En mycket stor andel av dem har funnits inom vården. Regeringen tillskjuter nu 4 miljarder till kommunerna. Det är bra. Men samtidigt höjs egenavgifterna, och i många kommuner - jag tror nästan de flesta - blir det inte så många nya tjänster av de här miljarderna. Man får bara marginella möjligheter att anställa ny personal för att klara de nationella målen - och utan fler händer i vården kommer vi inte att klara de nationella målen. Oavsett hur många olika alternativ man har, i privat eller kooperativ regi osv., hinner man inte bättre med uppgifterna, om man inte har personal på de olika ställena. De ger större valmöjligheter, och det kan vara bra när man blir äldre, men det måste till personal och resurser. Det tar tid att mata, att vårda, att vända och att ta upp de gamla, att gå ut och gå med dem osv. Har man inte personal, blir det brister i vården. Jag har litet svårt att riktigt förstå varför socialdemokraterna inte kan tänka sig att göra en skatteväxling, alltså sänka arbetsgivaravgifterna och växla över till höjda miljöskatter. Det skulle innebära en stor fördel för kommunernas möjligheter att anställa och behålla personal. Det skulle också vara positivt på miljösidan. Jag har vid ett flertal tillfällen, bl.a. i partiledardebatter, tagit upp vården och problemen i vården utifrån att personalresurserna inte räcker till. Jag minns särskilt när jag talade om vårdpersonalens situation och pekade på att det i dag har blivit så kärvt för vårdpersonalen att den inte törs tala om hur den har det. Man törs inte ens skriva upp sin övertid och larmar inte heller om att man inte längre räcker till. Jag blev väldigt mycket hånad för det här talet av några ledarskribenter, som talade om att jag ville framställa undersköterskorna som rädda personer som inte vågar säga något. Det var väl i stort sett så att jag bluffade. Men jag hade talat med undersköterskor som hade en sådan här arbetssituation, och jag visste mycket väl att de hade det väldigt kärvt och att deras situation var ohållbar. Vi står nu införa att anta en lex Sarah på grund av att Sarah vågade gå ut och riskera sitt jobb med att tala om hur det såg ut på hennes arbetsplats. Som följd av detta ändras nu socialtjänstlagen så, att alla hennes kolleger skall ha rätten och skyldigheten att redovisa sina möjligheter att klara vården på ett bra sätt. Det är nödvändigt att vi tydliggör det här. Arbetsgivaren skall också ha skyldighet att ta tag i förhållandena och får inte hota med uppsägning för att man talar om hur det är på jobbet. Jag vet inte om vi i dag riktigt kan överblicka konsekvenserna av detta. Jag tror att många liksom Sarah skulle kunna berätta att man inte hinner med den vård som man skulle vilja hinna med och att personalresurserna inte räcker till för att man skall kunna leva upp till de nationella mål som vi nu skall besluta om. Jag tror att det i dag är ganska många gamla som i dag känner att vården och omsorgen inte räcker till för deras behov och att personalen inte har den tid som den behöver. De märker att kommunen med sina nedskärningar har tvingat fram allt kortare tid för att hinna med att vårda de gamla, samtidigt som också arbetsbelastningen har ökat genom att det blir fler äldre som kräver mer vård. Det här går inte riktigt ihop. Man kan inte samtidigt minska personalen och ta hand om fler som behöver vård. Jag tror inte att de här problemen riktigt kommer att lösas med vår nationella handlingsplan, men det är bra att vi antar den och även försöker se till att det tillskjuts sådana resurser att kommunerna kan leva upp till den. Vi vill ju att kommunerna, som har ansvaret, skall klara att leva upp till detta. Jag är glad att också en del av det som vi hade med i vår motion har tagits med i utskottets förslag till tillkännagivande. Jag har aldrig riktigt förstått varför man just när man fyller 65 år inte längre skall ha behov av en personlig assistent. Man blir inte plötsligt en annan människa när man fyller 65 år utan har säkert ett bra tag till samma behov. Det är viktigt att man har möjlighet att behålla sin personliga assistent även sedan man har passerat 65-årsstrecket. Det är positivt att den möjligheten kommer med och att man förhoppningsvis skjuter till pengar för att ekonomiskt klara det här. Det är en förutsättning för att man skall kunna leva upp till målen. Något som jag också är glad att man har tagit med gäller förbehållsbeloppet. Man skall nu göra en översyn av de gamlas ekonomi och vilka möjligheter de har att klara olika avgifter. Den nedre gränsen 896 kr per månad innebär att de gamla egentligen inte har särskilt mycket att klara sig på. Det blir 30 kr per dag, som naturligtvis skall användas till snus, godis och annat som man behöver. Nyligen berättade en sjuksköterska för mig att hon hade varit inne hos en av sina gamla, som hade ramlat och slagit upp ett jack i pannan. Sköterskan sade att den gamla behövde åka till sjukhus, men det ville hon inte. Sköterskan tejpade ihop såret och kom tillbaka om en stund. Då kunde hon tydligt se att den gamla hade symtom på hjärnskakning. Sköterskan upprepade att den gamla måste skickas till sjukhuset. Då började den gamla att gråta och sade: Jag har inte råd att åka till sjukhuset. Avsikten med våra nationella mål är inte att våra gamla skall ha det så kärvt att de känner att de inte kan åka till sjukhuset ens när de har ramlat och slagit sig och behöver hjälp, men så ser det faktiskt ut för många gamla i dag. Det är särskilt för dem som har en väldigt låg pension inte lätt att få det att gå runt när de skall betala en mängd olika avgifter för att få den service, den vård och den hjälp som de behöver. Detta måste vi naturligtvis se över. Det borde vara en självklarhet att våra gamla har rätt till och råd med bra vård och omsorg. De skall inte behöva gråta därför att de känner att de inte har råd när någon säger att de måste åka till sjukhuset. Jag hoppas att vi med den här propositionen och det här betänkandet också får till de resurser som behövs för att leva upp till de vackra målen och att det kommer en bra kontrollmöjlighet, så att man i kommunerna kan följa upp kvaliteten och kontrollera att man inte lever upp bara till de ekonomiska ramarna. Tyvärr får man som kommunpolitiker ofta tydliga rapporter i frågan om budgeten har hållit medan man ofta inte får rapporter om ifall de mål som satts upp har klarats. Det beror delvis på att vi inte har haft bra kvalitetsmätningskontroller och kanske också på att vi inte satsat ordentligt på att få sådana gjorda. Jag tror att det är oerhört viktigt att man som kommunpolitiker får tydliga rapporter om hur verksamheterna ser ut när det gäller målen, inte bara när det gäller medlen.

Fru talman och värderade vänner! Det är lätt att i talarstolen tycka att just de egna frågorna som har behandlats i utskottet är de viktigaste att diskutera. Olika opinionsundersökningar visar att mer än hälften, ibland tre fjärdedelar, av svenska folket tycker att frågor om vården och omsorgen i stort och vården och omsorgen om våra äldre kommer först i ordningen för prioritering av samhällets gemensamma resurser. Det är bra. Det är vitalt för ett välfärdssamhälle som vill företräda ett människovärde. Jag var glad när förslaget till nationell handlingsplan lades fram. Jag har tidigare beklagat att det tog tid innan den lades fram. Men det finns mycket som är bra i den. Jag har tidigare sagt till socialministern att jag har sett en del av kristdemokraternas förslag i denna plan, och jag förstår att andra partier känner likadant. Det känns bra. Ibland vill man citera olika siffror för att få en bakgrund till ett partis ställningstagande. För att detta skall bli riktigt rätt, har jag valt siffror från regeringens skrivelse 1997/98:155. Den lades fram för riksdagen i april månad och rör utvecklingen inom den kommunala sektorn. Där framgår bl.a. att för patienter med fastställd diagnos har andelen som väntat mer än tre månader ökat från 12 % till 25 % mellan april och oktober 1997. Vid en analys över antalet vårdplatser och den kraftiga reducering som gjorts av såväl somatisk korttidsvård, psykiatrisk vård som långtidsvård, inklusive geriatrik, framgår att platsantalet skurits ned från totalt 111 000 vårdplatser år 1985 till 37 000 år 1996. I beaktan skall tas att 31 000 sjukhemsplatser överfördes från landstingen till kommunerna i samband med ädelreformen. Men med hänsyn tagen till detta förhållande kvarstår ändå det faktum att antalet vårdplatser på sjukhusen reducerats från Fru talman! Jag skulle vilja påstå att den reduktionen i hög grad har drabbat våra äldre. Den medicinska utvecklingen har givetvis gått framåt, dvs. gått mot kortare vårdtider och mot att alltmer sjukvård kan skötas polikliniskt. Det är naturligtvis bra. Det är bra att man kan åka hem tidigt, och det är bra att metoderna har förfinats med t.ex. titthålskirurgi. Men många vårdtagare har tvingats hem på grund av platsbrist. Det är oacceptabelt med överbeläggningar med sängar i korridorer. Situationen med vårdplatserna är i dag ett växande problem på våra sjukhus. Det får vi av och till rapporter om. Vårdköerna har under den senaste tiden utvecklats på ett sätt som vi inte kan acceptera. Från alltfler håll inom sjukvården kommer rapporter om att en av orsakerna till att köerna till operationer växer är att det saknas vårdplatser. Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att när flaskhalsar upptäcks skall de tas bort. Flaskhalsarna måste vidgas så att innehållet kommer ut. Fru talman! I samma skrivelse kan vi ta del av uppgifter om den kommunala äldreomsorgen. Där redovisas att andelen som får hjälp i det egna hemmet, det ordinära boendet, har successivt minskat de senaste 15 åren från 17 % år 1980 till 8 % år 1996. Jag vill ställa en fråga till socialministern. Jag hoppas att hon hör mig någonstans i huset. Hur går det för alla äldre som i dag saknar närstående och vänner som kan hjälpa till med olika praktiska uppgifter i boendet? Var någonstans skall de få sin hjälp? Inom den kommunala hemtjänsten har ju verksamheten mer och mer renodlats till medicinsk verksamhet. Vi är tre partier som i reservation 36 har reserverat oss till förmån för ett förslag om en subventionerad hemtjänst. Jag blev häromdagen glad när jag i ett meddelande läste att Margot Wallström hade öppnat för att när det finns pengar så skall de gå till den sektorn. Jag tycker att det är en viktig fråga om livskvalitet. Många äldre i dag vill bo kvar hemma - det är fantastiskt fint - trots att de kanske är ensamma och saknar vissa möjligheter. Kan vi skönja någon möjlighet att lösa problemet så fort som möjligt? Det är viktigt med de anhörigas roll i äldrevården. Det är vi överens om. Det framgår i regeringens skrivelse. Men hur skall vi ge de anhöriga verktyg att vara den enorma kraft som vi behöver för att det skall fungera? Vi kristdemokrater tycker att alla människor skall ha rätt att kunna få en anhörig som hjälper till med vården, med ersättning och stöd på olika sätt om den enskilde så önskar. Kommer det några förslag i den delen? Det finns mycket mer i skrivelsen som regeringen har lagt fram som visar att förändringarna som har skett de senaste tio åren kommer att kräva nya förslag för att det hela skall fungera. Vi kristdemokrater har under ett års tid talat om en värdighetsgaranti i äldrepolitiken. Jag kan till min glädje notera att flera av våra konkreta förslag också har antagits av socialutskottet. Det är bra. Ju fler larmrapporter det kommer i vårt land om att det finns områden där äldrevården inte fungerar, speciellt bland grupper som själva inte kan hävda en rätt till vård - senildementa och andra - desto mer framgår det att garantin är så viktig. Den är inte bara viktig för de äldre, den är viktig för hela vårt samhälle. Alla skall kunna känna och tillförsäkras trygghet. Det finns ett tillkännagivande i utskottet om att det skall finnas en läkare, helst en geriatriker, knuten till varje enhet. Jag är glad för att Hans Karlsson, som deltagit i den lilla gruppen i socialutskottet, har öppnat för ett tillkännagivande på den punkten. Flera talare har framfört fina ord och önskemål om fina mål. Men de kommer inte att gagna en enda enskild förrän de blir verklighet. Därför är det viktigt att antalet platser inom utbildningen av geriatriker på sikt kommer att bli fler. Vi behöver alla hjälpas åt att skapa en högre status på geriatriker som specialistkompetens. Vi har i vår värdighetsgaranti krävt att det skall finnas skilda vårdenheter för senildementa och psykiskt friska. Hur viktigt detta är förstår man mer när man ser människor tillsammans i ett gruppboende. Att det skall finnas ett eget rum till dem som så önskar är vi också överens om. Det är också viktigt att det finns rum där det är någon mer som man kan välja om man inte vill ha ensamheten. Vi tycker också att det är viktigt att man när man blir äldre får ett boende inom den kommundel där man har varit bosatt. På så sätt underlättas kontakten och relationen med vänner och anhöriga. Självklart skall ingen behöva ligga länge innan en blöja med avföring eller urin byts ut. Det skall naturligtvis finnas tillräckligt med personal för att få hjälp med mat och dryck. Det skall naturligtvis finnas möjligheter att få lämna rummet och gå ut och få möjlighet att få frisk luft, speciellt på sommaren. Fru talman! Det är möjligt att en del tycker att jag går ned på en alldeles för enkel och nära nivå. Men jag tror att det är viktigt att vi också vågar tala om det enkla och det nära i det här sammanträdesrummet. När man möter dessa människor är det ofta de enkla nära sakerna man lyfter fram som det mest angelägna. Det är respekt, bemötande och möjlighet att påverka sin situation. När det gäller de äldre - våra kära medvandrare - är det mycket av personlighet i deras egna önskemål. Det finns många ställen i landet där man borde bli bättre på att lyssna in vad den äldre verkligen vill, var man vill bo, vilka uppgifter man vill ha utförda under hemtjänsttimmarna, osv. Det är också värdighet att bli behandlad med respekt. Fru talman! Framtidens stora utmaning är att kunna leva upp till målen och handlingsplanen, med de tillkännagivanden som socialutskottet nu har enats om att göra och som vi hoppas att riksdagen antar. I det arbetet behövs alla. Jag tror inte att vi löser framtidens stora problem inom äldreomsorgen om inte också frivilliga ideella krafter får känna att de får vara med i det arbetet. Naturligtvis har anhöriga en viktig roll. Vårdpersonalen är här nyckeln. Det är utifrån en kompetent vårdpersonal som klangen och idéerna sprids runt så att övriga runtomkring den vårdbehövande får hjälp. Därför är det viktigt att påminna om att vi alla som människor har ett gemensamt ansvar i den här delen. Jag vill också lyfta fram 65-årsgränsen. Jag är så glad att alla ni är glada i dag. Jag har talat om 65 årsgränsen många gånger från den här talarstolen. Det är alldeles fantastiskt om vi nu kan hjälpas åt att driva igenom det här. Det kanske passar sig att sluta med vården i livets slutskede. Den är en del av livet. Jag är också glad för den parlamentariska kommitté som skall arbeta med frågorna för att lyfta fram konkreta förslag som kan göra det bättre. Jag var glad när jag läste propositionen första gången och såg att det fanns med att ingen skall behöva dö i ensamhet och att man också här var villig att prioritera den mänskliga kontakten för människor som ofta är ensamma när de skall ta avsked av livet. Jag ser verkligen fram emot att få se resultatet av den utredning som kommer att ledas av Bo Holmberg. Fru talman! Jag vill avluta med att yrka bifall till reservation 6 och reservation 19. För tids vinnande yrkar jag inte bifall till de övriga, men självklart ställer sig kristdemokraterna här i kammaren bakom de reservationer vi finns med på i betänkandet från socialutskottet.